Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag vill börja med att bemöta Bo Holmberg när det gäller riskerna med Ny demokrati och att Ny demokrati eventuellt förhandlar med regeringen. Det finns en bok som heter Vinter i välfärdslandet. Den handlar om nedgången för Grekland och Uruguay -- två stora demokratier som bröts sönder av överkonsumtion och av för stort statligt ingripande. Jag rekommenderar alla här i kammaren att läsa denna bok. Jag kom själv i kontakt med Uruguay 1980, då jag arbetade i USA. Jag träffade en advokat från Uruguay på ett party, och vi satt och pratade i två timmar. Han berättade om detta fantastiska land, en välfärdsstat utan like i Sydamerika, som hade pensioner och kvinnlig rösträtt -- manlig rösträtt infördes lika tidigt som i Sverige. Man låg före Sverige i vissa sociala frågor. Detta land bröts sönder på grund av att man delade ut för mycket pengar till folk utan att de presterade någonting. Jag kan verkligen rekommendera den här boken. Livskraftiga, nya idéer genomgår enligt Schopenhauer tre stadier. Det första stadiet är att idéerna blir utskrattade och stämplade som tokiga. Det andra stadiet är att idéerna, när de trots allt vinner terräng, utmålas som farliga och bekämpas med alla medel. Det tredje stadiet är att idéerna, när de trots motståndet till slut segrar, betraktas som självklart riktiga -- i likhet med varje tids härskande idéer. Mitt parti Ny demokrati kom med en mängd nya idéer, om flyktingpolitiken, u-hjälpen, socialpolitiken och inte minst sjukvårdspolitiken. Det är det sistnämnda som jag närmare skall beröra. Om man tittar på Schopenhauers tre stadier, finner man att Ny demokrati definitivt har lämnat stadium 1. Jag uppskattar att vi nu befinner oss i övergången mellan stadierna 2 och 3. När vi t.ex. i valrörelsen ville spara 196 miljarder på sex år, blev vi både utskrattade och stämplade som mindre vetande. Jag skall inte nämna vilka framträdande politiker som gjorde det. Man kan jämföra med spareffekten av krisuppgörelserna, som var ca 20 miljarder. Det var dubbelt så mycket som vi föreslog när vi blev stämplade som galna. Så fort ändras inställningen till saker och ting. Vad beträffar sjukvården har vi motionerat om att det bör ske en övergång från planhushållning till marknadshushållning. Ett ersättningssystem baserat på prestationer skapar förutsättningar att bygga upp ekonomiskt bärkraftiga enheter. Jag skall nu övergå till att tala om min käpphäst -- Fram till den 1 januari 1970 arbetade provinsialläkarna med prestationsersättning. Detta system innebar att läkaren hade en relativt låg fast grundlön och var tvungen att arbeta ihop resten av inkomsten. Han fick betalt dels beroende på antalet patienter, dels beroende på de åtgärder han utförde. Det var ett billigt och bra system -- kanske inte för provinsialläkarna, som ibland arbetade ihjäl sig, men för samhället. Då var det bara en bråkdel provinsialläkare som arbetade inom den öppna vården jämfört med i dag. På den tiden gjordes hembesök. Doktorn åkte ut på eftermiddagen och kvällen och gjorde hembesök, och det var ganska trevligt och avkopplande. Det antal patienter som provinsialläkaren -- som nu heter distriktsläkare -- behandlade, minskade från ungefär 30 per dag till knappt 10. Detta kostade ofantligt mycket. Det är ingen brist på distriktsläkare i dag, men de arbetar för litet. Det är ingen som vill tala om det. Läkareförbundet tycker att det skulle vara penibelt att säga till distriktsläkarna att de borde arbeta dubbelt så mycket som de gör i dag. Det kan inget förbund säga till sina medlemmar. Politikerna tycker också att det är penibelt, eftersom det var de som avskaffade systemet, som var billigare och effektivare. Många distriktsläkare har gått ifrån det system som inte ger någon prestationsersättning och öppnat eget. Det är mycket populärt, särskilt i Norbotten, t.ex. i Luleå. Man har fri etablering i det inre stödområdet, och 40 nya privatpraktiker har kommit dit de senaste två åren. Vad har hänt med distriktsläkarna? Jo, plötsligt har de börjat arbeta. Antalet behandlade patienter per dag har fördubblats. Enligt Riksförsäkringsverkets statistik har en privatpraktiserande allmänläkare 20 patienter per dag. Några gör också hembesök, då specialistläkartaxan ger ett visst arvode för hembesök. Hur kunde det bli på detta tokiga sätt? Jag måste gå tillbaka till slutet av 60-talet och den stämning som rådde i Sverige då. Trots mycket kraftiga protester från läkarkåren genomdrev socialminister Aspling den s.k. sjukronorsreformen. Läkarkåren mjukades först upp med en landsomfattande granskning av samtliga läkares polikliniska inkomster. Det var en samordnad aktion. Jag vet litet om hur det gick till, då jag i januari 1968 råkade träffa en kollega vars far var verksam på mycket hög nivå i samhället. Han sade till mig: Jag varnar alla läkare för att det nu kommer att göras en omfattande kontroll, och ni får vara noga med att uppge era inkomster till skattemyndigheterna. Det här är redan beslutat. Aspling skall klämma åt distriktsläkarna. Han skall socialisera alltihop. Ett år senare infördes mycket riktigt denna skattekontroll, och ytterligare ett år senare kom förbudet mot de extra polikliniska inkomsterna, dvs. sjukronorsreformen. 1969 var ett speciellt år i Sverige. Det var då första gången som en socialdemokratisk delegation besökte Fidel Castro på Cuba. Det var en revolutionär anda i samhället. Det var de mörka åren i Sverige. Fidel Castro och Che Guevara var stora hjältar för många -- de kanske är hjältar än i dag. Det fanns t.o.m. ledamöter här i kammaren som hyllade dem och som betecknade Fidel Castro som en av världens stora. Jag vill inte nämna något namn, men alla vet vem det är. Det rådde ett socialistiskt förvirringstillstånd i landet. Planekonomin måste införas -- kosta vad det kosta ville. Man skulle socialisera någonting. När man inte vågade sig på att socialisera bankerna eller läkemedelsindustrin, gav man sig på sjukvården. Det låg egentligen inte någon ideologi bakom, därför att tandläkarna fick fortsätta med sin prestationsersättning. Man ville komma åt läkarna, och man skulle statuera exempel. Jag har avsiktligt gått in på den här frågan i detalj, för att alla skall förstå hur galna föreställningarna var. Om man tyckte att det var så bra att folk arbetade utan prestationsersättning, varför fortsatte man inte och socialiserade optikerna, urmakarna, skomakarna och alla andra småföretagare? Nu till något helt annat! Men det kanske inte är något annat? Jag skall ta upp en fråga som jag har motionerat om, som egentligen är opolitisk, och det handlar om akutsjukvården. Även här har avskaffandet av prestationsersättningen fått starkt negativa konsekvenser. Den läkare som tar hand om oss när vi blir sjuka är i regel den som är minst kompetent, som har de sämsta förutsättningarna att handlägga sjukfallet på bästa sätt. Så är det på I Norrbottens län finns det inte ett enda ställe där en specialist är tillgänglig i det första ledet, utan på samtliga ställen är det en AT-läkare som har jour som tar hand om patienten, dvs. på kvällstid. En undersökning som Socialstyrelsen gjorde i visade att 27 % av de akut sjuka dog i onödan. Man gick igenom journaler och obduktionsprotokoll från samtliga dödsfall. Fyra oberoende experter fick bedöma handlingarna och säga om personerna kunde ha räddats till livet om man hade gjort på rätt sätt. Experterna var helt eniga om att man hade handlat helt felaktigt i 27 % av fallen. Före 1970 var det tvärtom. Då slogs mina kolleger om att få arbeta på akutmottagningarna, där de tjänade pengar. Som ung kirurg fick jag gå dit bara på natten, och på dagtid var det de mest kvalificerade kirurgerna som arbetade där. I och med att prestationsersättningen avskaffades svängde det givetvis. Man kan inte frigöra sig från marknadsekonomin i sjukvården, om någon nu tror det. Den slår igenom på alla områden i samhället. Vi måste göra om lönesättningen för läkarna för att få dessa experter, överläkarna och professorerna, att arbeta på nätterna. I Sverige är det så makalöst galet att en professor icke får ett öre om han mot förmodan skulle göra en mycket svår operation på nattetid -- det händer ibland att man ber professorn om hjälp. Han får inte ens jourkompensation eller övertidsersättning för detta. Han förväntas inte arbeta på nätterna. Hur ser dessa professorers kontakt med patienterna ut? Största delen av tiden går ju åt till administration. Jag har arbetat i både Schweiz och USA. Där är det precis tvärtom. Professorerna arbetar med patienter och är väldigt måna om det. I USA t.ex. utför professorna de flesta operationerna. Det måste alltså göras om. Man måste få de mest kunniga läkarna att ta hand om de svåraste fallen. Jag hoppas att mina kolleger i socialutskottet välvilligt ser på min motion i det här ämnet. Den är egentligen inte politisk, utan den är baserad på artiklar i Läkartidningen under det senaste året. Det är vidare viktigt för akutsjukvården att det anordnas speciella centrum. Man måste koncentrera handläggandet. Det handlar om s.k. traumacentrum. Detta har man gjort i USA och England, med mycket gott resultat. För detta krävs ett bra transportväsen. I ett sådant land som Sverige måste man ha helikoptrar. Nu har vi äntligen börjat köpa in dessa helikoptrar. I ungefär 20 år har man hållit på att diskutera detta. Ärendet var uppe hos Riksdagens revisorer, där jag ingår, för ungefär ett år sedan. Nu är man i det stadiet att man köper dessa helikoptrar. Detta ger ju förutsättningar för en koncentrerad sjukhusverksamhet. På detta sätt vinner man mycket i kvalitet. Att man skaffar sådana här traumacentrum betalar sig mer än väl, även om man ser det krasst ekonomiskt, genom att man får ett mindre antal invalider osv. Jag skall nu komma in på ett annat område. Det handlar om vårdgarantin. Utan tvivel har införandet av vårdgarantin medfört avsevärda förbättringar. Hösten 1991 tog jag upp detta med vårdgaranti och coronarkirurgi, som var ett stort problem på den tiden. Jag föreslog att det skulle vara en maximal väntetid på tre månader. Den skulle innefatta både utrednings och operationskön. Sjukvårdsministern skall ha mycket tack för att han då lyssnade på mig. Han såg till att det i alla fall blev två köer. Det var tydligen inte möjligt att genomföra en enda kö med tre månaders väntetid, utan det blev två köer. Det tar i dag sex månader, tre plus tre, från det att man behöver hjälp till dess att man blir opererad. Uppe i Norrbotten, där jag är verksam, har detta verkligen inneburit stora fördelar. Man ser nu att patienter, som förut aldrig hade möjlighet att i tid komma till doktorn, nu kommer i relativt god tid. Men jag skulle vilja se denna väntetid förkortad till tre månader. Tyvärr drabbades en del kategorier negativt av denna omdisponering av resurserna. Patienter med coronarsjukdomar prioriterades. Patienter som hade förträngningar i hjärtklaffen -- aorta-steno's, drabbades illa. Detta är en mycket vanliga sjukdom bland äldre patienter. Den var vanlig även tidigare, men dessa patienter dog då utan att man visste vad som var fel på dem. Genom nya metoder med ultraljudsundersökningar, som görs över hela landet, hittar man mängder med patienter med aorta-steno's. De är ofta gamla människor. Man kan operera patienter som är ända upp till 87 år med gott resultat. Dessa patienter är ju betydligt mer utsatta för plötslig död än coronarpatienter. Om man skulle göra något, borde man få denna vårdgaranti att omfatta alla operabla hjärtsjukdomar. Det kostar säkert inte mycket. Jag hoppas att sjukvårdsministern gör samma sak med detta som han gjorde med coronarkirurgin. Jag kan lugna Bo Holmberg med att jag kommer från en miljö där jag har sett mer elände än de flesta andra i den här kammaren har gjort. Jag växte upp i Tornedalen på 40-talet. Turberkolosen härjade, och folk dog som flugor i vissa familjer. Dålig nutritionsstatus osv. gick i släkten. Jag kommer därför aldrig att medverka till att skrota välfärden i Sverige. Men jag har fått med mig ett annat arv från Tornedalen, nämligen att man så länge man stod på benen skulle arbeta. Någon åttatimmarsdag fanns inte. Man arbetade, sedan gick man och lade sig. På söndagen arbetade man inte. Då vilade man. Man kan inte förtidspensionera och ge stora folkgrupper arbetsskadeförsäkringar, som Socialdemokraterna har gjort. Man måste återgå till den gamla arbetsmoralen. Jag tror inte att det är så svårt. Den finns ju kvar i stora befolkningsgrupper. Det tar visserligen tid för folk att lära om. Man har ju vant sig vid bidrag. Men jag tror att man måste kombinera detta med att folk skall arbeta mycket mer. Sammanfattningsvis: Det är inte någon brist på läkare i Sverige. Jag tror tvärtom att det finns ett överskott på läkare i dag. Det finns inte för få sjukhus i Sverige. Det finns inte för litet av övrig personal. Det enda som det råder brist på är sunt förnuft.

Herr talman! Föregående talare, Leif Bergdahl, uppehöll sig en hel del kring situationen på Cuba, Che Guevaras roll i världshistorien och den egna situationen på kirurgavdelningen på 70-talet. Det var i och för sig intressanta utläggningar, men jag måste tillstå att jag hade svårt att riktigt se sambanden med det betänkande som vi i dag behandlar. Det handlar om socialpolitiken. Visst kan man göra historiska utblickar även när det gäller detta. Jag tror att det är viktigt att man har med den historiska tillbakablicken. Men jag skulle gärna vilja ha en ytterligare förklaring från Leif Bergdahl till hur Che Guevara kom in i sammanhanget. Alla vet vilken ekonomisk situation som landet i dag befinner sig i. Vi vet att det krävs stora förändringar för att minska budgetunderskottet och förändra Sveriges ekonomi. Det som Vänsterpartiet tycker är viktigt är frågan om hur ett välfärdssystem i grunden ändå skall kunna bevaras och om hur förändringar kan göras utan att de människor som har det svårast i vårt samhälle drabbas. Det som hävdas i betänkandet och i regeringens olika budgetförslag är ju att regeringens ekonomiska politik syftar till ökat välstånd. Jag har flera invändningar mot detta. Jag har hittills inte kunnat se att regeringens politik leder till ökat välstånd. För en hel del grupper i landet leder den inte ens till bevarat välstånd. Vänsterpartiets ställer sig frågan hur vi skall göra dessa förändringar utan att de som har det svårast i samhället drabbas och hur vi skall dela de bördor som minskade inkomster och högre avgifter för med sig och få de av oss i samhället som tjänar mest att faktiskt betala detta. Något besked framkommer inte alls, vare sig i detta betänkande eller i de regeringsdeklarationer, propositioner eller andra förslag som kommer från regeringen. I betänkandet tas naturligtvis frågan om ökad valfrihet upp. Det är ju ett slagord för regeringen. Vi har vid flera tillfällen tidigare diskuterat det här i kammaren. Jag vet att regeringens recept för att det skall bli så mycket bättre i vårt land är ökad privatisering och ökad valfrihet. Jag tror också på ökad valfrihet. Men jag undrar hur det är när ni träffar folk som har anhöriga gamla som ligger på långvården, som har barn på dagis eller som har sociala eller ekonomiska problem. Det är väldigt sällan som just bristen på valfrihet tas upp. Föräldrar som har barn på dagis är väldigt oroade över att barngrupperna görs så mycket större, att avgifterna går upp och att det närmaste dagiset stängs så att barnen får byta miljö. Det är mer dessa frågor som jag möter när jag är ute. Jag skulle också vilja ta upp en annan sida av privatiseringen, som regeringen förbiser. Det gäller myndighetsutövandet vad gäller socialtjänsten när det görs sociala utredningar om barn och familjer. I vissa fall har detta lagts ut på entreprenad. Det har gjorts en JO-anmälan i Gävleborg just beträffande detta. Man undrar om detta är ett område som skall privatiseras. Jag har haft uppe denna frågan med socialministern tidigare, men jag får aldrig något svar. Detta gäller också på dagis. Hur går det när det finns misstanke om incest? Hur går det om det finns misstanke om att någon av föräldrarna misshandlar barnen? Det blir en väldigt svår situation. Regeringen har inte tagit detta tillräckligt allvarligt. Vänsterpartiet anser däremot att man visst kan privatisera en hel del verksamhet. Det finns mycket bra verksamheter som lämpar sig för privatisering. En sådan som vi har framfört förslag om motionsvägen i riksdagen gäller hovet och kungen. Den kungliga familjen är en privat familj. I stället för att ge underhåll till kungen via statsbidrag skulle kungen själv få dra in sina inkomster. Jag tycker inte att det skulle vara otänkbart. Den kungliga familjen skulle själv få inbjudningar, och kommuner och privata företag som får kungligt besök kan betala en ordentlig hacka. Jag tror att många kommuner och privata företag tycker att det skulle vara värt att betala för. Jag tror inte att vi skulle behöva vara oroliga för att den kungliga familjen skulle lida någon nöd. Förslaget om privatisering av hovet kanske inte leder till så oerhört stora inkomster för staten eller så mycket minskade utgifter. Det finns dock en rad andra grundläggande frågor på det här området som jag och Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att belysa. Med tanke på hoten mot välfärden tycker vi att det behövs en rättighetslagstiftning på välfärdsområdet. Vi har tagit upp det i en motion. Jag yrkar bifall till den. Jag kommer dock inte att beröra den motionen närmare, eftersom Jan Jennehag, som skall tala senare för Vänstepartiet, kommer att ta upp den frågan ytterligare. Herr talman! I dag vill jag särskilt belysa, och gärna återkomma till här i kammaren, familjepolitiken och barnens situation. Det finns en hel del förslag på det området i betänkandet. Det sägs bl.a. att enligt lagen om barnomsorg skall det vara förpliktigande för kommunerna att ordna barnomsorg. Det tycker vi är bra. Vi undrar naturligtvis när allt det här skall bli klart, men vi ser fram emot att den lagen skall förverkligas. Barn utgör i dag en av de grupper i samhället som mycket påtagligt märker av hur det sparas runt om i kommunerna. Det sparas inte bara på inefffektiva åtgärder eller på onödig administration. Det sparas faktiskt på den direkta vården och omsorgen om barnen. En utredning från SKTF pekar på att 7 600 sparas i genomsnitt per barn i vårt land. Då har man räknat in både barnomsorgen och skolverksamheten. Jag har tidigare frågat Bengt Westerberg om detta och om han är oroad över en del av dessa besparingssignaler. Han har ideligen hänvisat till Socialstyrelens rapportering som skulle komma i mars. Nu har rapporteringen kommit i flera olika rapporter, och socialutskottet har med det i betänkandet. I själva betänkandet tar man dock bara upp några få delar av Socialstyrelsens rapport. Man nämner att hittills under 1992 har det inte skett så stora försämringar, men att det finns en oro för 1993. Det finns en hel del ytterligare att hämta i rapporteringen, som jag tycker att utskottets majoritet har glömt bort. I rapporten sägs att redan nu kan man notera klara problem för storstäderna. Storstäder och kranskommuner har en svårare situation än andra områden. Barngruppernas storlek har ökat. Personaltätheten har generellt minskat i barnomsorgen, och den kommer att fortsätta att minska. Man har också tagit upp frågan om barn med behov av särskilt stöd. I rapporten sägs: De generella förändringarna med större barngrupp och lägre personaltäthet drabbar dem mer än andra barn. Det finns en oro för barn som behöver särskilt stöd och för gråzonsbarn som inte klarar de stora barngrupperna. Det finns också risk för ökad negativ segregering genom ett ökat behov av specialgrupper och genom att det finns färre barn med behov av stöd i de enskilda, icke-kommunala verksamheterna. Den förebyggande uppgift som barnomsorgen har för barn som är missgynnade socialt är svår att uppfylla. Med större barngrupper hinner man inte uppmärksamma varje barn individuellt och ge dem den tid som barn behöver. Jag tycker inte att regeringen på något sätt har svarat på den här rapporten. Jag tycker inte heller att utskottsmajoriteten har tagit rapporterna på allvar. Jag skulle vilja fråga Bo Holmberg hur man nu ser på dessa besparingar i kommunerna. Såvitt jag förstår har Socialdemokraterna varit med på kommunalt skattestopp och en påse pengar utan specialdestinering till barnomsorgen. När vi har ställt krav på kommunakut och extra bidrag till kommunerna kan jag inte påminna mig att Socialdemokraterna skulle ha ställt upp. Jag tror att det är förslag man borde återkomma till. Socialdemokraterna borde också se att det finns poänger med förslagen. Herr talman! I betänkandet behandlas också frågan om vårdnadsbidrag. Vänsterpartiet hade ett förslag om att man definitivt skulle uttala att det inte är aktuellt med vårdnadsbidrag. I betänkandet sägs bara att det diskuteras i regeringen. Jag har förstått att man har gjort så under lång tid. Jag är naturligtvis intresserad av vad som är senaste nytt från regeringen när det gäller vårdnadsbidragen. Vad säger Bo Könberg? Hur ligger det till? Har vi fått en så fantastiskt mycket bättre ekonomi i Sverige att vi nu har råd med vårdnadsbidrag? Från Vänsterpartiet är vi mycket kritiska till idén med vårdnadsbidrag. Vi är dessutom oroade över andra diskussioner i regeringen, som vi har förstått förs, beträffande försämrad föräldraförsäkring. Vi har diskuterat hur man skulle kunna minska statens kostnader genom att sänka taket för dem som har högst föräldrapenning. Däremot anser vi inte att man skall minska tiden för föräldraledigheten. Inskränkningen i den högsta ersättningen drabbar dem som har det bäst ställt. Det kan man beklaga, men det drabbar inte dem som har det sämst. En förkortad föräldraförsäkring drabbar alla, och kanske i högsta grad de som har sämst ekonomi. Jag tycker således att det är mycket viktigt att vi inte förkortar föräldraförsäkringen. Det är ju en försäkring om att barn skall kunna vara tillsammans med sina föräldrar under en lång tid. Det är en unik rättighet som vi har i vårt land och som inte finns någon annanstans i världen, och den utgör ett unikt inslag i Sveriges välfärdspolitik. Det finns även andra inslag som är viktiga när det gäller stöd till barn och barnfamiljer. Det gäller naturligtvis sex timmars arbetsdag, som skulle möjliggöra att fler föräldrar får kortare arbetsdag. Man skulle kunna börja med de grupper av småbarnsföräldrar som har det tuffast på arbetsmarknaden. Man skulle också, vilket vi har föreslagit i motioner, kunna ge ökat stöd till kvinnojourer, där kvinnor som har en mycket svår familjesituation får hjälp. Det skulle också medföra en bättre situation för barnen. Sedan har vi frågan om barnbidragen, som också tas upp i det här betänkandet. Från Vänsterpartiet kom vi med ett som vi tycker intressant förslag, som tyvärr ingen annan nappade på. Det gäller en utredning om beskattade barnbidrag. Jag är litet förvånad över att Chatrine Pålsson och kds inte kan ställa upp på detta, eftersom ni har ett mycket näraliggande förslag där ni talar om hur man skall utreda inkomstprövade barnbidrag. Som jag ser det är det helt klart en kvalitativ skillnad. Även om man skulle beskatta ett barnbidrag skulle det utgå lika till alla. Värdet av barnbidraget skulle inte vara lika stort för den som har det mycket bra ställt och för den som har det sämre ställt. Jag är mycket tveksam till om man skall förändra bidraget. Jag tycker dock att vi definitivt borde diskutera en utredning. Eftersom diskussioner även på det här området pågår i regeringen undrar jag hur det här kommer in i bilden. Finns det några diskussioner om att utreda just beskattade barnbidrag? Herr talman! Det finns en annan punkt i det här betänkandet som jag är mycket tveksam till. Det gäller statens institutionsstyrelse. Beklagligtvis har samtliga partier, inkl. mitt eget, gått med på att staten tar över de särskilda ungdomshemmen. Jag tycker att det är ett utomordentligt dåligt beslut. Det leder bara till mera statlig administration i stället för att landstingen, som i dag har hand om verksamheten, skulle förbättra den, vilket i och för sig är behövligt. Det har nu lett till att vi i dag så småningom kommer att rösta om ytterligare 50 miljoner i centrala anslag i staten. Jag tror inte att det i längden är gynnsamt för verksamheten. Det kommer att gå åt mycket mer i administration. Jag undrar vem som kommer att tjäna på det här. Är det verkligen de ungdomar som är i bäst behov av en specialistvård som man inte klarar inom öppen socialtjänst som kommer att tjäna på det? Jag tror att vi här har gått ett steg tillbaka. Jag vill också nämna frågan om bidragsförskotten. Jag kan bara notera att Ny demokrati uppenbarligen inte ens vill satsa ett öre till ensamstående föräldrar. Det är ganska anmärkningsvärt. Ny demokrati vill i stort sett skära ner insatserna på familjepolitiken med hälften. Varför skall just de emsamstående föräldrarna drabbas? Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågor som rör insatser för barn som utsätts för sexuella övergrepp. I mina ögon fanns det ett mycket bra förslag där Vänsterpartiet, Folkpartiet och kds hade gått samman om ett kriscentrum för barn som utsätts för sexuella övergrepp. Tanken bakom det var inte att ett sådant centrum skulle inrättas i stället för de utmärkta lokala initiativ som finns på det här området. Tanken är att man skall samla ihop forskning och behandlingsinsatser för att sedan sprida det vidare ut i landet och utgöra ett stöd för dem som jobbar lokalt. Men till min förvåning ser jag att varken kds eller Folkpartiet har reserverat sig eller drivit den här frågan. Jag hoppas att dessa partier är med när det blir dags för votering. Herr talman! Jag hänvisar till samtliga motioner från Vänsterpartiet och vill också anmäla att vi stöder de flesta av de socialdemokratiska motionerna. Jag vill särskilt yrka bifall till motion

Herr talman! Debattens uppläggning är sådan att vi först skall ha en principdebatt och sedan skall vi ha en diskussion om familjepolitiken. Därför tar jag inte upp de frågor som Eva Zetterberg hade om familjepolitiken, eftersom jag utgår från att Maj Inger Klingvall kommer att göra det. Jag skall dock ta upp två av frågorna som gäller det här avsnittet. Den ena frågan gällde var Socialdemokraterna står när det gäller den kommunala ekonomin och det kommunala skattestoppet. Vår inställning är att man inte skall dra in de 7 miljarder kronor som regeringen nu gör. Vi anser vidare att det kommunala skattestoppet skall hävas. Det är sant att under vår tid i regeringen gjorde man en frivillig överenskommelse med de båda kommunförbunden om tidsbegränsat skattestopp. Regeringen har nu skärpt detta i lag. Vi vet inte hur länge det här skall verka. Jag hoppas att det framgick av min inledning att socialdemokratin ser det som ett framväxande stort problem att vi riskerar att inte få någon sammanhållande välfärdspolitik i Sverige. Basen för välfärdspolitiken finns i våra kommuner och landsting. Om man inte har tillräckligt med pengar kan man faktiskt inte förverkliga de målsättningar som vi har fattat beslut om här. Därför kommer Socialdemokraterna framöver att bli ännu tydligare på denna punkt. Det gäller att ha tillräckligt starka demokratiska institutioner ute i kommuner och landsting som har ekonomiska resurser, så att de generella välfärdsmålen som regering och riksdag lägger fast kan förverkligas. Jag vill också göra en kommentar till Eva Zetterberg vad gäller institutionsstyrelserna. Det har funnits problem. Eva Zetterberg kanske erinrar sig diskussionen om att det fanns för få platser, att man kunde straffa ut sig från institutionerna och det var stora problem. I samma veva kom de båda kommunförbunden -- som då hade ansvaret -- till riksdagens socialutskott och sade att de inte längre ville vara huvudmän för denna verksamhet. Ett enigt utskott och en enig riksdag drog då slutsatsen att det inte kan vara en bra lösning att de som skall stå fadder för verksamheten kommer till riksdagen och säger att de inte vill ta ansvaret. Vad skulle det ha blivit för verksamhet i fortsättningen om de som då hade ansvaret inte ville ha det? Vi var emellertid bekymrade på en punkt, och det står också i riksdagsbeslutet. Om staten blir huvudman, hur skall man då få en bra samverkan med socialtjänsten och kommunerna? Den måste hela tiden finnas. Det är viktigt att man på resans gång uppmärksammar detta, så att intentionerna i riksdagens beslut kan fullföljas på den punkten.
Herr talman! Jag vill först framföra en ursäkt till Bo Holmberg. Den uppläggning av debatten som han redovisade är helt riktig. Av andra skäl kan jag emellertid inte medverka senare, och därför har jag bytt plats på talarlistan. Jag har förståelse för att inte alla mina frågor blir besvarade nu. När det gäller välfärden och att man skall ha demokratiska instrument för att värna om den har vi helt klart en gemensam linje. Det är oerhört viktigt och väsentligt. Vi är tvungna att genomföra stora förändringar och besparingar, men man måste ha instrument för det. Man måste se till att människor som drabbas förstår varför och kan acceptera det. Det skall drabba dem som bäst kan tåla besparingar. Socialdemokraterna också att 7 miljarder skulle gå till kommunerna för att statsbidragen inte skall minskas. Var inte Socialdemokraterna inne på linjen att kommunerna framöver inte skulle få rätt att själva höja skatten? Så har jag uppfattat det. Men det skulle vara bra om vi var överens även på den punkten. Det är grundläggande att kommunerna måste ha en god ekonomi för att kunna sköta sina åligganden. Riksdagen kan inte komma med pålagor på grund av nya lagförslag om förbättringar, men sedan rycka undan marken för kommunerna genom att minska statsbidrag eller inte låta dem höja skatten. Till slut vad gäller statens institutionsstyrelse: jag vet i högsta grad att det var en stark debatt när beslutet diskuterades och fattades omkring 1990 och 1991. Men jag vidhåller att jag tycker att det var ett felaktigt beslut. Att Landstingsförbundet för sin del sade: ''Ta över det hela'' berodde bl.a. på de dåliga villkor staten erbjöd. Jag vet att det var ett sätt att visa att man inte hade fått förtroende. Man hade fått sådana villkor att man tyckte det var svårt att driva verksamheten på ett annat sätt. Nu är beslutet dock fattat, och man får gå vidare. Nu är det som det är, och vi kan säkerligen inte återvända till någonting annat. Det gäller att få fram denna samverkan ute i kommunerna. Jag vill ändå poängtera att vi här har ett område där man satsar 50 miljoner. Det är inte bara utvecklingspengar, den saken tycker jag är helt klar.
Herr talman! Mycket kort till Eva Zetterberg när det gäller den kommunala beskattningsrätten. Socialdemokraterna anser nu att skattestoppet skall hävas. Vi anser att varje kommun har en möjlighet att göra ekonomiska bedömningar och måste få göra justeringar på skatten om man så önskar. Vi tycker att det också finns prinicpiella skäl. Den kommunala beskattningsrätten är en hörnpelare i den kommunala självstyrelsen. Jag hoppas att jag nu varit väldigt tydlig på den här punkten, att det skall ankomma på landets kommunal och landstingspolitiker att ange nivån på skatten. Det skall inte vara en affär för Anne

Herr talman! Den strukturella obalansen i Sveriges ekonomi medför att utvecklingen av välfärdspolitiken måste ske under delvis förändrade förutsättningar. Ett växande gap mellan behov och resurser ställer krav på en effektivisering och en prioritering av verksamheten, bl.a. genom rationaliseringar och ökade inslag av konkurrens. Det budgetförslag som vi nu diskuterar innebär att anslagen inom socialdepartementets område kommande budgetår minskar med drygt 13 miljarder kronor. Den beräknade utgiftsminskningen är främst en konsekvens av att de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna ersatts av ett nytt generellt statsbidrag. Avsikten med det nya statsbidragssystemet är bl.a. att kommunerna ges större handlingsfrihet när det gäller verksamhetens utformning samt vid prioriteringen mellan olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten kan därmed bedrivas på ett effektivare sätt än tidigare, genom att den statliga regleringen av den kommunala verksamheten minskas. Ett nytt generellt statsbidrag utan detaljreglering ger således kommunerna förutsättningar att anpassa sin verksamhet till rådande ekonomiska förhållanden och lokala förutsättningar. Den ekonomiska politik som nu förs syftar till att förbättra det allmänna välståndet och att därigenom skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra insatserna för välfärd och social omsorg. En förutsättning för att ökad valfrihet skall uppnås är att olika hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika verksamhetsformer tas bort. Herr talman! Det övergripande målet för hälsooch sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessa mål omfattar alla, oavsett ålder och kön, sociala förhållanden, inkomst samt bostadsort. En förutsättning för att de olika sjukvårdshuvudmännen skall kunna skapa likvärdiga villkor i fråga om att upprätthålla en god kvalitet i hälso och sjukvården är att resurserna kan fördelas över landet efter befolkningens vårdbehov. Två parlamentariska utredningar arbetar med stora och viktiga frågor på hälso och sjukvårdens område. Det gäller dels utredningen om prioriteringar inom hälsooch sjukvården, dels kommittén som berör hälso och sjukvårdens finansiering och organisation. Prioriteringsutredningen skall enligt direktiven överväga hälso och sjukvårdens roll i välfärdsstaten och lyfta fram grundläggande etiska principer, som kan ge vägledning och ligga till grund för öppna diskussioner om prioriteringar inom hälso och sjukvården. Vidare anges i direktiven att frågan om prioriteringar inom vården under 1990-talet kommer att bli än mer central i debatten om sjukvården, eftersom det handlar om fördelningen av resurser, om val och om värderingar. En av förklaringarna till de ökade kraven på sjukvården är den biomedicinska utvecklingen, som har gjort det möjligt att bota allt fler sjukdomar eller att lindra sjukdomsförlopp. En annan är att andelen mycket gamla människor i samhället ökar. Det är en grupp som kräver en stor del av sjukvårdens resurser. Den andra utredningen har i uppdrag att dels analysera hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. Övervägandena skall grundas på en analys och en värdering av i första hand tre olika finansierings och organisationsmodeller: en utformad landstingsmodell, en modell där hälso och sjukvårdens samtliga resurser läggs hos primärvården samt en modell där resurserna samlas hos en eller flera försäkringsgivare. Det mest intressanta alternativet är, enligt min mening, införandet av en obligatorisk sjukvårdsförsäkring, där resurserna för hälso och sjukvård samlas hos en eller flera offentliga försäkringsgivare. Landstingens rätt att ta ut skatt för hälso och sjukvård upphör därmed. Konkurrens mellan olika typer av vårdproducenter i allmänhet, offentliga såväl som privata, främjar produktiviteten. Mot den bakgrunden bör kommittén undersöka förutsättningarna för bl.a. ett överförande av vissa offentliga vårdinrättningar till stiftelser, offentliga eller privata bolag etc. Kommittén bör ta del av förhållandena i andra länder och förutsättningslöst studera för och nackdelar med olika finansieringssystem. Ett av de länder som anses vara särskilt intressant att studera och som nämns i direktiven är Holland. En förnyelse av hälso och sjukvården i Sverige är angelägen. Den måste leda till en ökad kontinuitet i kontakten mellan patienter och personal främst inom den öppna vården samt till ökad valfrihet för den enskilde i hans eller hennes vårdsökande men också för personalen vad gäller drift och arbetsformer. Förändringsarbetet drivs med ambitionen att man skall dra nytta av de positiva elementen i marknadens sätt att fungera utan att göra avkall på det övergripande målet för hälso och sjukvården. En viktig utgångspunkt för förnyelsen av den offentliga sektorn bör vara att låta andra aktörer i samhället ta ett större ansvar. Det gäller privata entreprenörer som inte sällan är personalkooperativ. Denna utveckling med allt fler nya alternativ för drift av offentlig verksamhet leder till ökad konkurrens och därmed också till ökad effektivitet inom hela den offentliga sektorn. Syftet är att man skall hitta områden där konkurrensen kan bidra till att kostnaderna för verksamheten pressas ner,samtidigt som valfriheten ökar och kvaliteten bibehålls. Att skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å andra sidan blir därför en grundläggande princip för förnyelsen av de olika välfärdssystemen. Det finns ingen anledning att sträva efter att själva produktionen av offentlig verksamhet alltid skall ske i offentlig regi. Inriktningen beträffande socialpolitiken måste vara att skilja mellan finansiering och produktion av sociala tjänster. En offentlig finansiering av vård och omsorg behöver inte förenas med offentliga monopol på produktionen av dessa tjänster. Tvärtom bör enskilda och offentliga alternativ få konkurrera på samma ekonomiska villkor. Välfärdspolitikens storlek och utformning har skapat ekonomiska problem i vårt land. Den har givit upphov till en så stor skattebörda att såväl ekonomins förmåga att fungera som familjernas och individernas självständighet kraftigt har begränsats. Svenska familjer förfogar över en mindre del av sina löneinkomster och är mer beroende av offentliga bidrag än familjer i andra västländer. Välfärdssystemen har i alltför stor utsträckning frikopplats från arbetets och sparandets värden. Deras kostnader har ökat kraftigt, samtidigt som många människor indirekt har uppmuntrats att lämna arbetsmarknaden. Detta har skapat mänsklig utslagning, beroende och hjälplöshet. Skälen för att spara för att säkra den egna tryggheten har reducerats kraftigt. Samtidigt står det klart att de åtaganden som det offentliga välfärdssystemet har ställt ut på framtiden inte kommer att kunna fullgöras. Trots de höga skatterna och avgifterna på produktionen har en stor del av utbetalningarna över socialförsäkringssystemen i flera år varit ofinansierad sedan fonderade medel förbrukats. Dagens generation finansierar sin välfärd på bekostnad av morgondagens. Vård, utbildning och omsorg har bedrivits i det offentliga monopolets form. Då hjälper det inte att de anställda ställer upp, jobbar hårt och har hög kompetens. Resultatet blir lika fullt bristande eller obefintlig valfrihet, köer, orättvisor och höga kostnader. De offentliga monopolen har också gjort att många offentligt anställda, framför allt kvinnor, har saknat en öppen arbetsmarknad, eftersom det bara har funnits en arbetsgivare att vända sig till. Herr talman! Välfärdens grund är god ekonomi, vitala små gemenskaper och, självfallet, individens eget ansvarstagande och förutseende. Offentliga ordningar har en viktig roll att spela, men de kan inte generera de ekonomiska resurser som är en förutsättning för dem. Regeringen gör nu upp med storskalighetens välfärdspolitik. Dess omfattning och kollektivistiska inriktning har länge skapat likformighet och kostnader som växt -- oberoende av behovet av hjälp. Regeringens politik innebär att individerna och deras gemenskaper nu sätts i centrum. Vårt land behöver en välfärdspolitik som ger medborgarna ökad frihet och förutsättningar att fatta beslut om och bestämma över den egna vardagen.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

Herr talman! Det är av intresse att läsa vad de kritiska ekonomer skriver som försöker förklara vad som har hänt i Sverige, dvs. varför vi befinner oss i den här allvarliga situationen. Det första man säger är följande: 1989 borde man se att det var något som inte stod rätt till i våra banker. Nu, i efterhand, vet vi att bankledningarna inte klarade avregleringen. I stället lånade de ut pengarna i en spekulationsekonomi som sedan ledde till att nästan samtliga banker hamnat i diket. I det läget tillträdde regeringen Bildt 1991 med ett rent ideologiskt program. I det ideologiska programmet låg att ekonomin helt skulle vara i marknadens tjänst. När Sverige var i en djup lågkonjunktur drog man åt ordentligt i penningmängden, så att Sverige for in i en depression, säger nu de kritiska bedömarna. Vi hängde kvar vid ecun alldeles för länge och fick också betala för det. Nu går banker, ekonomi och näringsliv helt på fälgarna. Vilken lärdom drar Sten Svensson egentligen av detta? Är det inte på tiden att regeringen överger sin ideologiska syn och försöker se till verkligheten och göra insatser, så att efterfrågan kommer i gång igen? Jag vänder mig så till Sten Svensson och Bo Könberg. Det gäller det växande gapet mellan de bra nationella välfärdsmål som regering och riksdag antar och möjligheterna att förverkliga dessa mål. Man driver ju en ekonomisk politik gentemot kommuner och landsting som gör att dessa inte har resurser att förverkliga de nationella målen. Här är vi socialdemokrater oroliga. Jag undrar hur Sten Svensson och regeringen ser på den situationen. Är det så att de fina välfärdsmål som riksdagen nu skall fatta beslut om inte kommer att kunna realiseras, eftersom man för en helt orealistisk ekonomisk politik gentemot kommuner och landsting? Vad är då viktigast, Sten Svensson, för oss som skall företräda socialpolitiken? Är det välfärdspolitikens mål eller är det att hålla fast vid helt felaktiga ekonomiska bedömningar?
Herr talman! Bo Holmberg inledde med att hänvisa till några ekonomer. Jag vill kvittera med att citera en professor i internationell ekonomi vid Lunds universitet. Hans namn torde vara bekant. Han säger att det var på 80-talet som man spelade bort de möjligheter som vi hade haft tidigare. Vidare säger han: ''Man drog på sig spenderbyxorna. Socialdemokraterna trodde att de klarat biffen. Nu var ekonomin åter stark, hög tid alltså för traditionell socialdemokratisk politik. Sjukförsäkringen gav 100-procentig ersättning utan kontroll. Arbetsskadeförsäkringen släpptes iväg. Den offentliga sektorn expanderade på nytt. I stället borde man ha dragit ner de offentliga utgifterna och minskat den offentliga sysselsättningen. Industrin och näringslivet ropade efter arbetskraft. Det hade varit enkelt att flytta över från den offentliga sektorn till näringslivet.'' Det är Bo Södersten, partivän till Bo Holmberg, som säger detta. Han säger dessutom: ''Grundproblemet för den svenska ekonomin är den allomfattande offentliga sektorn. Men det begriper inte majoriteten politiker och väljare. Samtidigt är intresset lågt för grundläggande akademisk undervisning i ämnet offentlig ekonomi. Däremot är efterfrågan på desinformation enorm. Det är fullkomligt sanslöst hur mycket strunt som skrivs.'' Bo Södersten påpekar här att det förstörda signalssystemet är det värsta som har hänt Sverige. Nu behöver vi försöka förbättra grundförutsättningarna. Det finns bara en lösning på Sveriges ekonomiska problem. Den är att svenskt näringsliv kan tillhandhålla en ekonomisk tillväxt. Vi måste få ett mer företagsvänligt klimat. Därför måste åtgärderna inriktas på sådana områden som är strategiska för att stimulera arbetande, sparande och företagande. Sänkta offentliga utgifter och sänkta skatter är nödvändiga också för att få ner räntorna. En fortsatt avreglering och privatisering skall leda till ökad konkurrens, mångfald och nytänkande. Det är ju ändå näringslivet som skall bära upp och försörja den offentliga verksamheten. Om näringslivet inte klarar den uppgiften har vi ingenting att fördela som politiker. Då har inte heller medborgarna något att leva av.
Herr talman! Jag tror, Sten Svensson, att Sverige befinner sig i en situation där vi som politiker får börja att repetera litet grand av det vi läste när vi läste ettor eller tvåor i nationalekonomi. Vi måste inta ett litet mer kritiskt förhållningsätt till ekonomerna än vad politikerna hittills har gjort. Det är alldeles uppenbart att när ekonomerna gav den dåvarande regeringen på 80-talet rådet att avreglera bankerna, trodde vi politiker att ekonomer och banker var ansvarsfulla och tog sitt ansvar för avregleringen. Nu när vi tittar i backspegeln kan vi ju se att de inte bar upp detta ansvar. I Svenska Dagbladet den 11 april skriver Peter Malmqvist, som analyserar situationen, att han tycker att det är konstigt att man häcklar politikerna för de problem som vi nu har. Politikerna har gjort precis det affärsmännen ville, säger han. Han skriver vidare: ''Skatter har sänkts, arbetsgivaravgifter har sänkts, semesterdagar har slopats, valutan faller fritt, lagen om anställningsskydd skall skrivas om -- kort sagt: allt har gått affärsmännens väg. Ändå är det Dig, bäste politiker, som affärsmännen pekar ut som ansvarig för ''bananrepubliken Sveriges' förfall. Dra lärdom av det.'' Jag tror att vi politiker måste inta ett mer kritiskt förhållningssätt till den visdom som ett antal nationalekonomer har pläderat för. Man går i takt, tänker i takt, får samma råd och vill icke dra lärdomar av detta. Assar Lindbeck säger i sin kommission att vi inte skall peka ut syndabockar. Vi skall inte gå bakåt och analysera vad som hände. Nej, tacka för det. Han var ju med bland dem som tänkte i takt och åt fel håll. När det gäller det ideologiska programmet börjar nu näringslivets folk säga att regeringen måste inta ett annat förhållningsätt. Nu måste även regeringen snart börja inse att man får lov att lägga om den ekonomiska politiken. Jag hoppas att den insikten snart skall komma hos regeringen. Sedan återstår min fråga, Sten Svensson. Gör jag och Socialdemokraterna en helt felaktig analys när vi är rädda för att de fina välfärdsmål som vi nu skall lägga fast inte kommer att kunna realiseras, om man fortsätter med en ekonomisk grimma på kommuner och landsting? Gör vi en felbedömning där?
Herr talman! Det gäller självfallet att inte göra om misstagen. Vi måste lära av historien. Vi skall framför allt inte göra om de misstag som gjordes efter devalveringarna 1981 och 1982. De offentliga utgifterna måste minskas. Det gäller också den kommunala sektorn. Staten, landstingen och kommunerna måste var för sig bidra till att få svensk ekonomi i balans. Skatter som motverkar arbete, sparande och företagande måste sänkas. Ett större utrymme måste skapas för att industrin och näringslivet skall kunna växa. Förutsättningarna för nyföretagande och nya arbeten som följer därav måste stå i centrum. Därför är svaret på Bo Holmbergs fråga: Ni gör inte en korrekt analys. Ni beaktar inte de saker som ni faktiskt var överens med regeringen om under en kort tidsperiod. Då godtog ni motiven för krispaketen nr 1 och 2. Ni var även på god väg att godta krispaket nr 3, men då svek civilkuraget för Socialdemokraterna, eftersom ni stötte på kritik från de människor som hade fostrats i en annan anda ute i bygderna och som inte var beredda på denna omställning. Därför har ni nu hemfallit åt en traditionell oppositionsroll och vill dra er ur. Det märktes tydligt när man diskuterade de 7 miljarderna och kommunsektorn tidigare i dag. Detta förs alltså i allt väsentligt en ekonomisk politik i rak motsatsställning till den flykt från problemen som präglade den politik som ledde Vad är det vi skall leva av? Den frågan ställde jag i min förra replik. Svaret är egentligen ganska enkelt. Det är det svenska näringslivet. Problemet, herr talman, är att det svenska näringslivet inte räcker till för den uppgiften. Det är för litet, och det går för dåligt. Företag slås ut på löpande band. Jag vill påminna Bo Holmberg om att konkurserna under 1992 var fyra gånger så många som under det förra lågkonjunkturåret 1977. Dessutom kännetecknas näringslivet av alltför låg lönsamhet. Ni har inte gått till botten med analysen av dessa problem. Därför har ni inte dragit de korrekta slutsatserna. Det är ett klart besked från oss på den fråga som Bo Holmberg har ställt.

Herr talman! Som förtroendevalda och i möten med människor ute i samhället konfronteras vi ofta med olika livsöden. I vår egen omgivning ser vi hur många människor drabbas av svåra påfrestningar, och man ställer sig frågan: Hur mycket kan en enskild individ klara av? Den offentliga debatten förs ofta i termer av ''att de och de problemen måste ni politiker klara av -- lösa''. Det låter som om nästan alla problem i livet går att lösa på politisk väg. Så är det ju inte. De verkligt stora frågorna -- vad vi som individer skall använda våra liv till, hur vi skall möta det faktum att vi skall dö och kanske lida -- kan inte lösas, framför allt inte med några politiska beslut. Många invänder kanske mot det här resonemanget. Men tänk efter! Varje människa har värdighet, är någonting och har ett mål i sig själv. Samhället kan inte överta det personliga ansvaret. Däremot kan vi begära att den politiska inriktningen i riksdagen, i landsting och i kommuner skall vara att fatta beslut som så långt som möjligt hjälper till att lindra människors lidanden när de drabbas av olyckor och att utjämna de påfrestningar och prövningar som inträffar under en människas livscykel. Till hälso och sjukvårdens grundläggande uppgifter hör ju att förebygga ohälsa och återfall i sjukdom, att behandla och bota, lindra och stödja med hjälp av habilitering osv. och att ge omvårdnad och smärtlindring. Det här är frågor som behandas i dagens betänkande. I vårt land är alla människor genom hälso och sjukvårdslagen tillförsäkrade en god vård på lika villkor. Men varje individ är en personlighet med absolut värdighet, med eget samvete och ansvar för sina handlingar. De politiska besluten får inte leda till översitteri och förmynderi. Individens frihet måste respekteras. Kort sagt: Etiska värderingar och humanism skall vara ledstjärnor i välfärdspolitiken. Målet är att skapa ett välfärdssamhälle som inte bara är starkt nog ekonomiskt för att klara tryggheten för alla, utan som också ger rejält utrymme för den enskilde att välja vård, barnomsorg och utbildning. Vi skall inte, och får inte, krypa undan vårt ansvar för våra medmänniskor, likaväl som vi själva ansvarar för våra egna handlingar. Ingen kan förneka att det finns brister i välfärdspolitiken som både kan och bör diskuteras och åtgärdas. Det framgår av socialutskottets betänkande att vi slår vakt om grunderna för den generella välfärdspolitiken. Regeringens politik -- som vi ställer oss bakom -- syftar till att förbättra det allmänna välståndet och att skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra den offentliga sektorns insatser. Vi vet att det behövs speciella insatser för dem som är särskilt utsatta. De stora kostnaderna med transfereringssystemen är ett bekymmer. Men syftet med välfärdspolitiken är att öka människors trygghet. Det är fråga om att omfördela resurser från de år då man förvärsarbetar och har inkomster till början och slutet av livet. Men det är också fråga om att man under de yrkesaktiva åren skall kunna bibehålla sin standard vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom. I debatten framförs ofta synpunkter om en enhetlig nivå för ett grundskydd inom våra socialförsäkringar. Orsaken är att vi inte längre skulle ha råd med försäkringar som ger inkomsttrygghet. Från Folkpartiet liberalernas sida anser vi i stället att inkomstbortfallsprincipen skall ligga till grund för ersättning och trygghet vid dessa tillfällen. Regeringen har också aktivt bidragit till att bromsa kostnadsutvecklingen inom systemen. Därmed är också grunden lagd för en framtida utveckling av välfärdsstaten. Herr talman! Valfriheten är en viktig förutsättning i välfärdspolitiken. Valfrihet förutsätter mångfald. Därför är det viktigt att det finns alternativ att välja mellan. De kan ofta erbjudas inom den offentliga sektorn, där nu förändrade attityder verkligen kommer fram. Man har blivit mycket mer serviceorienterad. Men det finns också behov av alternativ inom den enskilda sektorn. Sten Svensson har berört den frågan i tidigare inlägg. I debatten, oftast från socialdemokratiskt håll, framförs argument mot att ha alternativ. Man påtalar risken för en segregering. Vi får välja bil, kläder och mat. Men det blir ''konstigt'' om vi själva får välja t.ex. husläkare. Vi anses på något sätt inte vara kapabla att klara av detta. Vi i Folkpartiet liberalerna vänder oss mot detta synsätt. Jag vill starkt framhålla att verklig valfrihet kan åstadkommas endast om vi håller fast vid en gemensam och solidarisk finansiering. Priset för den service vi erhåller som enskilda brukare skall vara detsamma, oavsett om man föredrar kommunal eller enskild service. Plånboken skall inte styra, utan brukarens -- patientens -- behov och önskemål. Men det stora hotet mot välfärdsstaten är inte brukarnas valfrihet utan en stagnerande ekonomi. Utgångspunkten är att vända utvecklingen. Men det kräver även strukturförändringar och vissa utgiftsminskningar. Det är dessa åtgärder som måste tillkomma. De är smärtsamma, men absolut nödvändiga, om vi skall bevara välfärdsstaten -- och inte minst kunna sörja för de svaga i samhället. Tyvärr har ni socialdemokrater hittills inte haft modet att ställa upp på de nödvändiga besparingarna. Det är onekligen en fantastisk uppgift att få utveckla välfärdsstaten. Men tyvärr saknar vi hos er modet, ansvaret, att motarbeta avarterna, stelbentheten och bristen på alternativ. När och hur kommer ni socialdemokrater att bidra till långsiktiga lösningar? Det räcker inte med att enbart göra avbön mot det som har varit fel. Jag tänker på Birgitta Dahls uttalande i en tidningsartikel. Det krävs också aktiv handling. Av bl.a. Lindbeckkommissionens rapport framgår det att Sverige genomgår den allvarligaste krisen sedan 1930-talet. Vi känner alla verkningarna av detta i samhället. Sättet att försöka lösa denna kris kan komma att prägla Sverige under årtionden framåt. Tre grundprinciper framhålls som viktiga i rapporten: Aktivt medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsfördelning. Var finns Socialdemokraterna i detta sammanhang? Från Folkpartiet liberalernas sida har vi under årtionden arbetat för att människor skall kunna få vård och omsorg när det behövs. Vi har krävt mer valuta för skattepengarna -- eget rum, hundradagarsgaranti i sjukvården, rätt till egen husläkare osv. Detta har genomförts, eller genomförs nu, successivt. Det är några etappmål, men vi går vidare. Handikappreformen med en lista på rättigheter visar vägen för att skapa ökad trygghet och rättvisa för många glömda. Men de kärva tider som vi nu upplever kräver -- ja, tvingar fram -- nedskärningar för att vi skall klara en generell välfärd. Människors krav och förväntningar ökar, men tillväxten av resurserna håller inte jämna steg. Knappheten på resurser gäller inte minst hälsooch sjukvården. Men det går att effektivisera vården. Det visar flera intressanta projekt, bl.a. Nya behandlingsmetoder tillkommer, och frågan om prioriteringar dyker allt som oftast upp. Den av regeringen tillsatta prioriteringsutredningen har en viktig uppift att ge vägledning och underlag för en öppen debatt. Det är viktigt att framhålla, som Läkarförbundet gör i sin rapport om prioriteringar, att faktorer som patientens ålder eller levnadsvanor inte i något fall förs fram som grund för prioriteringar, varken i positiv eller negativ riktning. Allas rätt till en god hälso och sjukvård är rättesnöret oavsett ålder, geografisk hemvist m.m. Jag tror att vi är politiskt eniga om detta. miljoner kronor. Hälso och sjukvården i Sverige svarar för ca 9 % av bruttonationalprodukten, dvs. drygt 12 000 kr per invånare, exkl. tandvården. I USA avsätts 12 %, vilket är den högsta procentandelen i världen. Ändå anser vi att sjukvården där inte fungerar på det sätt vi vill att den skall fungera i Sverige. Vi vill fortsätta att slå vakt om vårt svenska system och att prioritera primärvård, psykiatri och äldrevård. Husläkarsystemet är bra, och det kommer ju upp på riksdagens bord om några veckor. Den strukturella obalansen innebär självklart att utvecklingen av välfärdspolitiken måste ske under delvis förändrade förutsättningar. Distans mellan behov och resurser ställer andra krav. Som framgår av utskottsbetänkandet, har regeringen satt i gång ett stort förändringsarbete, även innefattande besparingar, inom socialpolitikens område. fr.o.m. januari i år blev det också möjligt att lokalt ute i landet påbörja försöksverksamhet med finansiell samordning mellan hälso och sjukvård och socialförsäkring. Syftet är ju att använda pengarna på bästa sätt och att få fram kortare sjukskrivningsperioder. I Robertsfors i Västerbotten har tolv personer börjat arbeta på nytt efter att ha varit förtidspensionerade i åratal. Det är ett exempel på hur man jobbar med rehabilitering. Det går alltså att vända passiv sjukskrivning till aktivt arbete, och det tycker vi är väldigt viktigt. Förutom de två stora parlamentariska utredningarna inom hälso och sjukvårdens område lägger socialtjänstkommittén fram sitt betänkande om hur man skall kunna förbättra den sociala omsorgen och ge de särskilt utsatta -- de sämst ställda -- en stabil grund inom ramen för välfärdspolitiken. Handikapputredningens förslag om stöd till funktionshindrade ligger inom kort på riksdagens bord för beslut. Psykiatriutredningens förslag kommer, en prostitutionsutredning tillsätts, en översyn av läkemedelsförsörjningen pågår, och för att utveckla en offensiv narkomanvård har betydande statliga medel ställts till förfogande. I betänkandet redovisas ett stort antal motioner som behandlats av utskottet. Jag måste erkänna att jag känner stor respekt för det kunnande och det engagemang som visas i motionerna. Det är omöjligt att här gå in i detalj på motionssvaren, men onekligen leder motionerna till framflyttade positioner. Jag tänker särskilt på att kvinnors hälsa uppmärksammas mycket mer nu än tidigare. Där förväntar vi mycket från I ljuset av det stora reformarbete som pågår inom socialpolitikens område ter det sig märkligt att Socialdemokraterna i sin reservation begär en syneförrättning i välfärden. Det påminner mig om en husesyn som man gör när ett hus är färdigbyggt, och jag vill fråga Socialdemokraterna: Är välfärden ett statiskt begrepp? Blir välfärden färdigbyggd någon gång? Är det inte ett ständigt förändringsarbete som pågår? Menar ni att vi skall sätta punkt nu? Ni säger vidare att den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik välfärdspolitik är en stark ekonomi. Men varför vill ni då inte ställa upp på detta? På en rad områden som jag tidigare har räknat upp pågår utvecklings och förnyelsearbete. Socialstyrelsen har som huvuduppgift att på nationell nivå följa och analysera orsaker till ohälsa. Dessutom finns ute i landet Socialstyrelsens regionala enheter, som följer hälsoarbetet och nu också kommer att utökas. Vi har inrättat ett Folkhälsoinstitut med särskilda uppgifter att granska och följa utvecklingen inte minst inom alkohol och narkotikapolitikens område. Alkoholkommissionen kommer också snart att lägga fram en rapport. Socialtjänstkommitténs uppdrag är att se över den enskildes rättigheter och lägga fram förslag. Nej, det verkar långsökt att tala om behov av syneförrättning! Staten anger de nationella målen, utövar tillsyn och utvärderar. Landsting och kommuner måste själva svara för den konkreta utformningen. Det kan inte beslutas från Stockholms horisont. Herr talman! I reservation 5 tar Socialdemokraterna upp frågan om de nationella målen inom hälso och sjukvården uppfylls. Jag tycker att jag tidigare har redogjort för det arbete som pågår. I Sverige har det rått stor enighet om ''vård på lika villkor''. Det synsättet har inte förändrats, och några nya direktiv till sjukvårdsutredningen behövs inte. Jag gläder mig åt att Socialdemokraterna tar upp frågan om primärvården och att de uppfattar den som en viktig del av hälso och sjukvården. Men Socialdemokraterna ställer inte upp på husläkarsystemet utan vill fortsätta med offentliga monopol inom hälsooch sjukvården. Jag yrkar därför avslag på reservation 5. Jag yrkar också avslag på Ny demokratis motioner och reservationer, som i och för sig är intressanta men som ju redan är under beredning i olika utredningar. Till sist, herr talman, måste jag bemöta stiftelsen. Det är tydligt att det finns ett politiskt motstånd mot verksamheten, trots vetskap om de storverk som stiftelsen uträttar bland utslagna och deras familjer. LP-stiftelsen bedriver ett omfattande arbete för socialt utslagna på nära 50 platser i landet och driver ett tiotal vårdhem och tre stora familjeanläggningar. Nu brottas man med stora ekonomiska problem. Över en kvarts miljard har samlats in under årens lopp som frivilliga gåvor. Det ger en bild av det enastående engagemang och den offervilja som präglat stiftelsen och dess vänner. Nog vore det väl märkligt, om inte riksdagen kunde ställa upp för stiftelsens möjligheter att fortsätta sina viktiga rehabiliteringsinsatser. Majoritetsskrivningen går ut på att Socialstyrelsen får pröva frågan om fördelning av medel anvisade för bidrag till organisationer som bedriver rehabiliteringsarbete, varken mer eller mindre!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

Herr talman! Jag kan konstatera att regeringen och oppositionen har helt olika förklaringar till den ekonomiska krisen. Vi kommer väl inte längre på den punkten, antar jag. Det betyder att det inte är meningsfullt av Ulla Orring och andra att tro att Socialdemokraterna skall sticka in huvudet i en ekonomisk politik som bär åt helt fel håll. När man nu träffar företagare, säger de: Ser ni inte att näringslivet är nästan helt utslaget och att vi har ett bankväsen som inte kan förse ens friska projekt med pengar? Och så är det. Den räntepolitik som förs är helt felaktig, när Sverige är på väg ner i en depression. Jag sitter i Länsstyrelsen hemma i Västernorrland och ser att vi med hjälp av bidrag från regionalpolitiska medel får gå in och ge pengar till friska investeringar, eftersom bankerna kräver sådana realräntor och sådana säkerheter att företagen inte kan skaffa pengar den vägen. Inser inte Ulla Orring och regeringen den mycket mycket allvarliga situation som Sverige befinner sig i? Det görs allvarliga felbedömningar i bankerna och i den ekonomiska politiken, och sedan begär man att Socialdemokratin skall ställa upp på detta. Det är ju fullständigt omöjligt. Jag citerade på förmiddagen vice VD i Verkstadsföreningen. Han känner precis den allvarliga oro som jag ger uttryck för -- en näringslivets man som står ute i verkligheten och känner problemen in på bara kroppen. Han sade också så här i artikeln i Svenska Dagbladet: ''Tyvärr är skattelättnader overksamma i ett läge där det inte finns några vinster att beskatta. Sanningens minut närmar sig för statsledningen.'' Jag instämmer i detta. Det är därför vi är så oroliga för att man för fel ekonomisk politik, så att man inte får pengar till den generella välfärdspolitiken, som alla tydligen är överens om, i varje fall i ord. Ulla Orring talar om valfrihet och husläkarpropositionen. Ja, man behöver anstränga sig mindre rent intellektuellt för att välja, om husläkarpropositionen går igenom. I dag måste man ju anstränga sig att välja vårdcentral, läkare och sjukhus, men i fortsättningen kommer det ett papper där man blir tilldelad en läkare. Inte är det någon särskild spänst i den typen av valfrihet, Ulla Orring! Regering och opposition är överens om den generella välfärdspolitiken och de nationella målen, men vi anser att fortsätter man att sätta ekonomisk grimma på kommunerna så kan de inte realisera de fina målen. Jag frågade förut Sten Svensson om han delar den bedömningen och den oro som vi känner. Jag fick inget svar, och jag ställer då samma fråga till Ulla Orring.
Herr talman! Bo Holmberg har alldeles rätt i att välfärdspolitiken intimt hänger samman med den ekonomiska politiken. Utan ekonomisk tillväxt får vi stora svårigheter att bevara välfärdspolitiken. Det är ju det vi upplever. Jag tycker att det är väldigt sorgligt att Socialdemokraterna inte kan ställa upp på den omstrukturering som vi är tvungna att göra för att bevara och trygga välfärden för dem som har det sämst ställt. Jag har ett exempel då det gäller arbetsskadeförsäkringarna. Jag tillhör Riksdagens revisorer. Vi granskade förhållandena i försäkringssystemet, och vi såg att hela systemet brakade i väg käpprätt åt fel håll. Pengarna tog ju slut! Det visste Socialdemokraterna också om, men man hade inte modet eller kraften att förändra detta system. Jag har här en tidskrift där Birgitta Dahl har gjort ett uttalande. Hon fick av journalisten frågan varför Socialdemokraterna inte gjorde någonting då man såg att arbetsskadeförsäkringen drog i väg åt fel håll. Birgitta Dahl svarade att man inte kunde med tanke på facket. Så var det då, och så har det varit tidigare. När den borgerliga regeringen nu försöker förändra systemen så att pengarna räcker till för dem som verkligen behöver dem vill inte Socialdemokraterna ställa upp. Jag tycker att det är väldigt synd. Det som pågår är tragiskt för hela det svenska samhället. Bo Holmberg tar upp frågan om husläkare. Det är inte alls så att man kommer att bli tilldelad en läkare. Nu kan man för första gången tvärtom fritt få välja läkare -- den läkare som man har förtroende för. På det sättet får vi en effektivare hälso och sjukvård.
Herr talman! Vid krisuppgörelserna var regeringen och oppositionen överens om att fortsätta att rätta till felen i socialförsäkringssystemen. Jag sitter inte längre i socialförsäkringsutskottet, men såvitt jag kan minnas finns det beslut om att man skall se till att transfereringssystemen skall gå ihop. Jag vet inte om jag har missuppfattat situationen på den punkten, men om det är så skulle ju situationen vara löst. Min fråga till Ulla Orring gäller vad det nu är för jättestora omstruktureringar som skall göras. Kan Ulla Orring förtydliga ordet omstrukturering så att jag vet vad det är vi talar om? Om vi är överens om att rätta till socialförsäkringssystemen så att de går ihop och att hålla fast vid inkomstbortfallsprincipen måste vi väl ha löst den problematiken. I socialutskottet talar vi om konsumtionen, dvs. det som konsumeras i sjukvård och i barnomsorg och annat. Vad är det för omstruktureringar som skall göras där, Ulla Orring? Om jag inte helt har missuppfattat husläkarpropositionen så finns det ett förslag om obligatorisk listning där. Man skall bygga upp ett verk för listning och ett jättestort datasystem för att hålla reda på folk. Om man inte vill vara med får man, om jag inte har missuppfattat det, lov att ta sig tid att gå till verket och säga att man inte vill ha den anvisade läkaren. I dag, Ulla Orring, kan jag gå till vilken doktor jag vill: privat eller offentlig. Har jag missuppfattat husläkarförslaget på den punkten? Vi socialdemokrater är öppna för att höra på vad det är som behöver utvecklas ytterligare om vi på det sättet kan diskutera fram gemensamma lösningar för generell välfärd. Men då måste Ulla Orring använda andra ord än omstrukturering. Förlåt, men jag begriper inte vad ordet betyder konkret.
Herr talman! Om förändringen av arbetsskadeförsäkringen och utbetalningen av medel från fonden hade skett då missförhållandena kom i dagen, dvs. då Riksdagens revisorer lade fram sitt förslag och det fortfarande var en socialdemokratisk regering, hade vi sluppit detta växande underskott. Men det tog Socialdemokraterna inte hänsyn till. Nu genomförs förändringarna, som Bo Holmberg säger, men det är så dags det! När det gäller den ekonomiska politiken påpekade Folkpartiet i en ekonomisk-politisk motion till riksdagen från 1989 det stora allvaret i det finansiella läget. Men det hände ingenting. Vi fortsatte att stampa på i samma spår. Nu försöker regeringen att lägga om den ekonomiska politiken så att pengarna skall räcka till den välfärd som vi tycker att svenska folket är berättigat till. Man försöker undvika att köra systemen i botten så att det blir kris och kortsiktiga lösningar. Regeringen försöker få fram långsiktiga lösningar, och det är väldigt viktigt. Där har Socialdemokraterna satt sig på bakhasorna. I 17 distrikt i landet är man redan på gång med husläkarsystemet. Jag har väldigt svårt att förstå vilka problemen skulle vara med den passiva listningen. Nu kan man ju själv få välja läkare. Vill Bo Holmberg missunna svenska folket att göra detta? Skall vi fortfarande hålla fast vid det monopolsystem som landstingen har utgjort? Jag tycker att det är dags att förändra dessa system, och det är det vi vill göra nu. Det skall göras med en hyfsad ekonomi, så att våra sociala välfärdssystem kan behållas. Det är mycket väsentligt. Socialdemokraterna missar verkligen tåget om de inte inser det.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga som Ulla Orring berör i dag, nämligen åldersdiskriminering. Det här är en oerhört viktig fråga, och jag stödjer Ulla Orring till 100 % just i denna fråga. Vi skall se till så att gamla patienter får samma sjukvård som yngre. Det som pågår och har pågått i Sverige är ruskigt. Man anser att patienter inte kan behandlas om de är 70, 75 eller Jag kan tala om mitt område -- hjärtkirurgin. Jag var i USA 1980--1981. Där besökte jag tillsammans med min chef nästa dags patienter. Jag såg en patient som var ungefär 80 år och som skulle kranskärlsopereras. Jag sade: ''Oj då, vad gamla patienter ni opererar!'' Läkaren svarade: ''Ja, det går ganska bra. Visst har de äldre litet mer komplikationer, men 90--95 % av dem klarar sig. Vi har en grundlag i USA som innebär att jag blir mycket illa ansatt i domstol, om jag inte opererar en patient på grund av dennes ålder. Jag kommer att ha svårt att klara mig undan ett strängt straff. Har inte ni i Sverige, som är så långt komna, lagar mot åldersdiskriminering?'' Jag sade att vi har lagar mot köns och rasdiskriminiering, men tyvärr inte mot åldersdiskriminering. Det är en stor brist i vår lagstiftning. Man avfärdar alltså patienter. Man skickar dem till en säker död när man säger att de är för gamla för att bli opererade när de är 75 eller 80 år. Jag tycker att Ulla Orring skulle ta initiativ till att lagstiftningsvägen förhindra åldersdiskriminering. Kan Folkpartiet medverka till det?
Herr talman! Det är bra att fler än jag har reagerat just mot detta sätt att negligera de äldres behov av hälso och sjukvård och sätta dem längst ned på prioriteringslistan. Det finns olika exempel på det. Det finns också exempel på motsatsen. Jag har en god vän som är 82 år och i går opererades på Regionsjukhuset i Umeå med hjärt och kärlkirurgi. Man kan inte skära alla över en kam. Det är i första hand den tillsatta utredningen som skall lösa frågan om prioriteringar. Jag kommer att verka för att det inte skall uppstå segregering och för att de äldre inte skall motas bort från operationsköerna.
Herr talman! Det var roligt att höra detta. Jag vill bara komplettera med att nämna att efter det att jag och en kollege hade varit i USA år 1981 tvingade vi igenom att även äldre patienter skulle opereras. Den äldste som jag har opererat var 86 år gammal, och vi har opererat patienter i upp till 90 års ålder. Den ort där man i övrigt går högst upp i åldrarna är Stockholm, där 82 år inte är någon ovanlig ålder på en operationspatient. De gamla patienterna behöver denna högt avancerade sjukvård, och jag hoppas att vi lagstiftningsvägen kan göra något åt nuvarande förhållanden. Jag vet att Torkel Åberg i Umeå har en mycket fin hjärtkirurgisk verksamhet, men på andra ställen har man tyvärr lägre åldersgränser. Säkerligen är det likadant inom allmänkirurgin och kanske även inom neurokirurgin. Jag menar att vi i lag borde föreskriva att man inte får åldersdiskriminera någon. Jag hoppas att Folkpartiet och även andra partier medverkar till det.

Herr talman! Det är när konjunkturen är låg, när arbetslösheten ökar och samhällsekonomin pressas som vår vilja och förmåga att fördela knappa resurser prövas. Det är då som socialpolitikerna på alla nivåer har att föra den tuffaste kampen med dem som svarar för finanserna. Det är då som det gäller att värna om dem som bäst behöver samhällets stöd. Det är också då som det måste fattas beslut om besparingar, som vanligtvis inte är populära. Det är då som det är så frestande för oppositionen att kritisera och försöka ge sken av att man förfogar över egna omätliga resurser. Jag tycker att det hedrar Bo Holmberg att han i sitt inlägg höll sig på en betydligt sakligare nivå än vad som förekommer i många andra sammanhang, men ändå kunde han naturligtvis inte avhålla sig från att, bildligt talat, vifta med miljardlapparna till kommunerna, utan att tala om var någonstans de finns att hämta. Det var en stor brist i sammanhanget. Däremot har jag mycket lätt att instämma i det som han sade i sin inledning om att arbete åt alla måste vara det helt grundläggande. Det har alltid varit vägledande för oss i Centerpartiet och kommer att förbli det. Det är en princip som ur vår synpunkt aldrig behöver ifrågasättas. I regeringens budgetproposition sägs att ett växande gap mellan behov och resurser ställer krav på effektivisering och prioritering av verksamhet, bl.a. genom rationaliseringar och ökade inslag av konkurrens. Det här är inte en formulering som är typisk för en borgerlig regering, om nu någon trodde det. Nästan exakt samma ordalydelse återfinns i Kjell-Olof Feldts senare budgetförslag. Insikten fanns alltså redan på hans tid, i varje fall inom delar av det socialdemokratiska partiet, att man måste knappa in på resurstillflödet och att man måste få till stånd ett nytänkande inom offentlig verksamhet. Beträffande nytänkande kan konstateras att genomslaget kommit först under de allra senaste åren. Säkerligen är det delvis en följd av de ökande inslag av konkurrens som nu finns. Det har varit rätt och nödvändigt att bryta sig loss från den tidigare trögheten, från ensidigheten och detaljstyrningen, som inte gjorde någon människa glad. Därmed har jag inte sagt att jag eller centerpartister i allmänhet förordar den andra ytterligheten, där man i tron på förändringens förträfflighet vill privatisera allt. I Centern vill vi se mångfald och valfrihet komma till uttryck i en blandning av offentligt driven och privat verksamhet. I regeringens proposition heter det att ambitionen är att förbättra den sociala omsorgen genom valfrihet i välfärdspolitiken och genom särskilda insatser för de sämst ställda. De sämst ställda är ett begrepp som vi ofta använder, och det handlar här om en lovvärd ambition. Nu är de sämst ställda inte alltid en klart definierbar grupp. De kan tvärtom återfinnas inom många grupper. Ett syfte med socialpolitiken och förresten också med politiken på andra områden måste vara att förhindra att allt fler kommer in i denna kategori. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi i Centerpartiet länge har hävdat grundtrygghetsprincipen. När jag har sett hur den ekonomiska krisen hotar att öka klyftorna mellan olika grupper och olika individer har jag stärkts i min uppfattning att detta är en riktig modell. Nu handlar ju detta framför allt om socialförsäkringssystemen, som vi inte handlägger i vårt utskott, och jag tänker därför inte närmare gå in på det. Men grundtrygghet kan också användas i vidare mening i olika sammanhang. För småbarnsföräldrarna kan det vara en del av grundtryggheten att veta att man kan få sin barnomsorg ordnad på det sätt som gagnar barnen och den övriga familjen. För en del betyder det att man vill ha möjlighet att minska sitt förvärvsarbete för att få mer tid för egen barnomsorg. De frågorna kommer Anna Corshammar-Bojerud senare att närmare beröra. Grundtrygghet kan också vara alla människors absoluta rätt till nödvändig sjukvård var man än bor, om man är ung eller gammal, fattig eller rik. Om man frågar människor vad de absolut inte vill ge avkall på och som de t.o.m. kan försvara en skattehöjning för, får man svaret att det just är tillgången till en bra och säker sjukvård. Också inom sjukvården har det skett stora förändringar. Efter många år av satsningar på i första hand lasarettsanknuten vård har det nu på många håll utvecklats en primärvårdsorganisation som svarar för basen i befolkningens sjukvårdsbehov. Men ännu större förändringar kan förväntas. Först kommer husläkarsystemet, som vi återkommer till senare i vår, och så småningom får vi se resultaten av de två stora utredningar som pågår; en om sjukvårdens organisation och finansiering och en om sjukvårdens roll och ansvar i välfärdspolitiken och om prioriteringar i vården. Värd att nämna är naturligtvis också psykiatriutredningen, som kommer att betyda mycket beträffande omfördelningar, nya gränsdragningar osv. I Centern anser vi det oerhört viktigt att alla förändringar sker med hänsyn tagen till de olika förutsättningar som finns på olika platser, inte sett i ett snävt Stockholmsperspektiv. Jag tror att totalöversynen av sjukvården genom de utredningar som jag har nämnt var ett riktigt grepp. Det var riktigt för att man skall få ett nödvändigt helhetsperspektiv. Det är ju inget tvivel om att hälso och sjukvården står inför stora utmaningar. Den medicinska utvecklingen skapar inte bara nya behandlingsmöjligheter utan också problem vad gäller att tillgodose alla ökade förväntningar. Vi får ett ökat antal äldre personer i landet, vilka vi ju vet tar den allra största andelen av sjukvården i anspråk. Så har det varit, och det ligger i sakens natur att det så måste förbli, om vi också i framtiden vill ta ett anständigt ansvar för våra äldre. Det här är dock något som förtjänar särskild uppmärksamhet. För ett par dagar sedan rapporterades i nyhetsutsändningarna att operationsköerna minskat som en följd av Ädelreformen. Redan samma dag kom, inte oväntat, repliker på detta, där det pekades på att många av de äldre som fått lämna plats åt akutpatienterna fått göra det alldeles för tidigt och till en tillvaro med sämre vård och omsorg. Jag vet att detta förekommer, men däremot inte hur pass vanligt det är. Jag utgår dock från att Socialstyrelsen prioriterar den uppföljningsuppgift som man har i det här sammanhanget liksom naturligtvis från att regeringen är observant på signalerna. Det har genom åren gjorts misstag upprepade gånger i ivern att genomföra förändringar. Det är inte alltid man övertygat sig om att man inte kastat ut barnet med badvattnet. Vi har sett problemen när omsorgslagen infördes; avsikten var god, man ville ge gruppen ett bättre boende, men huvudmännen hade inte de praktiska förutsättningarna att helt ta över de nya uppgifterna och det nya ansvaret. Inom psykiatrin har sjukvårdsplatserna avvecklats i hög takt, trots att det inte alls funnits någon garanti för att patienterna på ett försvarbart sätt kan bli omhändertagna i den nya miljön. Det här har många av oss känt till länge, och jag har själv tagit upp det i olika motioner. Nu är det officiellt konstaterat genom Psykiatriutredningen, och det är bra. Det kan finnas anledning att redan nu varna för att en ytterligare överflyttning av uppgifter och ansvar inom det psykiatriska området -- som dessutom är lagfäst -- inte sker på så sätt att en period uppstår under vilken de enskilda far illa. Redan nu är jag beredd att säga att det måste vara en medicinsk bedömning som avgör vårdtiden på sjukhus, inte en fixerad tidsgräns. Herr talman! Jag skulle vilja beröra en annan fråga, trots att det i den frågan tycks finnas en samstämmighet hos de politiska partierna och trots att vi i betänkandet inte har någon reservation. Det gäller inställningen till den övergripande narkotikapolitiken. I propositionen sägs det att det yttersta målet för narkotikapolitiken är att skapa ett samhälle fritt från narkotika. Syftet med den svenska narkotikapolitiken är att på alla nivåer och områden markera ett avståndstagande från narkotika. Jag vill gärna ha sagt att det är utomordentligt glädjande att vi är eniga i den här frågan. Denna enighet gör att vi möts med respekt i andra länder för vår inställning och politik. Det har vi i utskottet fått erfara vid våra utlandskontakter. Det kan tydligen inte sägas tillräckligt ofta och tillräckligt tydligt att vi har den här entydiga uppfattningen i Sveriges riksdag. Det har jag förstått av oroliga samtal, av motioner till vår egen partistämma i sommar, och av brev som jag har fått. Man fruktar att opinionen håller på att svänga mot en betydligt mer liberal inställning till narkotika. Den här oron har uppstått på grund av att en del debattörer, som har fått stort massmedialt utrymme, uttryckt att en del preparat, s.k. lättare sådana, inte alls är farliga. Det har ibland t.o.m. påståtts att all narkotika bör legaliseras. Det är oerhört viktigt att vi alla med kraft avfärdar dessa mörkermän och deras försåtliga teorier. Den enighet som vi har i den här frågan har också lett fram till en prioritering av satsningar på detta vårdområde. Det har bl.a. kommit till uttryck i att vi gjort undantag när det gäller det allmänna statsbidraget till kommunerna med att i det här fallet bibehålla öronmärkningen.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
Herr talman! Jag instämmer i det mesta som Rosa Östh sade och vill uppvakta Rosa Östh med ett par kommentarer i en kort replik. En central målsättning i den ekonomiska politiken i Sverige har varit att längst upp på dagordningen ha punkten full sysselsättning. Rosa Östh säger att det även för Centern är ett viktigt krav. Vi kan nu se vådan för hela samhällsekonomin. Vi kan också se hur de enskilda far väldigt illa av att inte ha jobb. Jag har inte blivit riktigt klok på regeringens ekonomiska politik på den här punkten. Rosa Östh kan kanske hjälpa mig att reda ut begreppen. Jonung, som är rådgivare åt Bildt, har vid ett flertal tillfällen sagt att man måste sätta inflationsbekämpningen före den fulla sysselsättningen -- värna vissa ekonomiska intressen före. Jag vet inte vad som på den här punkten gäller i dag. Det är emellertid uppenbart att Lindbeckkommissionen gjort bedömningen att det i dag allra viktigaste och svåraste problem som man måste lösa är problemet med den höga arbetslösheten. Regeringen har försökt föra en ekonomisk politik, som tyvärr har ''gått i väggen''. Ju förr en omprövning sker desto bättre är det -- även för oss som arbetar med de här sociala frågorna. Rosa Östh argumenterar för grundtrygghet. Jag vet att Bo Könberg och Bengt Westerberg är mycket duktigare än jag på att utveckla argument för inkomstbortfallsprincipen, därför överlåter jag den debatten till Bo Könberg. Till sist vill jag tala något om vad som händer till följd av reformer, exempelvis ÄDEL-reformen. Jag tror att vi måste försöka att pressa på när det gäller förvaltning i Sverige; detta för att kunna få fram mått och få i gång mätningar. Vi kan då fortlöpande få en överblick och veta hur tillståndet är. När regeringen ville veta vad som händer med kvaliteten när det gäller barnen var regeringen tvungen att vända sig till Socialstyrelsen. Särskild metodik för att kunna mäta detta fick sättas upp. Det var svårt att veta vad som var norm -- för att veta om något har blivit bättre eller sämre måste man ju ha en norm att gå efter. Detta saknas på en rad områden. Det är ett av skälen att vi socialdemokrater känner oro över att de nationella målen inte kan förverkligas. Det var också därför som vi ville ha en parlamentarisk beredning, där vi kan diskutera detta. Det skulle också sätta litet mer press på förvaltningen när det gäller att få fram mått på kvalitet och annat. Det här arbetet skall rulla på i kommuner och hos andra vårdgivare för klargörande. Skulle Rosa Östh kunna tänka sig att bidra till ett påskyndande av utvecklingen när det gäller bättre mått på välfärden?
Herr talman! Vad som har sagts av Jonung eller andra är av mindre intresse än de handlingar som sker från regeringens sida. Det är bevisligen så, att ingen regering tidigare har satsat så mycket på att hålla arbetslösheten nere som denna regering. Det måste väl ändå i sammanhanget vara avgörande. Kvalitetsmått har vi väl alla intresse av att finna. Man är redan i gång med arbetet att söka finna metoder. Jag tror inte alls att det finns någon motsättning i den frågan. Naturligtvis har även vi intresse av kunna mäta kvalitet. Jag föreställer mig att många svar på dessa frågor kan komma fram i samband med utredningarna. Jag vet också att Socialstyrelsen arbetar med detta. Bo Könberg kan säkerligen berätta mer om det som försiggår på den här punkten. Men min väsentliga fråga som jag ställde direkt till Bo Holmberg fick jag inget svar på. Den gällde varifrån de ca 7 miljarder som kommunerna lovas skall tas. Det här tenderar att bli en följetong, vars drama vi inte vet när vi får se upplösningen på. Det är naturligtvis oerhört viktigt att inte bara protestera mot något och verbalt lova något utan att det finns medel därtill. I annat fall är socialdemokratins politik och löften helt ointressanta för allmänheten.
Herr talman! Ett ekonomiskt underlag finns, Rosa Östh. Man kan bara se hur många som blir arbetslösa om de här pengarna dras in. Därefter räknar man ut vad staten får betala genom ersättningssystemen. Därefter räknar man fram hur mycket som förloras på grund av att fler människor blir arbetslösa och skatteunderlaget minskar. Slutligen räknar man in vad som händer när människor inte har arbete. Det är mycket mer ekonomi att inte dra in dessa pengar, i stället för att belasta andra konton. Vi kallar detta för rundgång i er ekonomiska politik.
Herr talman! Bo Holmbergs svar var väl inte tillräckligt seriöst. När man protesterar mot att det görs en viss indragning från kommunerna, är det klart att vi förväntar oss att man redovisar alternativet. Bo Holmberg tror nog inte att vi i Centern av illvilja medverkar till ytterligare indragningar från kommuner och landsting. Vi protesterade mot de indragningar som gjordes under den förra regeringens tid, men när vi reserverade oss kände vi att det var i enlighet med politisk anständighet att vi till sista kronan redovisade hur våra alternativ skulle betalas. Det är naturligtvis det som vi efterlyser nu. Jag skall gärna erkänna att jag tycker att det finns många goda tankar i de förslag som Socialdemokraterna för fram, och jag har full respekt för deras politik.

Herr talman! Värderade kolleger! I dag debatteras det viktigaste området för många människor i vårt land, nämligen hälso och sjukvård och en social välfärd. Det finns ett värde som alltid måste sättas i första rummet och som är högre än penningvärdet, och det är människovärdet. Jag är därför glad att Bo Holmberg så tydligt talade om hur man känner när det gäller alla människors lika värde. Det är lätt att glömma bort det livsnödvändiga -- vården och omsorgen för människor -- i en ekonomisk kris. Välfärd är att känna trygghet när man är sjuk, att ha respekt för livet. Jag vill gärna för tydlighetens skull säga att vi kristdemokrater värnar om människovärdet, alltifrån dess tillblivelse, dvs. befruktningen, till dödsögonblicket. Det är ett helt perspektiv. Det gäller också att känna solidaritet med alla svaga. Hälso och sjukvården liksom övrig vård och omsorg skall därför vara de områden som vi prioriterar allra högst. Vården måste också få tillräckliga ekonomiska resurser för de behov som finns, inte minst bland de äldre. Vård och omsorg vid sjukdom och svaghet tillhör de mest grundläggande kraven inom välfärden. Sverige är inte ett välfärdsland, om inte alla vid behov kan få en adekvat vård och omsorg -- detta oberoende av vilka andra sociala förmåner som erbjuds i utbyte mot våra skatter och avgifter. I dag är många patienter, deras anhöriga och sjukvårdens personal starkt oroade. De är ängsliga för att de skall förlora den trygghet som sjukvården i Sverige har kunnat ge under lång tid. Det måste vi som politiker ta till oss. Samtidigt vet vi att sjukvården kommer att kräva ännu mer pengar framöver, när antalet mycket gamla människor blir fler. Antalet 85-åringar och äldre ökar mellan 1986 och 2000 med över 40 %, och en 85-åring behöver i genomsnitt 38 gånger fler vårddagar än en person som är 65 år eller yngre. Därför får ytterligare indragningar inte komma i fråga för kommuner och landsting. Jag har självfallet mycket stor sympati för Bo Holmbergs diskussion om nationella mål och hur landsting och kommuner skall förverkliga dem. Det har också pratats många gånger om de 7,5 miljarder som drogs in för kommuner och landsting. Jag skall gärna säga att det för mig var ett mycket smärtsamt beslut att fatta. Samtidigt skall vi i ärlighetens namn säga, att under hela 80-talet drog den socialdemokratiska regeringen också in mycket pengar från kommuner och landsting. Jag är inte någon ekonom, men jag har kunnat läsa att det var mellan 20 och 30 miljarder kronor som drogs in. Detta är inte ett försvar, men jag vill påpeka att det är en fortsättning på den tidigare politiken. Jag hoppas -- jag är inte rädd för att säga det -- att vi kan värna det kommunala självstyret och se till att de politiker som är kompetenta och duktiga får vara med och prioritera och satsa även på sina hemorter. Kommunerna och landstingen måste nu få ro för att arbeta fram förändringarna inom sina verksamhetsområden. Vi måste försöka undvika nya rättighetslagar. Jag känner naturligtvis mycket stor sympati för de grupper som behöver samhällets stöd på ett speciellt sätt, men det kan aldrig vara försvarbart att först låta kommunerna få ansvar och sedan ta ifrån dem detta, genom att skapa lagar som tvingar dem till utgifter som staten har bestämt. Det får aldrig bli så att det är domstolar som avgör vem som skall få vård och omsorg. Intentionerna med ett mer rättvist samhälle går tvärtom förlorade med rättighetslagar. Lagar som prioriterar en grupp framför en annan ger ett orättvist samhälle. Herr talman! För den enskilda människan är det väsentliga vad vården innehåller och dess kvalitet. Vem som driver den är för de flesta människor helt ointressant. Men vi politiker måste våga diskutera olika organisationsformer. Vi måste även våga diskutera prioriteringar inom de offentliga utgifterna. Visst kan det vara viktigt att bygga idrottsanläggningar. Visst kan det vara bra med simbassänger. Men vad är viktigast? Givetvis måste vi helt naturligt acceptera att sjukvårdskostnaderna inte kan öka i ohämmad takt. Men i en tid då en rad reformer genomförs inom hälso och sjukvården är det nödvändigt att fortlöpande följa upp dessa reformers effekter för säkring av vårdens och omsorgens kvalitet. I kvalitetsuppföljningen måste ingå ett effektivt fungerande forum, dit den enskilde och anhöriga kan vända sig när de upplever att vårdens och omsorgens behov inte har blivit tillgodosedda. Inte minst är detta viktigt om det sker på grund av bristande resurser. Det är hög tid för en nationell strategi angående denna kvalitetsuppföljning. Man måste också komma ihåg att den vård och omsorg som all duktig personal i vårt land utför ger mycket positivt. Jag blir ibland besviken över att den offentliga sektorn anses vara något fult i det svenska samhället. Jag tycker att många människors liv och livskvalitet är en oerhörd vinst, och jag tror att vi skall lyfta upp det litet mer och inte bara se den offentliga sektorn som en belastning. Sjukvårdens uppgift är att rädda liv, lindra lidande och så långt som möjligt ge en god livskvalitet. Att ställa dem som jobbar inom sjukvården inför olösbara och etiskt svåra ställningstaganden är inte försvarbart. Om det inte finns pengar måste de prioritera. Men vägledning för hur det skall gå till saknas oftast. Därför är det viktigt att vi politiker engagerar oss och ser till att vi inte försämrar landstingens och kommunernas ekonomiska möjligheter att prioritera. Det är mycket positivt att två utredningar, som även Rosa Östh nämnde, arbetar i syfte att lösa de största problemen. Den ena utredningen skall redogöra för finansieringar och organisationsmodeller för sjukvården, och den andra skall visa de möjliga prioriteringsvägarna. Det är nödvändigt att göra denna typ av kartläggning och att vidta åtgärder, för att vi i en framtid skall kunna prioritera rätt. Jag vet att det inte ger en snabb lösning -- ingen blir frisk därför att det sitter en utredning. Men vi ser fram mot att få en kartläggning för att kunna satsa rätt. Vi ser med glädje fram mot den dag då dessa utredningar skall presenteras. Jag vill också nämna några ord om ett mycket viktigt område, som jag tycker glöms bort. Det handlar om vård i livets slutskede. Under senare år har det skett strukturförändringar, på gott och ont. De har syftat till en minskning av antalet vårdplatser. Detta har blivit en trend. Inom såväl akutsjukvården som långtidssjukvården har det hänt att människor med stort vårdbehov har tvingats att flytta till eget boende även om den vårdbehövande själv har känt oro för hur detta skall fungera. Det har utlovats att man inom primärvården skall kunna få god vård i hemmet, även om man har stora och omfattande vårdbehov. I den nuvarande svåra ekonomiska situationen kan det dock vara mycket svårt för kommuner och landsting att leva upp till detta mål. Om den vårdbehövande, som ofta är äldre, skall kunna känna trygghet i den egna bostaden, krävs det att denne får vård när det behövs. Det är därför särskilt angeläget att man lyfter fram frågan om vården i livets slutskede. Det är stor risk att denna viktiga del försvinner i allt tal om egen husläkare. Det är enormt viktigt att inte enbart läkaren prioriteras i primärvården. Mycket av primärvårdens verksamhet har läkaren aldrig skött. Ett sådant område är den nära vården och omvårdnaden i livets slutskede. Läkaren har ofta endast varit konsult för att bl.a. ordinera läkemedel. Vården har skötts av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. I den nu presenterade husläkarpropositionen har man endast tagit viss hänsyn till detta. Vi måste gång på gång påminna om att det inte är organisationen som är det viktigaste för den människa som är i behov av hjälp, utan vårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Om samhället skall fortsätta arbetet med att minska antalet vårdplatser, måste vården ges i hemmet, även i livets slutskede. Att få tillbringa de sista dagarna av sitt liv i det egna hemmet är ofta också ett önskemål från patienten och dennes anhöriga. Därför är det oerhört viktigt att vi tar hänsyn till detta i den fortsatta planeringen av primärvården. Jag vill säga några ord om LP-stiftelsen. Jag är glad att Ulla Orring tog upp den. Jag delar helt hennes åsikt om LP-stiftelsens suveräna arbete. Kanske har detta varit en gömd verksamhet för oss politiker. Tyvärr kanske vi inte har tagit del av resultatet av detta arbete. Men i likhet med Rosa Östh hoppas jag verkligen att vi skall få en samstämmighet här i kammaren om att de resurser som behövs skall ordnas fram. Herr talman! Frågan om omsorgen är egentligen en fråga om hur högt vi värderar våra medmänniskor och oss själva. De flesta av oss blir gamla, och vi kan alla drabbas av svåra sjukdomar. Det bestämmer vi inte själva. Skillnaden är att de svårt sjuka och de mycket ensamma inte klagar så mycket. De som behöver hjälpen mest hörs inte. Det är därför som dessa grupper måste få vår uppmärksamhet. Det är därför som vård och omsorg måste ges högsta prioritet, när vi fördelar de knappa resurser som finns. Därmed tackar jag för ordet.
Herr talman! Jag vill understryka det som Chatrine Pålsson var inne på. Jag märker att oron bland allmänheten ökar och man ställer sig frågan om det är penningvärdet eller människovärdet som skall stå främst. Jag är förvånad över att denna frågeställning är så pass utbredd. Den finns alltmer bland sjukvårdspersonalen. Den är uppe för diskussion hos Läkarsällskapets etiska kommittéer. I förra veckan fick jag ett brev från Marie Åsberg, som är ordförande i Psykiatriföreningen. I föreningen är man mycket orolig över köpa--säljsystemen, och man känner att människovärdet för en svårt utsatt grupp inte kan bevaras om vi stövlar vidare utan att ordentligt tänka oss för. I den här diskussionen måste vi göra ett ordentligt politiskt ställningstagande för människors lika värde och därefter ta konsekvenserna av detta. Det är alldeles uppenbart att Socialdemokraterna var med och drog in pengar. Man skulle väl kunna göra det tillfälligt om man av andra skäl anser att det skulle behövas. Men jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att presentera ett sådant program, med hänsyn till hur situationen kommer att se ut i kommun och landsting från 1994 och framåt. De får då lägre skatteintäkter. Signalerna från våra kommunal och landstingspolitiker är ju att de då inte klarar av att uppfylla de fina lagar som ni har stiftat. Till sist vill jag säga något om vården i livets slutskede. Jag tror att det är angeläget att det kommer politiska signaler från landstingspolitiker men också från oss rikspolitiker. Senaste fakta visar att alltför många dör i ett tillstånd av mycket svår smärta. Det skall inte behöva vara så. Man skall klara av omsorgen på ett bättre sätt. Om det är någonting som är utbrett i vår kommersiella kultur, är det rädslan inför döden. Om människor känner att de kanske inte kan klara av livets slutskede på ett bra sätt, både vad gäller smärtlindring och omvårdnad, tror jag att debatten om eutanasi, dödshjälp, kan komma att öka. Ingen vill väl att vi i Sveriges riksdag skall behöva ge oss in i en diskussion, och anta en lagstiftning, om sådant. Därför är det väldigt viktigt att just den delen prioriteras. Det finns möjligheter och vilja, man vi måste också trycka på politiskt för att snabbt säkerställa en förändring på den punkten.
Herr talman! Bo Holmberg och jag delar ju den här synpunkten. Jag tror att vi tar det första steget till en förändring när det gäller detta när vi här i kammaren erkänner att detta är ett problem. Inför folk som upplever sig ha problem, har vi politiker ibland svårt att erkänna att det verkligen rör sig om ett problem. Om vi skall kunna lösa ett problem och lyfta en fråga framåt, måste vi erkänna för varandra att det är ett problem. Jag är därför glad över att vi är överens om det här, inte för min egen skull utan för alla de människor som upplever detta. Jag känner också, precis som Bo Holmberg, oro när vårdpersonalen är så oroad. Det har gjorts mer eller mindre statistiskt bevisade undersökningar, som har visat att över 90 % av de som arbetar i vården hellre skulle vilja ha en spruta än hamna i äldrevården. Vi kanske tycker att det är obehagligt, men vi måste bry oss om detta. Det är ju de som vet hur det är. Vi har ju lagt en rad nya uppgifter på kommuner och landsting, och fler blir det. Vi är därför tvungna att se till att det finns utrymme för att dessa mål uppnås. Det menar vi med lagstiftningen. Det är ett skäl. För kommuner och landsting handlar det inte ens om en oförändrad arbetstyngd, utan om en ökad arbetstyngd.
Herr talman! När jag är ute och pratar om dessa saker har jag märkt att det mycket handlar om att våga vara stark i politikerrollen. Landstingspolitiker som har hand om sådana här frågor skall läsa in fakta som de får från förvaltningar och experter. Men de måste också ta till sig vad människorna känner och vad de vill ha. Jag tror att den senare biten måste växa hos politikerna ute i kommun och landsting. Då kan de till förvaltningen mycket tydligt säga att de vill ha till stånd en förändring när det gäller smärtlindringen och se till att man styr upp detta. Det handlar inte bara om det här området, utan även om flera andra. Det var därför som jag tog upp frågan om att vi kanske borde stanna upp litet när det gäller de ekonomiska styrsystemen, köpa--säljsystemen, och se till att vi inte får passiviserade politiker som lär sig allt mindre och går tillbaka mer och mer. Till slut kommer de att bli så rädda att de inte orkar ta till sig och åstadkomma förändringar. Då har vi passiviserat något fint i den svenska modellen, nämligen förtroendemannastyret. Jag tror att förtroendemannarollen behöver uppmärksammas. Jag tycker också att vi skall uppmärksamma personalen. Det måste finnas en gräns för vad man orkar med av nyheter, nyheter och åter nyheter bara för att politikerna tycker att det måste vara en ny modell nästan varenda vecka. Det är nästan neurotiskt. Det är modellen som är avgörande, inte innehållet. Företagsläkaren vid Stockholms läns landsting skrev för en tid sedan: När hela organisationen är i gungning, när man som personal inte vet om ens arbetsplats eller tjänst finns kvar om några månader, förväntas man dock vara igenkännande och serviceinriktad, snabb och snillrik i sitt patientarbete. Det är en minst sagt konfliktfylld situation. Jag tror att det är så för många. Vi måste ha respekt för att de som faktiskt står för kvaliteten, personalen, kan få vidta förändringar i sin egen takt och med en utbildning som gör att de klarar av det. I annat fall blir mötet mellan patient och personal inte bra. Då har vi dragit undan grunden för en fin service och för kvalitet.
Herr talman! Jag tror att vi, i likhet med vad Bo Holmberg säkert menade, måste våga lyfta fram och se till att det skall vara bli status att ge omvårdnad och mänsklig hjälp. Vi har haft en period i svensk sjukvård där maskinerna och den materiella standarden har fått tillåtas att öka, medan vård och omsorg om människor har fått lägre status. Man har tagit bort extravaken för svårt sjuka människor, eftersom det har varit lättast att dra in där. Vi som politiker måste våga lyfta fram vården och omsorgen så att detta får högre status. Det är en av de viktiga funktioner vi har som politiker. Vi måste våga vara vägledare i sådana här mycket viktiga frågor som gäller vård och omsorg.

Herr talman! Vi har nu att debattera välfärdspolitiken och inriktningen av socialpolitiken. Diskussionen har dock flera gånger kommit att handla om ekonomin. Inte minst oppositionens talesman Bo Holmberg har flera gånger tagit upp de ekonomiska aspekterna. Jag ser inget fel i det, eftersom det är självklart att den välfärdspolitik som vi kan bedriva har ett intimt samband med hur det ekonomiska läget ser ut. Många goda krafter ligger förstås bakom att vi har en god välfärdspolitik i dag -- en välfärdspolitik som är bättre än den var 1950, 1920 eller 1880. En stor orsak till att välfärdspolitiken är bättre i dag är förstås att vi har utvecklat ekonomin under tiden. Vi har sett till att det finns underlag för att bedriva en bra välfärdspolitik. Därför är det enligt min mening inget fel att Bo Holmberg tar upp frågan. Det som är fel är innehållet i det han säger. Vi befinner oss för närvarande i den värsta ekonomiska krisen i vårt land sedan 1930-talet. Det är inte så att vi har det sämre ekonomiskt i dag än på 30-talet. Det är i stället så att jämfört med hur vi har haft det ganska nyligen har vi stora problem. Vi har problem med arbetslösheten, som nu når nivåer som vi inte har sett under efterkrigstiden. Vi har problem med den minskande produktionen. Under de senaste åren har vi producerat mindre och mindre. Vi har problem med den finanskris som började i slutet av 80-talet. Vi har också problem med det stora budgetunderskottet. Bo Holmberg har flera gånger talat om att olika system har åkt i diket. Han har dock inte så ofta nämnt att de har åkt i diket i slutskedet på en period då Socialdemokraterna hade haft regeringsmakten i nio års tid under den längsta högkonjunktur vi har haft efter andra världskriget. Det var en period då han själv länge satt i regeringen. Vägen in i krisen skulle man också kunna föra en diskussion om. Jag förstår att Bo Holmberg inte är så intresserad av det. Han är mera intresserad av att måla ut krisen. Vårt största problem är enligt min mening att vi samtidigt har hög arbetslöshet och ett mycket stort budgetunderskott. Det är inte så att vi har hög arbetslöshet därför att vi driver en extremt åtstramande ekonomisk politik. Om man ser till budgetunderskottet bedriver vi en mycket expansiv politik samtidigt som vi har hög arbetslöshet. Det medför, vilket de flesta ekonomer tycks vara överens om, en svår balansgång när man skall ta sig ur den här situationen med dessa problem. Enligt Lindbeckkommissionen, min mening, regeringens mening och många andras mening måste vägen ut ur krisen innehålla både åtgärder på lång sikt och på kort sikt. Åtgärderna på lång sikt måste innefatta väsentliga beslut av mera impopulär karaktär, medan åtgärderna på kort sikt kan vara mera populära. Problemet när det för närvarande gäller att nå en bred enighet om åtgärderna är att Socialdemokraterna är fullt beredda att ställa upp på populära beslut men inte på impopulära. De överläggningar som nyligen har förts mellan regeringen och Socialdemokraterna visar tyvärr att Socialdemokraterna är oförmögna att fatta impopulära beslut i oppositionsställning. Detta tycker jag har visats under senare år, med ett par lysande undantag. Jag har tidigare kommenterat dem från riksdagens talarstol. Det gäller de överenskommelser som vi lyckades nå under höstens krisförhandlingar med de s.k. Socialdemokraterna konsekvent sedan regimskiftet i denna riksdag motsatt sig åtgärder av olika slag som har varit nödvändiga för att få ordning på det svenska systemet. Vad gäller välfärdspolitiken och den del som handlar om vad vi kan åstadkomma utöver det vi måste göra med den svenska ekonomin, baserar sig regeringens politik på att öka valfriheten. Vi har vidtagit en rad åtgärder i den riktningen. Vi har tagit bort Pysslingenlagen. Vi har infört skolpeng. Vi vill öka konkurrensen ute i kommunerna i den service som ges. På riksdagens bord har vi nu också lagt ett förslag om husläkare och etableringsfrihet för husläkare. Var står Socialdemokraterna i dessa frågor? I samtliga dessa frågor som gäller förnyelse av den offentliga sektorn har Socialdemokraterna inkl. Bo Holmberg gått emot i riksdagen. En annan tung bit är att förbättra välfärden på olika sätt -- i första hand för de sämst ställda. Jag skall ge tre exempel på vad vi har gjort på det här området under de ett och ett halvt åren som den borgerliga regeringen har haft ansvaret. På handikappområdet har det lagts fram en proposition till riksdagen om större förbättringar för de handikappade än någonsin efter andra världskriget. Detta presenteras i en situation då vi har stora ekonomiska problem. Det är ett mycket tydligt exempel på vilka prioriteringar regeringen och de partier som den företräder här i riksdagen står för. Ett annat område är de operationsköer som i decennier har plågat svensk sjukvård och framför allt de patienter som har stått i köerna. Jag skall återkomma till det om ett litet ögonblick. Här nöjer jag mig med att bara konstatera att operationsköerna har minskat mycket kraftigt sedan vi bytte regering. Det innebär att människor som tidigare har fått vänta i månader och ibland i år på nödvändiga operationer och behandlingar nu har fått det mycket snabbare. Ytterligare ett exempel gäller ekonomin för de sämst ställda pensionärerna. De riksdagsbeslut som fattades i slutet av förra året har lett till höjningar av pensionstillskottet och till förbättringar av de kommunala bostadstilläggen. I det senare fallet har förbättringarna varit så omfattande att de pensionärer som har behövt extra stöd för att slippa hamna under socialbidragsnormen, har minskat med över hälften under den gångna månaden sedan vi bytte regelsystem den 1 mars. Om det före den 1 mars var drygt 40 000 pensionärer som behövde det särskilda kommunala bostadstillägget för att komma upp i minst socialbidragsnormen har den gruppen halverats genom det beslut som fattades i december och som nu har genomförts. Samtliga dessa tre områden gäller människor som man i normala fall -- i samtal människor emellan och i den politiska debatten -- brukar tala om som de sämst ställda. Ytterligare ett område som jag vill lyfta fram på det generella planet gäller frågan om reformeringen av den svenska socialförsäkringen. Det skall ske med utgångspunkt för att vi skall ha en generell välfärdspolitik. Inom ramen för den generella välfärdspolitiken skall det i huvudsak baseras på den s.k. inkomstbortfallsprincipen. Med utgångspunkt från detta bör vi reformera de system som under slutet av 80-talet, när Socialdemokraterna hade ansvaret för vårt land, tilläts att skena i väg på ett sätt som redan har kommenterats av flera talare tidigare i denna debatt. Jag tänker på sjukförsäkringen. Man bestämde sig för att ha ett system där det skulle utgå 100 % ersättning från första sjukdagen. Jag tänker på systemet för ersättning för arbetsskada. Alla insåg att det systemet måste reformeras. Socialdemokraterna lämnade systemet efter sig i ett skick där underskotten ökade med en halv miljard kronor i månaden. Det var det arv som Socialdemokraterna lämnade efter sig på det här området, och man överlät till andra att göra reformeringen. Det är inte ens så att Socialdemokraterna nu i oppositionsställning har ställt upp bakom de nödvändiga reformerna på arbetsskadeförsäkringsområdet, utan man har gått emot varje förändring -- varje förändring på det här området har man gått emot. Vi har reformerat sjukförsäkringssystemet -- delvis tillsammans med Socialdemokraterna i och med krisuppgörelserna, men efter en lång period av kritik från Socialdemokraterna mot varje förändring av systemet. Vi håller för närvarande på med någonting som möjligen är en ljuspunkt i denna ganska mörka bild av Socialdemokraternas deltagande i reformarbetet. Jag tänker då på pensionssystemet. Det förefaller som om de diskussioner som äger rum i Pensionsarbetsgruppen möjligen kan leda fram till en bred uppgörelse om ett tryggande och ett reformerande av pensionerna inför nästa sekel. Jag hoppas att den inställning till olika typer av reformering som Socialdemokraterna har gett uttryck för här i kammaren i dag inte kommer att vara vad som präglar dem i samband med genomgången av pensionerna. Den bild jag tycker tonar fram på det här området är att den reformering som behöver genomföras på stora och viktiga områden tyvärr -- och jag menar verkligen tyvärr -- i huvudsak får äga rum utan Herr talman! Ett av de områden som har tagits upp i debatten, inte minst av Bo Holmberg, är frågan om kommunerna och landstingen. Bo Holmberg har flera gånger kritiserat nedskärningarna inom kommunerna och landstingen och ställt frågor till mig och till talesmän för den borgerliga delen av utskottet om hur de nationella målen ser ut. Såvitt jag förstår har vi fått beröm för målen, men Bo Holmberg redovisar sin oro för vad som händer ute i kommuner och landsting. Det är inte något fel att känna oro inför detta. Sverige befinner sig i ett läge där våra tillgångar på några år har minskat med en tjugondel, och det är klart att det får effekter i hela samhällslivet. Samtidigt är min bedömning på det område som jag kanske närmast kan överblicka, nämligen sjukvården, att vårdpersonalen ute i landstingen under det gångna året har gjort ett utomordentligt gott arbete för att se till att man kan ge en god vård även om resurserna inte fortsätter att öka, vilket de inte gjorde under 1992. Det kommer att vara en än större uppgift att klara detta under de kommande åren -- detta år och nästa år -- då det mesta talar för att resurserna i reala termer kommer att minska. Det jag inte riktigt förstår är hur Bo Holmberg kan utgå från att man kan spä på resurserna överallt i samhället efter något slags önskelista. Självfallet vore det mycket trevligare att kunna säga att vi skall ge kommunerna 7,5 miljarder, i stället för den indragning som ägde rum i fjol och som kommer att genomföras också i år. Frågan är vad som då händer med den ekonomiska politiken och vad som då händer med det svenska ränteläget. Jag tycker att det är litet märkligt att föra debatten som om kommunernas och landstingens resurser existerade i ett avskilt rum, när kommunerna och landstingen, genom att de utgör en så stor del av samhällsekonomin, naturligtvis måste påverkas av vad som händer i samhället i övrigt. Jag skulle vilja gå in litet mer på sjukvårdsområdet, både därför att det är viktigt och därför att det är ett område som jag har ett speciellt ansvar för i regeringen. Jag vill peka på tre väsentliga problemområden, där det tycks mig som om utvecklingen går åt rätt håll. Jag har redan snuddat vid det första området, nämligen frågan om de långa operationsköerna. Med hjälp av den vårdgaranti, som regeringen och Landstingsförbundet gjorde upp om hösten 1991, och de system som har införts i mängder av landsting och som innebär att man på akutsjukhusen i större utsträckning skall betala efter prestation, förefaller det nu som att vi under 1992 har haft en snabbare minskning av operationsköerna än vad vi uppnådde under de föregående 20 åren. Det skedde alltså i fjol en större förbättring än under kanske 20 år dessförinnan. Vi har all anledning att fortsätta att följa utvecklingen och se om det finns tecken på att utvecklingen kommer att vända tillbaka till det gamla tillståndet eller om det dyker upp andra problem. Jag tror ändå att man redan nu, 15 månader efter det att vårdgarantin sattes i sjön, kan konstatera att den har varit en utomordentligt stor framgång. I förbigående, herr talman, kanske jag kan få berätta om kolleger från Storbritannien, som när jag mötte dem berättade om den vårdgaranti som de har infört och som de tycker är ett steg åt rätt håll. Den innebär att man inte skall behöva vänta mer än 24 månader, medan den svenska vårdgarantin, som infördes den 1 januari i fjol, innebär att man inte skall behöva vänta mer än tre månader. Ett annat område, där det mesta tyder på att utvecklingen går åt rätt håll, är den s.k. ÄDEL reformen, en av de största förändringar av organisatorisk art som har ägt rum inom den svenska offentliga sektorn. Enligt den uppföljning som Socialstyrelsen nu gör i enlighet med riksdagsbeslutet om reformen tyder det mesta på att det har gått väl, att man ute i kommunerna har gjort ett gott jobb som mottagare och att man i landstingen har gjort ett gott jobb som avlämnare av den här verksamheten. Vad gäller de medicinskt färdigbehandlade patienterna på akutsjukhusen har det under det gångna året skett en mycket stor förändring, en större förändring än på mycket mycket länge. Det tredje området är kontinuiteten. Vi skall försöka se till att kontinuiteten inom svensk primärvård blir bättre. Jag tänker förstås då på regeringens husläkarproposition. I nuläget tycks det i riksdagen finnas en majoritet som är för införandet av ett husläkarsystem. Vi får väl se vad som kommer ut av socialutskottets diskussioner i den frågan. På denna punkt, liksom på en del andra punkter, måste jag beklaga att Socialdemokraterna inte tycks vara med på att i vårt land genomföra ett husläkarsystem, som skulle innebära att patienterna fritt kan välja mellan läkare som har haft möjlighet att etablera sig. Några talare har i debatten nämnt utredningen av sjukvårdens finansiering. Jag vill i det sammanhanget, med tanke på ett inlägg av Bo Holmberg, bara nämna att alla de tre modeller som enligt gällande direktiv undersöks i utredningen ryms inom ramen för den generella välfärdspolitiken. Detta känner förstås Bo Holmberg till, eftersom han sitter med i utredningen. I den debatt som har förts i dag har en del talare snuddat vid familjepolitiken. Jag vet att det ärendet kommer upp mer i detalj senare, enligt den uppläggning som utskottet har tänkt sig för debatten, och jag skall därför inte fördjupa mig i frågan utan bara kommentera några av de saker Eva Zetterberg önskade för sin del att frågan om en beskattning av barnbidragen skulle utredas, och hon kritiserade alla som inte ställde sig bakom tanken. Min egen reflexion är att barnbidragen ju i praktiken är en del av skattesystemet. De är till för att utjämna mellan dem som har barn och dem som inte har barn eller, i praktiken för de allra flesta människor, att utjämna inkomsterna över livet, mellan de perioder i livet då man har små barn och de då man inte har det. Om man skulle införa en beskattning av det som är ett slags skattereduktion, tror jag möjligen att man krånglar till vårt svenska skattesystem mer än vad de flesta av oss tycker är rimligt. Jag noterar också att Eva Zetterberg i sina resonemang om familjepolitiken pläderade för ett s.k. sänkt tak för föräldraförsäkringen. Det är litet märkligt med tanke på att Vänsterpartiet och Eva Zetterberg -- som tyvärr inte längre är med oss i kammaren -- länge har hävdat att man är anhängare av inkomstbortfallsprincipen. Om man vid det ena riksdagsmötet säger det, vid ett annat säger att man vill ha höjt golv och vid ett tredje säger att man vill ha sänkt tak, finns det inte mycket kvar av den s.k. inkomstbortfallsprincipen. Det blir litet grand som att vara anhängare av bord och sedan tycka att man kan avvara både benen och bordsskivan. Herr talman! Regeringens främsta uppgift för närvarande är förstås att få till stånd en vändning av svensk ekonomi. Samtidigt skall vi försöka klara av att skydda och utveckla välfärden. Två viktiga områden där vi vill utveckla välfärden är socialförsäkringarna, som vi vill reformera med utgångspunkt i en generell välfärdspolitik, och sjukvården, som vi vill ge möjlighet att fortsätta att utvecklas även i dessa ekonomiskt kärva tider.

Herr talman! Bo Könberg började med att tala om ekonomi. Jag säger inte att Socialdemokraterna inte har haft någon skuld till de problem som vi har i dag. Vad jag försökte säga är att jag tror att vi som är politiker skall ta och repetera litet nationalekonomi och ställa litet mer besvärande frågor till ekonomerna. Jag tror att om vi som har varit politiker på 80-talet och på 90 talet inte hade vägletts så mycket av de ekonomiska teorierna utan också hade ställt frågor om ifall teorierna håller i verkligheten, hade inte bankerna varit där de är i dag. Vi trodde att man skulle bära upp ansvaret genom att avreglera. Vi fick fel. Jag undrar hur mycket pengar Sverige har förlorat på det. Nu börjar det talas om att alla vi i Sverige kanske måste betala in pengar för att vi skall få ett fungerande bankväsen, så att vi har banker som kan låna ut pengar. Så illa är det. Hur var det, Bo Könberg? Ställde vi, Bo Könberg och jag, några frågor om hur man skulle bära ansvaret? Hur mycket förlorade vi genom att till varje pris hålla fast vid ecun? Socialdemokraterna och regeringen var överens om krisuppgörelser. Regeringen stod ståndaktigt ytterligare en tid och talade om hur duktig man var och vilken prestation det var. Men hur mycket förlorade man de sista dagarna vi höll fast vid ecun? I fråga om högräntepolitiken -- hur många friska projekt har inte blivit av genom att man inte kan göra investeringar? Vad har det kostat oss? Nu erkänner industrins folk själva att de är nere på fälgen. Jag menar inte att det helt beror på er partipolitik, Bo Könberg, men jag menar att allmänt sett borde vi nog som politiker börja inta ett mer kritiskt förhållningssätt. Lyssnar man till Ekonomiska klubben får man höra dem säga att vi nu sparar för mycket i Sverige. Nu måste politikerna förstå att vi inte bör spara så mycket. Då undrar jag, Bo Könberg: när Bo Könberg tycker att vi måste vara långsiktiga genom att dra in, då sparar man ju ytterligare. Vad är det som gäller här? Vi är överens om den generella välfärdspolitiken. Jag tycker det är fint om man kan rationalisera socialförsäkringssystemen, men jag sitter inte med i socialförsäkringsutskottet och kan inte svara för de frågorna.
Herr talman! Det skadar säkert inte om flera av oss repeterar grundkurserna i nationalekonomi. Det är alldeles uppenbart att många fler frågor borde ha ställts under 1980-talet än vad som gjordes. Det är lätt att dela Bo Holmbergs oro och upprördhet över den finansiella krisen i vårt land. Men det var inte riktigt poängen i den delen av mitt anförande, utan det var närmast att i all vänlighet påminna Bo Holmberg om var ansvaret i huvudsak låg för vägen in i krisen. Vidare, och mycket viktigare, var att peka på att vägen ut ur krisen måste innehålla också beslut som handlar om det långsiktiga. Vi måste troliggöra att Sverige kan komma ur den nuvarande situationen och därmed möjliggöra åtgärder på kort sikt som Bo Holmberg talar om. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken har vi i huvudsak blivit överens mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Men det som djupt bekymrar mig är om vi i Sveriges riksdag inte kan få igenom beslut som innebär att vi troliggör för omvärlden att Sverige kan ta sig ur krisen. Om vi inte gör det då hjälper det inte att tala om att man vill ha en lågräntepolitik, för vi kommer ändå att drabbas av en högräntepolitik. Min huvudkritik mot Bo Holmberg i debatten i dag gäller att han så lättsinnigt ser på problemet med budgetunderskott på 200 miljarder och risken för vad som händer med den svenska räntan om man lättsinnigt skulle spä på det budgetunderskottet.
Herr talman! Regeringen och oppositionen har delade meningar om verklighetsbilden när det gäller ekonomin. Jag tror inte vi kommer längre där. Regeringen Bildt får ta ansvaret för att man tillträdde i detta läge med ett rent ideologiskt program utan ödmjukhet: Socialdemokratin till historien och landets bästa regering någonsin -- så var upplägget. Jag beklagar att det inte kunde bli en bred uppgörelse. Jag konstaterar att Socialdemokraterna intagit samma ståndpunkt som samtliga politiska partier har gjort i Landstingsförbundet. Landstingsförbundets alla politiska partier är inte heller glada över detta förslag. Jag kan konstatera att riksdagen kommer att möta ett förslag där det mycket tydligt talas om läkaren, läkarens roll och vad läkaren behöver göra. Detta kommer att nämnas i lagar och förordningar. Men riksdagen kommer inte att möta något förslag där man talar om distriktssköterskorna och vad de betyder och hur de behövs. Det får landstingen ta. Riksdagen kommer inte att möta ett förslag där man talar om barnhälsovården och dess betydelse. Det får landstingen ta. Riksdagen kommer inte att få möta ett förslag om den personal som jobbar och gör stora insatser inom mödravården. Det får landstingen ta. Skolhälsovården och alla dess insatser nämns på två rader. Den skall icke bli mer, utan det får husläkaren ta. När vi hade hearing i socialutskottet var i stort sett representanterna för hela Sjukvårdssverige kritiska. Varför kunde inte hela primärvården få stöd? Det är klart att dessa grupper känner sig utlämnade i förhållande till läkardelen. Det var på den punkten, Bo Könberg, som vi tyvärr inte kunde komma överens. Vi vill värna hela primärvården. Vi tycker att vi hade kunnat få det som är en viktig sak i Bo Könbergs mission: Kontinuitet och möjligheten, om man vill, att lista sig. Det hade man kunnat få göra frivilligt. Det är därför som vi på denna punkt tyvärr inte kunde komma överens. Att det skulle handla om konservatism vill jag bestämt vända mig emot. Det är fråga om med vilka förhållningssätt till olika personalkategorier man vill möta framtiden.
Herr talman! Om vi då lämnar ekonomin och går över till husläkarna, som Bo Holmberg önskar och jag gärna gör, vill jag konstatera att de trevliga och givande och intressanta samtal som Bo Holmberg och jag hade i höstas om att försöka komma fram till en bred uppgörelse om att förstärka den svenska primärvården och kontinuiteten faktiskt brast på frågan om huruvida landstingen i framtiden skulle ha vetorätt mot etablering av privata husläkare. Bo Holmberg krävde i praktiken detta som ett villkor för en uppgörelse. Detta säger jag inte för att chikanera honom. Han har framfört samma sak offentligt flera gånger. Socialdemokraterna kräver att landstingen i varje läge skall få avgöra om man skall få etablera sig eller inte. Sedan klagar Bo Holmberg över att läkarna har lyfts fram i det här förslaget. Ja, det finns en mycket enkel förklaring. Regeringen ägnar sig åt att försöka göra någonting åt bristerna i det svenska samhället. När vi ser att det är långa operationsköer försöker vi göra någonting åt det. När vi ser att det finns människor som i onödan och med dålig service tvingas kvar på akutsjukhusen så försöker vi göra någonting åt det. När vi ser att vi i Sverige är nästan unika på att ha en så dålig relation mellan patienter och läkare och så få läkare ute i primärvården, så försöker vi göra någonting åt det. Däremot har vi inte tyckt att bristerna varit speciellt stora i mödravården eller barnavården. I själva verket tycker vi att detta är ett par av de bäst fungerande delarna av svensk hälso och sjukvård. Det är tråkigt att man skall behöva gömma sig bakom detta för att man inte är beredd att tillåta en mera omfattande valfrihet och bättre utbyggnad när det gäller läkarna. Detta innebär väl tyvärr att Socialdemokraterna nu kommer att ställa sig utanför den största förstärkningen av svensk primärvård som riksdagen kanske någonsin beslutat om. Det har ibland i debatten från socialdemokratiskt håll hävdats att det där med husläkare kanske var bra på 1970-talet, när Folkpartiet först framförde idén, men nu på 1990-talet behövs det inte. Då kanske jag får erinra om att när idén framfördes på 70-talet var Bo Holmbergs partivänner också emot den, precis som man är emot den på 90 Skall man tala om kontinuitet när det gäller Socialdemokraterna är det tyvärr kontinuiteten att man har varit emot husläkarna varje gång idén framförts.

Herr talman! Bo Könberg räknade upp en mängd frågor där Socialdemokraterna inte ställt upp. Då frågar man sig: Vem det var som ställde upp och tryckte på knapparna så att dessa frågor gick igenom? Regeringen har ju ingen egen majoritet. Jo, det var vi nydemokrater som ställde upp. Det var inte bara i fråga om populära beslut. Vi har varit kritiska från början till husläkarreformen, men efter hand har det ändrat sig. Det har blivit bättre och bättre. Vi tycker nu att vi kan ställa upp i stort. Det är väl inte riktigt klart än, men jag tycker inte man skall bekymra sig om att göra upp detta med Socialdemokraterna, med vilka man har haft många sammanträden i onödan. Vi gör upp detta på kort tid. Vi har jobbat en timme nu, och jag tror att med en timme till är det klart. Så går det till inom Ny demokrati. Vi ställer upp, och vi kommer inte att bryta några avtal. Där det finns avtal så håller vi dem, det kan jag garantera. Men jag tänkte ta upp en annan fråga, delpensionen. Enligt Svenska Dagbladet skulle Carl Bildt ta upp delpensionen en gång till, eventuellt redan i vår. Jag undrar hur det blir med den saken. Jag har varit med om att rädda delpensionen två gånger. Jag vill inte vara med om en tredje gång och eventuellt kvalificera mig för något slags förtjänsttecken för PRO eller något annat. Jag tycker man skall begrava detta ett tag till. Min rekommendation är: Ta inte upp denna fråga igen i första taget.
Herr talman! Regeringen måste inte ha stöd av något av oppositionspartierna för att få igenom sina förslag. För att stoppa regeringens förslag krävs att Gudrun Schyman, Ingvar Carlsson, Bert Karlsson och Ian Wachtmeister och deras partivänner är överens. Det är på denna grund som regeringsförslagen kan stoppas. I detta behöver vi kanske inte fördjupa oss nu, det är bara ett konstaterande. Jag fick det goda rådet -- Leif Bergdahl tycker väl själv det -- att jag inte skall bekymra mig så mycket för att jag inte lyckades göra upp med Socialdemokraterna. Bakgrunden till min strävan att i husläkarfrågan försöka lyckas med det har varit att det är en av de största sjukvårdsreformerna i Sverige efter andra världskriget. Det är bra om en sådan reform kan genomföras med mycket brett stöd. Därför är jag uppriktigt sagt ledsen över att det inte gick att göra upp med Socialdemokraterna. Detta är ytterligare ett exempel på svårigheten för Socialdemokraterna att komma loss i reformarbetet i det svenska välfärdssamhället i början av 1990-talet. Det gläder mig om det är så -- det finns tecken som tyder på det, och jag vågar säga det efter att ha läst Ny demokratis motion -- att det finns en uppslutning från en majoritet kring husläkarförslaget. Efter 17--18 års kamp kanske vi i Sverige skall få ett system som liknar det som många andra länder i Västeuropa har haft förmånen att ha. Leif Bergdahl ställde en fråga till mig om delpensionen. Jag blev litet förvånad över att Leif Bergdahl av alla människor vill ta upp just den frågan i kammaren så här på våren 1993. Regeringens uppfattning i den frågan är mycket klar: Skall man reformera det svenska välfärdssystemet borde ett avskaffande av delpensionering komma högt upp på en lista över reformer. Det är vår uppfattning. Det har vi deklarerat, fått en del kritik för och säkert tappat en del röster på, men det är vår uppfattning. Vi beklagar förstås att riksdagen vid ett par tillfällen gått emot förändringar i detta -- jag skall inte säga mer om det. Med tanke på hur det ser ut med det svenska budgetunderskottet m.m. tror jag inte att riksdagen och Leif Bergdahl behöver bli förvånade om förslaget återkommer. Det allra bästa sättet att ta upp frågan är väl att socialförsäkringsutskottet konstaterar att man hade en god idé i våras som riksdagen tyvärr, vilket Leif Bergdahl kan erinra sig, gick emot. Så man kan väcka förslaget på nytt.
Herr talman! Tack och lov har jag bytt utskott, så jag slipper att behandla frågan om delpension en tredje gång om den skulle komma upp. Jag tittade noga på det här, och jag tycker att det är ytterligt tveksamt om man skulle spara någonting på det här i dagens arbetsmarknadsläge. Det fanns ingen vettig människa som kunde säga att man skulle spara något. Längre fram är det möjligt att man sparar. Vi skall aldrig säga aldrig, men jag hoppas att vi blir befriade från det här ärendet i alla fall i vår, så att vi i lugn och ro kan ägna oss åt annat.
Herr talman! Jag har just ingenting att invända emot det som statsrådet sade. Det är snarare så att jag saknade en del, nämligen vad som händer med de äldre i vården. Jag gläds naturligtvis med regeringen åt framgångarna i sjukvården, att man har kunnat korta operationsköerna osv. Men man får inte bara håva in framgångarna och hoppas att det inte får några negativa följder. Det finns faktiskt flera rapporter som tyder på att de äldre som har gett plats åt de akutsjuka har fått en sämre vård och sämre rehabilitering. Det har t.o.m. antytts från Socialstyrelsen. Det som jag egentligen efterlyser från Bo Könberg är ett besked om att regeringen vill ta till sig dessa uppgifter, att regeringen är beredd att se över frågan och är beredd att vidta åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt.
Herr talman! Det område som Rosa Östh tar upp är förstås ett av de mest angelägna och ett av de mest omfattande, eftersom sjukvården i huvudsak är till för de äldre som är i det skede av livet då man har mest krämpor. När jag uppehöll mig vid frågan om operationsköerna var det därför att det förstås är trevligt att kunna tala om framgångar, men också därför att det har varit en brist i svensk sjukvård som avsevärt avhjälpts under det gångna året. När vi nyligen hade en presentation av vad som hänt i fjol på det här området inför Pensionärskommittén, som är en kommitté för överläggningar mellan regeringen och pensionärsorganisationer, så gjorde föredragaren från Socialstyrelsen, en av Sveriges mest erfarna läkare, bedömningen att de kortade operationsköerna i storleksordningen 75 % skulle gälla just äldre människor. Det är inget konstigt i det. 90 % av alla som får gråstarr är över 70 år. Minskar köerna till gråstarroperation gynnar det framför allt äldre människor. Vad gäller ÄDEL-reformen, som Rosa Östh också tar upp, är vi mycket angelägna om att få en kontinuerlig uppföljning. Syftet med den från riksdagens sida, när riksdagen fattade beslut om reformen hösten 1990, var att man skulle få besked så fort som möjligt om det fanns brister i systemet och om det uppstod brister på fältet. Vi kommer att fortsätta att följa upp detta. Om det visar sig att systemet fungerar dåligt, skall vi självfallet vidta åtgärder.

Herr talman! I Sverige, liksom i många andra länder, har barns behov ofta ställts emot kvinnors önskemål om självständighet och oberoende. En stor andel kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt kvinnor med små barn, har ibland i debatten ansetts stå i motsatsställning till barns behov av kontinuitet och trygghet. Men den familjepolitik som vi utformat i vårt land är med detta perspektiv unik. Den har haft som mål att både ge barn goda och trygga uppväxtvillkor och ge kvinnor och män förutsättningar att leva ett jämställt liv. Politiken har inriktats på att stödja barnfamiljerna ekonomiskt, främst via barnbidrag men också via bostadsbidrag. Den har inriktats på att ge alla föräldrar möjlighet att vara hemma med de minsta barnen genom en utbyggd föräldraförsäkring. Barnomsorgen har byggts ut med hög pedagogisk kvalitet för barnens skull. Vad har då den socialdemokratiska familjepolitiken betytt för samhällsutvecklingen och människornas vardag? Jag skall ge några exempel. För det första: Svenska kvinnor finns på arbetsmarknaden i större utsträckning än i något annat jämförbart land. Utbyggd barnomsorg, flexibel föräldraförsäkring, generell välfärd med en utbyggd gemensam sektor i stort har gjort det möjligt att kombinera barn och förvärvsarbete. För det andra: Det har också lett till den helt unika situationen med både hög kvinnlig förvärvsfrekvens och höga födelsetal, där Sverige ligger på tredje plats i Europa. Det är någonting som vi kan vara både stolta och glada över. För det tredje: Kvinnor har i dag en stor valfrihet att utforma sin livssituation på ett sätt som tidigare generationer kvinnor hade små möjligheter till. Utbildning, arbete och vård av barn är viktiga delar i kvinnors liv, som kvinonr har möjlighet att lägga olika tyngdpunkt på under olika skeden i livet. Även en del män tar numera också chansen att kombinera barn och förvärvsarbete på olika sätt. För det fjärde: Valfriheten har möjliggjorts bl.a. av föräldraförsäkringen, som är mycket flexibel till sin karaktär. Förutom att den ersätter den förlorade arbetsinkomsten kan den användas flexibelt, som hel, halv eller fjärdedels dagar. Den kan också tas ut t.ex. fem dagar i veckan, och den räcker då i 17 För det femte: En väl utbyggd barnomsorg med hög pedagogisk kvalitet har en dokumenterat positiv effekt på barns utveckling. Sammantaget kan sägas att familjepolitiken har resulterat i en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i vårt samhälle. Kvinnors deltagande i arbetslivet har påverkat samhällsutvecklingen i starkt positiv riktning. Vårt samhälle har blivit rikare. Välståndet har ökat. Herr talman! Hur ser regeringens alternativ ut? Vårt land befinner sig i en utomordentligt svår ekonomisk situation. Tillväxten är negativ. Arbetslösheten fortsätter att öka. Över en halv miljon svenskar, drygt 10 % av arbetskraften, står utan reguljärt arbete. Budgetunderskottet rusar i höjden. Regeringen riskerar med sin ekonomiska politik att rycka undan grunden för den generella välfärdspolitiken. Urholkningen av kommunernas ekonomi slår mot barnen som grupp. Avgiftshöjningar, privatisering och skolpeng bidrar till en ökad skiktning mellan olika grupper av barn. Vad anser då regeringen och utskottsmajoriteten? Vilken bedömning gör man av läget? För det första: I utskottsbetänkandet citerar man budgetpropositionen: ''Regeringens ekonomiska politik syftar till att förbättra det allmänna välståndet och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra den offentliga sektorns insatser för välfärd och social omsorg. I detta syfte har regeringen påbörjat en valfrihetsrevolution och genomfört insatser för dem som är särskilt utsatta.'' Tyvärr måste man konstatera att regeringen inte lyckats särskilt väl med sina avsikter. Det är ju i stället så, att den offentliga sektorn nu drar ned sina resurser och sin service på ett sätt som direkt drabbar barn och deras familjer. Det är de mest utsatta barnen som drabbas först, men i takt med att nedskärningarna accelererar kommer allt större grupper barn att få känna av effekterna av den ekonomiska politiken. Samtidigt har arbetslösheten trängt in i många familjers vardag. Enligt Konsumentverkets senaste beräkningar från februari 1993 kommer alla typer av hushåll att få sänkt standard under 1993. I synnerhet barnfamiljer med små ekonomiska marginaler kan förutses få svårt att få ekonomin att gå ihop. Hit hör flertalet ensamstående kvinnor med barn. Barnen är också överrepresenterade bland socialbidragstagarna. 1991 var en tredjedel av socialbidragstagarna barn under 18 år, medan de utgör 22 % av befolkningen. För det andra: Ett annat mål som anges i majoritetens skrivningar är valfrihet. Ett medel är fullt utbyggd barnomsorg. I detta instämmer vi socialdemokrater naturligtvis, men tyvärr talar även här verkligheten ett annat språk. Hösten 1991 var vi mycket nära målet en förskola för alla barn. Sedan dess har mycket hänt som vridit klockan tillbaka. De stora nedskärningarna i kommunerna drabbar just barnomsorg och skola. Daghem och fritidshem läggs ner, personal sägs upp, platsantalet minskar och fler barn skrivs in på de återstående daghemmen resp. fritidshemmen. Detta innebär större barngrupper och färre anställda. Valfriheten inskränks kraftigt genom höjda och differentierade avgifter. De differentierade avgifterna styrs så, att föräldrar väljer så korta tillsynstider som möjligt. Höga enhetstaxor, som en del kommuner har infört, missgynnar kraftigt låginkomsttagare. Valfriheten inskränks också genom administrativa regler. Barn utestängs t.ex. Många kommuner har satt en 18-månadersgräns för rätt till plats. Ensamstående och låginkomsttagare får begära bistånd enligt socialtjänstlagen för att kunna återgå till sitt arbete eller sin utbildning. För det tredje: Vidare skriver utskottsmajoriteten: ''svensk familjepolitik är i allt väsentligt inriktad på att sörja för kvaliteten i barns uppväxtvillkor genom generella insatser - -''. Man talar om barnomsorg och förebyggande åtgärder som viktiga medel. Till detta kan då sägas att Socialstyrelsen på socialministerns uppdrag nyligen kom med en delrapport med rubriken Barns villkor i förändringstider. I den konstateras att man i många kommuner ser med oro på de besparingar som väntar innevarande och följande år. På många håll anser man det vara tveksamt om besparingarna kan genomföras utan att kvaliteten och tillgängligheten blir lidande. Det finns en risk för att allt fler barn inte klarar barnomsorgens stora grupper och låga personaltäthet, vilket ställer krav på mer specialverksamhet. Det kan ge ökad segregering och medföra att den för Sverige så unika normaliserings och integreringstanken går förlorad. Detta skriver alltså Socialstyrelsen. Frågan är då vilka slutsatser regeringen och utskottsmajoriteten drar av detta. För det fjärde: Utskottsmajoriteten skriver också att en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet bereds för närvarande. Detta har vi nu hört sedan regeringen tillträdde i oktober 1991. Vi har inte sett till något förslag, och den ekonomiska utvecklingen i kommunerna gör det -- såvitt jag förstår -- allt svårare att fylla en sådan lagreglering med ett reellt innehåll. Socialminister Bengt Westerberg är ju inte här. Han kan därför inte svara på den här frågan. För det femte: Utskottsmajoriteten förhåller sig mycket avmätt till idéen om vårdnadsbidrag. Man skriver att ett sådant förslag skall läggas fram när de ekonomiska förutsättningarna så medger. Det är ju upplysande, eftersom det innebär att vårdnadsbidraget kommer att skjutas långt in i framtiden. Desto märkligare är den karusell runt frågan om vårdnadsbidrag som vi har upplevt i massmedier sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Utspelen från framför allt kds har avlöst varandra. I en ekonomi i kris, när situationen för många barn och barnfamiljer försämras månad efter månad, är det mycket anmärkningsvärt att regeringen kan gå ut och lova en reform i mångmiljardklassen. Men inte bara det: ett vårdnadsbidrag går ju fullständigt på tvärs mot den hittills förda familjepolitiken. Det riktar sin udd mot kvinnors rätt till arbete och jämställda levnadsvillkor. Det skulle vara mycket intressant om dagens debatt kan klargöra vad det är som gäller i denna fråga. I dag finns en växande oro -- dokumenterad av flera tidigare talare -- i samhället som också påverkar barnen. Vad är det som händer? I grunden handlar det naturligtvis för oss socialdemokrater om en annan ekonomisk politik som minskar arbetslösheten och som främjar tillväxt och utveckling i vårt land. Men det handlar också om att i ett svårt ekonomiskt läge för såväl stat som landsting och kommuner hävda kravet på en större långsiktighet i hanteringen av sparbeting, rationaliseringar och omorganisationer. Förutom kravet på långsiktighet i de politiska besluten kräver vi också en medvetenhet grundad på kunskap om barns behov och en kunskap om konsekvenser av olika handlingsalternativ. Bristande insikt nu kan ge oss mycket stora kostnader i framtiden. I dag råder ett bedövande ekonomperspektiv på det mesta i vårt land. Inte minst Lindbeckkommissionens betänkande bekräftade detta perspektiv. Därför välkomnar vi Socialstyrelsens fortsatta arbete på temat Barns villkor i förändringstider. Vi utgår ifrån att regeringen tar de resultat som kommer under nästa år på stort allvar. I vår reservation nr 3, som finns fogad till utskottets betänkande, ställer vi krav på en god barnomsorg för alla barn genom att det skapas garantier för kvalitet, rättvis fördelning, rättssäkerhet och rätt till plats. Den grundläggande rättigheten är en lagstadgad rätt till plats. Då riskerar inga barn att ställas utanför. Det är mycket angeläget att lägga fast kvalitetskrav som skall gälla all barnomsorg oavsett huvudman. Det handlar om mål för verksamheten och väl utbildad personal. Till kvaliteten hör också garantier om rättssäkerhet, sekretess och likabehandlingsprincipen samt möjligheten till insyn och kvalitetsbedömning av verksamheten. Detta är av central betydelse, inte minst i ett skede då alternativa driftsformer utvecklas i barnomsorgen. För att garantera alla barn valfrihet och rätt till barnomsorg får inte avgifter och intagningsregler användas som sorteringsinstrument. Detta kan tyckas vara självklarheter, men hittills har regeringen varit ointresserad av att lösa dessa fundamentala frågor för att garantera en god barnomsorg. Det skulle vara intressant att få veta varför. Det sammantagna intrycket av regeringens familjepolitik är att man står djupt splittrad med kds i ena hörnet och Folkpartiet i det andra. Synen på jämställdhet och kvinnors ställning i samhället, synen på gemensamma sektorn och dess uppgifter samt synen på viktiga utvecklingsfaktorer för barn skiljer regeringspartierna åt. Spelet om vårdnadsbidraget pågår inför öppen ridå. Det är därför som vi aldrig får se något förslag till lag om barnomsorg. Det pågår ett systemskifte i kommuner och landsting. Därför pläderar Rosa Östh i dag för en grundtrygghet i stället för inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringssystemen, samtidigt som Chatrine Pålsson pläderar mot rättighetslagstiftning. Många barn och barnfamiljer i Sverige får det allt svårare, men de kommer att överleva.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

Herr talman! Eva Zetterberg har tidigare här i dag yrkat bifall till de krav som presenteras i vår meningsyttring, som är fogad till detta betänkande. Jag ansluter mig givetvis till detta yrkande. I dag har debatten varit ganska hovsam, tycker jag. Tonen har varit förhållandevis vänlig. Det har inte riktats några direkta utfall mot vare sig regeringsföreträdare eller andra. Den här s.k. samsynen har naturligtvis en annan sida. Om socialpolitiken är ett uttryck för maktförhållandena i samhället, kan vi se hur dessa har förändrats. Ett exempel på detta är bl.a. det betänkande som vi nu behandlar. Då kan vi naturligtvis säga att detta inte är konstigt. Svenska folket har genom val markerat att man vill ha ett systemskifte. De blivande regeringspartierna hymlade inte med vad man skulle komma att göra, och man har i stort sett försökt att uppfylla sina vallöften. I vissa fall beklagar jag den energi med vilken regeringen har fört den här kampen, därför att det är just fråga om en kamp. Även om man tidigare i debatten i dag inte har använt det ordet så är det ändå exakt vad det är fråga om, och om vem som har makten i samhället. På oerhört många områden inom socialpolitiken är det fråga om försämringar. Dessa försämringar motiveras på olika sätt. Ett sätt kan vara att man helt enkelt säger: Nej, detta är alls icke en försämring utan en förbättring, fast på litet sikt naturligtvis. Regeringens politik syftar till att utveckla och förbättra insatserna för välfärd och social omsorg. Då påbörjar man genomförandet av valfrihetsreformer i välfärdspolitiken. Valfrihet i sig förutsätts medföra att det blir bättre. Valfriheten i det här sammanhanget ses inte i relation till valfrihet för vilka, utan det är ett allmänt konstaterande -- en sanning som icke behöver ifrågasättas. En förutsättning för att uppnå ökad valfrihet anses vara att man skall ta bort olika hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika verksamhetsformer. Detta förutsätter naturligtvis att Sveriges befolkning skulle bo på ett ställe där man hade fri tillgång till information och möjligheter att ta del av detta utbud som finns att vara valfri i så att säga. Det handlar alltså inte om rättigheter, utan om att kunna plocka åt sig det goda som presenteras. Alla har inte de möjligheterna. I övrigt kan jag till stor del instämma i det som Maj-Inger Klingvall nyss sade. Vänsterpartiet vill också ha en rättighetslag. Förändringar och försämringar i den generella välfärden görs okänsligt och på lösa grunder. Vi tycker att privatisering skall bytas ut mot demokratisering. Vi vill ha en bred parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta en rättighetslag i vilken en kvalitetssäkring och kvalitetskontroll ingår. Vad som behövs för att garantera en verklig valfrihet är en översyn över hela fältet; vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som är direkt dåligt. Denna utredning skall naturligtvis också ta ställning till hur man säkrar rätten till omvårdnad och annan samhällsservice. Man kan då säga att det till en del också finns liknande tankegångar i den socialdemokratiska reservationen om en syneförrättning. Jag skall nämna exempel på vilka argument som kan användas för att motivera nedskärningen av tillgångar som bör förbättras för människor. Det finns en motion från Vänsterpartiet som behandlar det statliga bilstödet för handikappade. Jag vet inte hur många gånger Vänsterpartiet har motionerat om detta. Motionen gäller att upphäva åldersgränserna för det statliga bildstödet. I dag är det en 49-årsgräns. Om en ny gräns skulle införas där arbetsåldern i regel slutar och där pensionen tar vid -- vid 64, 65, 66, 67 år eller vad det nu kan bli om regeringen får fortsätta att hållas -- blir det enligt utskottets majoritet för dyrt. Naturligtvis blir det dyrt. Men det var inte fråga om detta här, utan det är fråga om vilka rättigheter människor skall ha. Vad som är dyrt eller inte beror ju på hur man värderar det man får för det dyra. Vi i Vänsterpartiet tycker att JAS-projektet är jättedyrt, liksom ubåtssystem 2 000 och mängder av annat som en politisk majoritet i riksdagen tycker att man bör ha. Det är alltså inte fråga om vad som är dyrt i sig, utan det är fråga om det är dyrt eller billigt i relation till någonting -- om vi tycker att det är värt sitt pris. I det sammanhanget har vi skilda utgångspunkter utifrån de värderingar vi har. Tycker man att det är viktigt att ge dem som har det sämst något bättre än vad de har i dag, får man också acceptera att det kostar, liksom naturligtvis den som är beredd att betala för ett mycket starkt militärt försvar är beredd att plocka bort någonting i det övriga samhället för att få resurser till detta. Det finns också olika sätt att motivera ett avslagsyrkande. Jag hittar inte i utskottets text någon antydan om att ett utökat bilstöd inte behövs eller att det inte i sig skulle vara värdefullt, utan det är för dyrt. Det är som Hasse Alfredsonmonologen: Stämman tycker att det blir för dyrt. Det blir för dyrt därför att det kostar för mycket. Därmed är vi tillbaka vid utgångspunkten; det är i och för sig bra men det är för dyrt. Vi har inte råd just nu. Det är så man i utskottet säger. Det statsfinansiella läget möjliggör inte någon höjning av åldersgränsen nu. Det finns en antydan om en vilja att öka den, bara vi med vår förnämliga politik på ekonomins område har skapat nya resurser som gör det möjligt att fördela någonting. Man kan också vända på det. I morse voterade vi om olika skatteförslag. Jag vänder mig nu till socialdemokraterna. I skattedebatten hade vi ett yrkande om höjning av stämpelskatten. Detta tyckte inte ni socialdemokrater om. Man hade t.o.m. ett särskilt yttrande, och tyckte kanske att utskottet var för tamt i sitt avståndstagande till Vänsterpartiets motion. I socialdemokraternas särskilda yttrande sades: Den grundar sig inte på andra skäl än att den ingår i motionärernas budgetpolitik. De lömska typerna vill inget annat än att klå åt sig pengar till staten. Ja, naturligtvis var det exakt det vi ville. Vi såg inget nöje med en stämpelskatt i sig, utan det var just för att skapa pengar. Men jag ser en viss skillnad i synen på detta. Att skapa pengar genom att ta från dem som redan har det dåligt eller att avstå från att se till att de får det litet bättre är som princip något allvarligare än att ta från en verksamhet som rimligtvis ändå klarar sig och som inte drabbar dem som redan från början har det dåligt. Jag tycker att den syn som samhället har på sin välfärdspolitik såsom den manifesterar sig i socialpolitiken är ett uttryck för maktförhållandena. Jag måste naturligtvis acceptera att de är sådana som de är i dag. Svenska folket har som sagt i val sett till att vi har fått en regering med en viss uppsättning värderingar som man nu låter få utslag. Det är inget konstigt med det. Det finns, för att återgå till ett mer traditionellt språkbruk, naturligtvis en dialektik i detta. Och värderingar kommer att skifta. De kommer att försvinna, och de kommer att återkomma. Jag är övertygad om att en samling värderingar, som just innebär att man tar hänsyn till välfärden och till dem som har det sämst, åter kommer att få ett större utrymme. Jag beklagar naturligtvis att det förmodligen kommer att dröja till september 1994 innan det kan bli verklighet. Jag vill trots allt avsluta mitt anförande med någon liten markering av att livet ändå inte bara är hugg och slag. Det finns väl ändå något att glädjas åt? Jag vill då glädjas åt utskottets behandling av Vänsterpartiets motion So614. Vi har anledning att vara nöjda med den behandlingen.

Herr talman! Innan jag börjar tala om reservation 3 vill jag göra ett litet ideologiskt avstamp. Reservation 3 sammanfaller nämligen med det som I vårt land har välfärden tidigare helt och hållet knutits till stat och kommun. Välfärden har blivit liktydig med offentlig välfärd. Den som har ifrågasatt detta har beskyllts för att vilja rasera välfärden. Det är väl först i dessa dagar som vi har möjlighet att diskutera det. När pengarna tryter för både stat och kommun och skulderna bara växer går det ju inte att fortsätta i samma fotspår. Priset för välfärden har blivit höga skatter och liten valfrihet. Därtill har denna välfärd inte räckt till för alla. Visst blir det en stor omställning för medborgarna att gå från ett beroende av stat och kommun till ett större eget ansvar och egna val, ett samhälle där frivilliga kollektiv och många gemenskaper får en mycket större plats och där stat och kommun får maka på sig litet, ett samhälle där det offentliga stödet i huvudsak går till familjerna, så att människorna själva kan välja vård och omsorgsgivare. Reservation 3 i betänkandet är egentligen på många olika sätt en ganska märklig reservation. Kritiken i reservationen riktar sig till stor del mot kommunerna. Det är även kommuner som styrs av socialdemokrater. För övrigt riktas det i reservationen mycket stor misstro mot kommunalpolitiker i allmänhet. Maj-Inger Klingvall citerade ur Socialstyrelsens rapport. I dag har många citat lästs upp här i kammaren. Citat kan man naturligtvis använda på olika sätt. Man kan citera sådana delar som passar ens egna åsikter, och det har även gjorts. Beträffande citatet från Socialstyrelsens rapport tror jag att Maj-Inger Klingvall frågade vilka slutsatser man skall dra av det. Först och främst kommer slutrapporten att läggas fram i april 1994, om jag inte minns fel. Den slutsats som vi skall dra av rapporten, oavsett vilka tolkningar som vi gör och oavsett om vi läser hela eller bara valda delar av den, är att det är en signal till våra kommunalpolitiker att vara vaksamma, att göra rätt prioriteringar och att i ännu högre grad än tidigare prioritera det som är viktigast. Det är klart att det kräver väldigt duktiga kommunalpolitiker som tänker på ett helt annat sätt än tidigare, då man tyckte att man hade mycket större resurser att ta av. Så visst är det dessa slutsatser som man skall dra. Det är svårare att spara än att öka utgifterna. Vi har här i dag, när vi har lyssnat till Socialdemokraterna, förstått att det är lättare att tala väl om allt när man inte tycker att man behöver spara in på något. Den beskrivning som Maj-Inger Klingvall gav av barnomsorgen i kommunerna var oerhört negativ. Något annat hade jag inte heller väntat mig. Men detta stämmer inte med verkligheten. Den beskrivning som Maj-Inger Klingvall gjorde är inte sann. Det är nämligen så mycket positivt som händer i kommunerna genom att vi har gett människor större möjligheter att välja och själva bestämma när det gäller familjen och barnomsorgen. Men jag hade inte väntat mig att man från socialdemokratiskt håll skulle tala om det. Den borgerliga regeringen har nu suttit i regeringsställning i drygt ett och ett halvt år, och vi har påbörjat det som vi vill uträtta. Men som vanligt har temat i dag varit att Socialdemokraterna försöker att förespegla svenska folket att om de kommer tillbaka till makten kommer allt att bli som tidigare -- pengar från staten skall fortsätta att delas ut till kommunerna i oförändrad takt. Detta har vi faktiskt hört i samband med tidigare val, och sedan blev det något annat. Det talas i reservationen väldigt mycket om att urholkningen av kommunernas ekonomi slår mot barnen. Det har också vid många tillfällen sagts här från talarstolen. Jag hade emellertid tänkt ställa en hel del frågor om kommunernas ekonomi och besparingar som måste göras. Men det har redan kommit en del svar. Alla utom Socialdemokraterna vet ju att vi måste spara och varför.

Fördelen med detta statsbidrag är att det ges som en klumpsumma. Och fördelen med det är att kommunerna kan anpassa verksamheten efter lokala behov. Det ger faktiskt mycket bättre förutsättningar att hushålla med pengarna. Man kan titta på några exempel som skiljer sig mellan kommunerna. Det gäller kostnaderna för barnomsorgsplatserna. Det skiljer väldigt mycket mellan den dyraste och den billigaste. Och det finns all anledning att titta på sådana saker. Som jag sade tidigare vet alla varför vi måste spara på utgifterna. Det är inte mer att orda om detta just nu. Men vi borgerliga tar itu med de nödvändiga besparingarna, och vi står också för dem. Men Socialdemokraterna har fortfarande inte kommit överens om något. Om jag har förstått debatten i dag på rätt sätt, är det inte bara fråga om de 12 miljarderna, som Socialdemokraterna säger att de skall återkomma till när det gäller besparingar. De har även plussat på med den indragning som vi vill göra från kommunerna och som omfattar 7 miljarder. Detta blir alltså ganska mycket att ta ansvar för. Beträffande just dessa frågor har jag fått en hel del svar. Men ni beklagar också i denna reservation att ersättningsnivåerna i försäkringssystemet har sänkts. Men ni har själva bidragit till en del av det, t.ex. förändringen i sjukvårdsförsäkringen. Tänker ni gå ifrån denna uppgörelse och återgå till den tidigare nivån om ni någon gång i framtiden skulle komma i regeringsställning? Vad som sker, och vad som måste ske, i kommunerna är att verksamheten förändras. Det gäller att göra den bättre och att samtidigt få tillgängliga resurser att räcka till. En förutsättning är då att kommunerna själva får hantera statsbidraget utan statlig inblandning. Men det krävs också ett nytt sätt när det gäller att ta sig an problemen. Som jag nämnt tidigare krävs det så mycket mera av både landstings -- och kommunalpolitiker i en situation som beror på att det tidigare konsumerats mer än vad som funnits tillgängligt. Det krävs mycket mer av lyhördhet för människors krav och även förmåga att prioritera. Vidare talas det mycket om de svaga i samhället. I nästan varje politiskt anförande talas det väl om just detta. Men enda sättet att ge de svaga stöd är att andra får ta ett större ansvar för sin tillvaro och får möjligheter att själva välja. I en situation där pengarna inte räcker tvingas andra lösningar och prioriteringar fram. Det har vi också många gånger märkt. Det krävs ju ett flexibelt tänkande, och det innebär att förlegade tankar och låsningar måste bort. Men det tycker jag inte att vi stött på särskilt mycket i dag. Klingvall, har talat om allt bra som gjordes då Socialdemokraterna var i regeringsställning och om hur eländigt allting blivit på ett och ett halvt år med borgerlig regering. Man talar också om förändringar. Men vilka förändringar som avses och hur man tänkt sig dessa tycker jag mig inte ha hört ett enda ord om på hela dagen. Jag tycker att Socialdemokraternas agerande närmast vittnar om ett riktigt trött parti utan visioner. Helst sätter man klackarna i golvet. Den enda vägen tycks vara att ta ett steg tillbaka. Det är nödvändigt att alla barnomsorgsalternativ får likvärdigt kommunalt stöd. Den diskriminering av deltidsdaghemmen i förhållande till åttatimmarsdaghem som tidigare förekommit är fullständigt ohållbar. Jag förstår att det är vad som döljer sig bakom det som sägs i reservationen om differentierade avgifter utifrån vistelsetiden beträffande daghem. Vad som sagts om att det skulle vara ett orättvist system håller Socialdemokraterna tydligen fast vid. Jag förutsätter att det här utgör huvuddelen av det lagförslag som Socialdepartementet aviserat. Vidare förutsätter jag att kommunerna bereds möjligheter att införa en barnomsorgspeng -- på samma sätt som det i dag finns en skolpeng -- som följer barnet, så att familjen kan välja den barnomsorg som bäst passar familjen. Jag tycker nog att Alva Myrdals ande svävar över reservation 3 från Socialdemokraterna. Det är ju inte föräldrarna som spelar huvudrollen. Men de nämns knappt. Däremot skall den offentliga barnomsorgen ge barnen ''grundläggande kunskaper och erfarenhet inför vuxenlivet''. Dessutom talas det om att verksamheten skall styras demokratiskt och om planering och fördelning. De tre sakerna i reservationen tycks ha blivit honnörsbegrepp. Vad betyder det då -- ibland får man faktiskt tolka sådana här vackra ord? Jo, det betyder ju att politiska beslut skall styra och fördela barnomsorgen. Det är de gamla, traditionella socialdemokratiska åsikterna som lyser igenom här. Vi i de borgerliga regeringspartierna har en annan uppfattning. Det har vi också visat. Vi anser att föräldrarna skall bestämma vad som är bäst för barnen. Den borgerliga regeringens beslut har gått i den riktningen, och en hel del har uträttats under ett och ett halvt år när det gäller att ge familjerna bättre valmöjligheter. Den första förändringen var att statsbidrag kom att utgå även till barnomsorg i enskild regi och att personalkooperativ fick möjlighet att anställa personal på andra villkor. Tidigare var det mycket begränsade möjligheter, och vi hade väldigt många debatter här i kammaren om personalkooperativ som vill utvidga verksamheten. Personal fick inte anställas om den som skulle anställas inte blev delägare. Nu har vi ändrat på det förhållandet för att göra det hela mera flexibelt och för att anpassa systemet till olika lokala förhållanden. Allt detta har, naturligtvis, ni socialdemokrater motsatt er. Likaså har ni motsatt er andra förändringar i riktning mot större valfrihet som vi har genomfört. Motvilligt har man, för det har man med tiden tvingats till, accepterat det här. Människor har ju ganska högljutt gett uttryck för attityder i den riktningen. Men en hel del återstår faktiskt att göra. Det offentliga stödet till barnfamiljerna är ojämnt fördelat. Fortfarande prioriteras de familjer som väljer det offentliga utbudet. Dessa familjer kommer i åtnjutande av ett ganska stort samhällsstöd, medan andra som väljer att själva ta hand om barnen eller som väljer andra lösningar inte får något stöd alls. Detta har jag påtalat i denna talarstol många gånger. Trots att ett och ett halvt år med den borgerliga regeringen gått har inte alla dessa frågor kunnat lösas. Men lösningar kommer. Det är ju vår målsättning på lång sikt. Detta får vara ett svar till Maj-Inger Klingvall. Socialdemokraterna, som var i regeringsställning under åtskilliga år, har väldigt stora krav på den borgerliga regeringen. De vill att vi snabbt skall infria våra vallöften. Det gör vi väldigt gärna, och det kommer vi också att göra. Därför är det fortfarande lika aktuellt med vårdnadsbidraget. Det naturliga är ju att det offentliga stödet följer barnet. Det är det som är slutmålet. För att komma en bit på vägen är ett stegvis infört vårdnadsbidrag ett sätt att ge föräldrarna större möjligheter att själva bestämma. Det är beklagligt att man hittills inte funnit någon praktisk möjlighet att genomföra vårdnadsbidraget. Men jag hoppas att det snarast blir möjligt. I debatten har det ofta framförts att vårdnadsbidraget enbart är ett stöd till dem som väljer att stanna hemma och ta hand om sina egna barn. I sig är det rättvist, eftersom många i dag väljer det alternativet trots att de inte får ett öre i offentligt stöd. Det innebär alltså ganska stora uppoffringar för de familjer som väljer detta alternativ. Men det glöms ofta i debatten att vårdnadsbidraget kan användas otroligt flexibelt. T.ex. kan arbetstiden förkortas. Föräldrarna kan turas om med att ta hand om barnen, eller också kan en anhörig hjälpa till. Då utgår ersättning för det. Väldigt många enskilda lösningar skulle vara möjliga om vårdnadsbidrag och rätt till avdrag för styrkta barntillsynskostnader genomfördes. Jag begriper faktiskt inte att detta på något vis skulle utgöra ett hot mot jämställdheten. Det har ju påståtts i dag i denna kammare att jämställdheten skulle hotas, om de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn får den möjligheten. Egentligen är det ganska barockt att uttrycka sig på det sättet. Småbarnstiden är ju väldigt kort. Dessutom är det värdefullt för barn och föräldrar att få vara tillsammans. I dag har det talats väldigt mycket om människovärdet. Jag tror att de småbarnsföräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn känner sig kränkta när de hör uttalanden av det slag som jag här nämnt. Detta med människovärdet gäller ju också tryggheten i föräldrarollen. Herr talman! Taletiden är snart slut. Men eftersom replik inte begärts har jag bakat in i detta anförande vad jag skulle ha sagt i repliker. Jag behöver därför ytterligare någon minut. Självfallet måste föräldrarna få välja. De vet ju bäst vad som är bäst för barnen. Väldigt många föräldrar tycker faktiskt inte att det som är värdefullt i livet är konsumtionsförmåga, pensionspoäng osv., utan det är andra värderingar som gäller. De som vill gå ut i yrkeslivet så snart som möjligt kan använda vårdnadsbidraget till att betala barnomsorgen. Orsaken till att alla vi i den borgerliga regeringen talar för vårdnadsbidraget är att vi är överens i den frågan. Herr talman! Det vore också intressant att blicka ett antal år framåt i tiden. Jag tror inte att det är de socialdemokratiska idéerna som då är rådande. Jag tror att människorna i historieböckerna kommer att läsa om en tid när staten i all välmening gjorde alla människor hjälpbehövande och fråntog dem både möjligheter och ansvar. Man kommer också att få läsa om att det var en svår tid när människors beroende av institutioner byttes ut mot andra gemenskaper och man stod inför mängder av andra lösningar som krävde prioriteringar, val och ansvar både för den egna familjen och för andra människor. Härmed yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det var intressant att under rätt många minuter få höra Ingrid Hemmingsson tala om ämnet barn och familj och komma så tomhänt till den här debatten. Det enda som jag kunde lyssna mig till i slutet av hennes anförande var förslaget om vårdnadsbidrag. Det är dessutom mycket märkligt, det sade jag redan i mitt inledningsanförande, att man i den mycket svåra ekonomiska situation som vi befinner oss i ändå flaggar med förslaget om vårdnadsbidrag. Jag har oerhört svårt att förstå hur detta skall kunna finansieras och hur det skall kunna gå ihop. Men det är möjligt att Ingrid Hemmingsson kan svara på det i sin replik. Ingrid Hemmingsson talade mycket om valfrihet. Det som är märkligt då är att vårdnadsbidraget kommer att gå på tvärs med den valfrihet som vi har skaffat oss i vårt land, den valfrihet som har gjort att män och kvinnor kan välja barn och förvärvsarbete, kan välja olika arbetstider och kan få en bra kombination i sitt familjeliv. Det som händer nu är att valfriheten för varje dag minskar i vårt land. Det finns mängder av faktorer som har lett till det, arbetslösheten inte minst. Minskningen och nedskärningarna i den offentliga sektorn, en avgiftssättning som verkar i den riktningen att föräldrar väljer korta tider för sina barn på dagis och administrativa regler -- jag var inne på det förut -- som stänger ute barn från barnomsorg är ytterligare faktorer. Även när det gäller utsatta barns möjligheter ser vi tyvärr väldigt mycket av negativa trender. Detta förnekade Ingrid Hemmingsson i sitt anförande. Jag kan ta med Ingrid Hemmingsson till några kommuner som jag känner mycket väl. Vi kan titta på barnomsorgen där. Vi kan prata med personal som kan tala om hur det för inte så väldigt länge sedan var med personaltäthet och kvalitet i verksamheten. Det har hänt väldigt mycket på ett och ett halvt år ute i våra kommuner. Det är inte kommunernas fel i sig. Detta är naturligtvis ett samspel i den ekonomiska situationen över huvud taget, där arbetslösheten är en oerhört viktig faktor att få bukt med. Den leder till minskad tillväxt och det drabbar kommuner liksom även landsting och stat.
Herr talman! Jag tror inte att Maj-Inger Klingvall har lyssnat särskilt mycket på det jag sade. En sak är klar och det är att oavsett vilken regering vi har, i den ena eller den andra konstellationen, befinner vi oss i en lågkonjunktur. Vi har i varje fall talat kring vad som måste göras. Jag har sagt att den borgerliga regeringen åtminstone har klart för sig att vi måsta göra stora besparingar framöver. Det måste vi göra för att de inte har gjorts under 80-talet, då man bara spenderat och följt med strömmen. Det var Socialdemokraterna som stod för regeringsinnehavet då. Därför säger Maj-Inger Klingvall att hon inte förstår att vi kan tala om vårdnadsbidrag som vi inte kan finansiera. Det är första gången i dag som Socialdemokraterna här i kammaren har oroat sig för finansieringen. Hittills har det inte varit tal om det, utan det har bara varit tal om att hela tiden öka utgifterna. Inte ett ord har nämnts om varifrån ni skall ta pengarna. Därför kanske det inte var så väl valt att Maj-Inger Klingvall tog upp just den saken. Det har skrivits i vårt betänkande och vi har sagt att just frågan om vårdnadsbidraget arbetar man med i regeringskansliet. Jag förutsätter, liksom vi alla som står bakom regeringen, att regeringen så småningom, när tiden är lämplig, lägger fram förslag om detta. Man får faktiskt ta en sak i taget. Detta är precis lika aktuellt nu, därför att föräldrarna själva skall kunna göra sina val. En sak som har förvånat mig på senare tid är att Socialdemokraterna plötsligt har tagit ordet valfrihet i sin mun, vilket ni aldrig har velat göra tidigare, och gett det ett helt annat innehåll än vad vi menar med det. Det innehåll ni ger ordet valfrihet framgår mycket tydligt av reservationen. Det är det gamla vanliga, att politiker fortfarande skall planera och fördela och se till att alla får lika, oavsett behov. Det gör att väldigt många familjer kommer i kläm, för de får själva inte påverka sina egna val. Det är just de som vill ta hand om sina barn under den tid de själva bestämmer, när barnen är små. Jag tycker fortfarande att Maj-Inger Klingvall svartmålar kommunerna.
Herr talman! Det är riktigt, Ingrid Hemmingsson, att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Desto märkligare var det att uppleva att regeringen, när den tillträdde hösten 1991, började med att sänka skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare med 30 miljarder. Man såg också till att köpkraften i vårt land minskade. Det är klart att den typen av åtgärder har satt myror i huvudet åtminstone på mig. Självfallet är vi mycket oroade över finansieringen, Ingrid Hemmingsson. Det är det som ligger bakom de diskussioner vi har. Välfärd måste bygga på att vi har en stark ekonomi. Det är på det sättet. Är det någonting som vi är alldeles överens om är det att vi måste bekämpa arbetslösheten. Det är vår absolut viktigaste fråga i den ekonomisk-politiska motion och i de program som vi har lagt fram för riksdagen. Vi måste göra allt för att bekämpa arbetslösheten. Det är det enda som kan leda till en ekonomi i tillväxt. Vi måste också fördela bördorna så rättvist som möjligt. Vi måste se över rundgången i kommunerna, där man nu aviserar att man skall avskeda 80 000 människor, i första hand kvinnor. Det är faktiskt det här som skapar förutsättningar för valfrihet för människor. Väldigt mycket av detta nämnde jag inledningsvis, nämligen kvinnors rätt till arbete, möjligheten att kombinera barn och förvärvsarbete på ett bra sätt, bra barnomsorg för barnen och en flexibel föräldraförsäkring. En föräldraförsäkring ger mycket stora möjligheter att kunna forma sitt liv just som man vill ha det. Vårt starka motstånd mot ett vårdnadsbidrag ligger i den stora orättvisa som ett sådant bidrag skulle innebära för barnfamiljerna.
Herr talman! Vi har fört den här debatten många gånger här i kammaren, men just i dag förstod jag ändå litet bättre vad det är Socialdemokraterna vill med sin barnomsorg. Den är inte till för barnens skull, utan för att föräldrarna skall ut i arbete. Det är det som gör att man inte vill ge den här valmöjligheten, den här flexibiliteten. I början sade Maj-Inger Klingvall att den borgerliga regeringen har sänkt skatten för höginkomsttagare. Jag väntade bara på det påståendet, för det brukar komma. Vi har faktiskt sänkt de skatter som är mest skadliga. Det är de skatter som riktar sig mot företagen, i stor utsträckning småföretagen. Det är de krafterna som skall producera det vi i dag har talat om, de resurser som vi behöver till välfärden. Det är också de här krafterna som skall ge arbetstillfällen. Man kan inte med konstlade medel uppehålla sysselsättningen. Det enda varaktiga sättet är faktiskt att se till att företag och småföretag, som har en så stor utbredning i vårt land, får lättnader. Det är det som ni kallar att vi sänker skatter för höginkomsttagare. Det är också ett konstigt sätt att sätta rubrik på en åtgärd som är alldeles nödvändig. Vad har ni för förslag? Jag tycker verkligen inte att det har framkommit några alternativ från socialdemokratiskt håll. Det är ni som är i opposition. Det är ni som skall tala om för människorna vilka förslag ni har i stället för regeringens, för att ni skall kunna bryta den lågkonjunktur som råder nu. Det enda förslag som ni brukar komma med, och det har ni gjort i dag också, är högre skatter, nya skatter och högre avgifter. Några besparingar har ni faktiskt inte vågat er på. Nog tror jag att det är ganska många här som har väntat på att ni åtminstone skulle våga säga någonting som ni måste dra in på. Vi vet att alla sektorer måste dra in. Jag sade också att det kräver väldigt duktiga landstingsoch kommunalpolitiker, som tänker flexibelt, för att man skall klara av det. Vi måste klara av den besparingen. Gör man inte det blir allting mycket värre. Allt blir mycket sämre för de människor som vi talar så väl om här i dag.

Herr talman! Barns rätt att komma önskade till världen och barns rätt att få en harmonisk uppväxttid är en självklarhet för oss liberaler. Det är därför som vi sedan många år varit pådrivande i frågorna om familjeplanering och utbyggnad av barnomsorg i Sverige. En harmonisk uppväxttid skapas av harmoniska föräldrar, som känner att de har valfrihet när det gäller att fördela sin tid mellan omsorg om barnen och förvärvsarbete. Forskaren Ulla Kihlbom har i sin doktorsavhandling ''Barns utveckling och mödrars arbete'' dragit slutsatsen att det viktigaste är att mamman är till freds med sin vuxenroll. Sedan spelar det mindre roll om hon arbetar deltid, heltid eller hemma. Ulla Kihlbom säger i en intervju: ''Ni behöver inte känna dåligt samvete för att ni arbetar, bara ni är nöjda med det och gör vad ni tror är bäst för barnen.'' För att skapa valfrihet för föräldrar fordras det för att tillgodose behoven tillgång på barnomsorg. Garanterad barnomsorg innebär att alla föräldrar som så önskar skall kunna få en barnomsorgsplats. Detta är viktigt för föräldrarna, därför att det är en förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom att det finns barnomsorg får kvinnor samma chans som män att använda sin utbildning och sitt kunnande i arbetslivet och att vara ekonomiskt oberoende. Att ett delat ansvar för hem och barn ger en högre livskvalitet för de flesta människor framgår av en familjelivsundersökning som SIFO gjorde 1990. Framför allt medelålders män önskade att de hade mer tid för familjen, medan kvinnor i åldern 30--49 år ville arbeta mer än de gjorde. En familj med två försörjare är också i händelse av sjukdom, dödsfall och skilsmässa mindre sårbar än en familj med en försörjare. Barnomsorgen är viktig också för hela samhället. Utan barnomsorg stannar Sverige, vill jag påstå. Av småbarnsmammorna är det 85 % som finns ute i arbetslivet. I vår hälso och sjukvård, äldreomsorg och övriga omsorger är man beroende av deras insatser. Också företagen är beroende av deras insatser. Sverige har faktiskt en konkurrensfördel, jämfört med andra länder, genom att vi i Sverige har en så väl utbyggd barnomsorg. Men det allra viktigaste är att barnomsorgen är bra för barnen. Genom den pedagogiska gruppverksamhet som barnomsorgen ger får de mindre barnen stöd och stimulans i sin emotionella, sociala och intellektuella utveckling. Särskilt viktigt är detta för barn med särskilda behov och för barn som växer upp i problemfamiljer. Från olika håll har förts fram att det vore lönsammast för samhället om den ena föräldern stannade hemma och tog hand om barnen. Men gör man en samhällsekonomisk analys finner man att barnomsorgen är lönsam i den meningen att det mervärde som småbarnsföräldrarna skapar när de förvärvsarbetar överstiger kostnaderna för barnomsorgen; eller, annorlunda uttryckt: Den arbetskraft som frigörs tack vare barnomsorgen är större än den som går åt för att hålla barnomsorgen i gång. Detta är ett viktigt motiv för att subventionera barnomsorgen med offentliga medel. Det har varit syftet med de specialdestinerade statsbidragen till barnomsorgen. Men nu har de avvecklats och i och med årsskiftet bakats in i det generella statsbidraget -- den s.k. påsen -- med risk för oacceptabla effekter för barnomsorgens del. Medan barnomsorgen är lönsam för staten i form av högre inkomster, dvs. skatter, och lägre bidrag, dvs. bostadsbidrag, kan en plats i barnomsorgen för den enskilda kommunen upplevas som en kraftigt ökad kostnad om de specialdestinerade bidragen inte längre finns utan ingår i den s.k. påsen. Om man är en verklighetsförankrad realist så inser man att vissa kommuner av dessa skäl kommer att försämra barnomsorgen. Det finns tecken på att så sker. Därför anser Folkpartiet liberalerna och regeringen, som det framgår av regeringsförklaringen, att det behövs ett tillägg i socialtjänstlagen där det framgår att kommunerna måste tillhandahålla barnomsorg för alla som så önskar. Att skriva in ett tydligare nationellt mål för barnomsorgen är inte konstigare än att man i hälso och sjukvårdslagen skrivit in målet att alla i Sverige skall ha rätt till vård på lika villkor och av hög kvalitet. I regeringsförklaringen angavs också att regeringen avsåg att föreslå ett vårdnadsbidrag. Storleksordningen, som har diskuterats, skulle vara ca 20 000 kr per år och barn, mellan ett och tre år, till en kostnad av knappt två miljarder kronor. Jag vill då påpeka att olika människor lägger in olika betydelse i ordet vårdnadsbidrag. För Folkpartiet liberalerna står det snarast för ett småbarnstillägg för familjer med barn mellan ett och tre år. Vi har sagt att det här bidraget skall införas när ekonomin så tillåter. Men med det budgetunderskott som vi har i dag och med de krav på budgetförstärkningar på 50 miljarder kronor som finns är tidpunkten för genomförandet självfallet oviss. Jag vill även kommentera några av de tidigare inläggen där jag inte begärde replik. Eva Zetterberg tog upp frågan om risk för kvalitetssänkning vid fler barn i barngrupperna -- det sker ju en sådan utökning på sina håll i landet. Det behöver inte betyda en kvalitetssänkning om man har kompetent personal och organiserar på ett effektivt sätt. Hur stor personalstyrka som behövs beror dels på barngruppens sammansättning, dels på dess sociala behov. Men det här behöver följas upp och jag förutsätter att Socialstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet inom sitt uppdrag följer detta och analyserar vad som händer inom barnomsorgen. Dagistaxorna togs också upp. Man misstänkte att dessa taxor framöver kan komma att skena. Men enligt § 35 i socialtjänstlagen får en kommun bara ta ut skäliga avgifter för olika tjänster på det sociala området. Den enda formella begränsning som i allmänhet finns är att avgifterna inte får överstiga självkostnaderna, därtill finns beträffande avgifter rörande äldreomsorgen en särskild bestämmelse som innebär att de äldre måste förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov. Vår uppfattning är att kommunerna även i framtiden själva bör få avgöra vilka avgifter som skall tas ut för olika sociala tjänster, inkl. barnomsorgen. Vi utgår från att kommunerna beaktar de intentioner som ligger i begreppet skäliga avgifter. Det vore oacceptabelt om avgifterna blev så höga att barnfamiljer hindrades från att utnyttja barnomsorgen. Även detta är en fråga som det är viktigt att tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen inom ramen för sitt ansvar följer. Maj-Inger Klingvall tog upp det faktum att man kan utläsa olika syn på de olika borgerliga partiernas familjepolitik. Det finns en del differenser. Det finns även sådant som förenar partierna. Det är inget konstigt i det. Det är ju fyra olika partier. Jag tror att vi i Sverige måste lära oss ett nytt arbetssätt. Vi måste lära oss att arbeta med koalitionsregeringar. I Sverige har vi varit vana vid ett enpartistyre. I Danmark och Finland är man van vid koalitioner. Där lägger koalitionsregeringen fast en ekonomisk politik, och i regeringsförklaringen tar man upp en rad frågor som man ämnar driva tillsammans. Sedan händer det att andra frågor kommer upp där man har skiljaktiga meningar, men regeringen spricker inte på grund av det -- det blir andra majoritetskonstellationer i riksdagen. Det här är sådant som jag tror att vi kommer att få lära oss att leva med och förmedla ut i samhället -- det är inte konstigt. Vi är olika partier, men vi har i en regeringskoalition kommit överens om de viktiga ekonomiska principerna och en del andra principer för vårt arbete. Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Barbro Westerholm sade om barnomsorgens betydelse för barns utveckling, för familjerna och för möjligheten att leva ett jämställt liv. Att jag kan instämma i så mycket av vad Barbro Westerholm säger beror också på att det finns en splittring mellan de borgerliga partierna, som står för olika syn i familjepolitiken. Hon var själv inne på det. Ett stort dilemma är att vissa mycket viktiga förslag, av typen en lagstiftad rätt till barnomsorg, inte kommer fram på grund av oenigheten. Det är också ett stort dilemma för Folkpartiet. Det innebär att vi inte riktigt vet vad Folkpartiet står för. Man kan jämföra med ett mytologiskt väsen som skogsrået, som är vackert på framsidan men fult på baksidan. Det finns alltså mycket i Folkpartiets socialpolitik som ligger nära socialdemokratins politik, men samtidigt konstaterar vi att Folkpartiet är med i en regering som undergräver möjligheterna att föra en framgångsrik generell välfärdspolitik. Det handlar alltså om dubbla budskap. Det ologiska i det Barbro Westerholm säger -- det känner vi till sedan tidigare -- är att Folkpartiet talar om vårdnadsbidraget och ställer upp på det till viss del, men man vill helst kalla det något annat. Jag känner också till att Barbro Westerholm inte har deltagit i den gemensamma aktion som de övriga tre borgerliga kvinnoförbunden har gjort i den här frågan, utan hon har tagit avstånd från den. Jag tycker också att det är märkligt att man talar om vårdnadsbidrag och småbarnstillägg samtidigt som det aviseras sänkta ersättningsnivåer i föräldraförsäkringen. Det är ju det verkliga stödet till småbarnsföräldrarna, som ger dem möjlighet att vara hemma, på ett mycket flexibelt sätt. Det är alltså för mig mycket oförståeligt, och jag tycker att det är fel. Jag ber att få återkomma till valfriheten i nästa replik.
Herr talman! Jag kommer inte att gå in på de olika alternativ som diskuteras i regeringskansliet. Bo Könberg är här i kammaren, och han kanske kan kommentera dem. Det som gör att jag tycker att det finns skäl att införa ett vårdnadsbidrag när man har råd, är att det är ett tillskott till alla småbarnsfamiljer med barn mellan ett och tre år. Fördelningen blir alltså lika. Det finns också mycket viktiga ting som förenar den borgerliga gruppen. Jag kan t.ex. nämna att det nu har blivit möjligt att starta egna dagis. Det har inte gjorts i så stor utsträckning ännu, sannolikt beroende på att det har funnits för litet kunskap om hur man gör rent praktiskt när man startar eget. Det kan också bero på en viss rädsla för att i ett svårt ekonomiskt läge ge sig in på nya insatser.
Herr talman! Jag har fortfarande mycket svårt att förstå att man stöder barnfamiljerna på ett bättre sätt om man inför ett mycket marginellt vårdnadsbidrag, jämfört med att åtminstone behålla ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen. Bo Könberg var tidigare inne på vad som var viktiga valfrihetsfrågor för Folkpartiet. Jag har inte haft tillfälle att diskutera med honom, men i denna replik kanske jag kan få fråga vad Barbro Westerholm anser om Bo Könbergs exempel. Det var alltså Pysslingenpropositionen, skolpengen och husläkarsystemet, som handlade om valfrihet i den offentliga sektorn. Om jag har förstått Barbro Westerholm rätt, är vi förhållandevis överens om att valfrihetsbegreppet har en mycket vidare betydelse för både kvinnor och män och för möjligheten att förena förvärvsarbete och vård av barn. Det som verkligen handlar om en reell valfrihet är rätten till arbete, rätten till en bra barnomsorg och en bra föräldraförsäkring. I vilka former verksamheten bedrivs har egentligen inte med ett sådant valfrihetsbegrepp att göra, utan det står för någonting annat. När jag har diskuterat verksamheten med föräldrar har jag upplevt att det som betyder mest för dem är att kunna välja mellan olika inriktningar när det gäller barnomsorgsverksamhet. Det som känns oerhört betydelsefullt är att kunna välja att gå på ett naturfritids, i en musikklass i skolan, osv. Ägarformen har förhållandevis liten betydelse när människor värderar vad som är viktig valfrihet. Jag skulle vilja ha ett förtydligande av Barbro Westerholm på den punkten.
Herr talman! Den grundläggande rättigheten är givetvis att få välja hur man fördelar sin tid mellan hem, omsorg om barn och förvärvsarbete. På det följer rätten att välja barnomsorgsform och att ha olika möjligheter att välja bland, också med tanke på att barn är olika och behöver olika typer av barnomsorgsformer. Maj-Inger Klingvall tog upp föräldraförsäkringen. Det som jag tycker att man måste diskutera i det här ekonomiska läget är om ersättningsnivån, liksom i andra försäkringar, kan sänkas till 80-procentsnivån. Men då ser jag det som absolut nödvändigt att koppla det till någon form av kvotering för pappaledigheten. Med en sänkning av ersättningsnivån riskerar man nämligen att ännu färre fäder utnyttjar föräldraförsäkringen. Ett valfrihetssamhälle innehåller också andra delar, nämligen rätten att välja äldreomsorgsform, äldreboende, egen husläkare och att behålla densamme. Detta står inte i något motsatsförhållande, utan det är olika delar av ett stort valfrihetspaket.

Herr talman! Alla barn skall ha rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Centern anser att det är familjen som skall ha huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhället har också ett ansvar, och det är att ge familjerna hjälp och stöd för att de skall klara av denna uppgift. Det är då viktigt att man ger familjerna en social och ekonomisk grundtrygghet. Den skall tillförsäkras alla. Vi i Centern anser att det är en rättighet. En god uppväxtmiljö skapas inte bara inom familjen. Barn behöver också relationer till andra människor som finns i barnets omgivning. Det kan vara kamrater, grannar, släktingar och andra vuxna. I regeringsförklaringen från i höstas kan vi läsa att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Alla vi som sitter här, som har haft barn, vet att alla barn har lika stort behov av både mamma och pappa. Det måste då finnas möjlighet för familjerna att välja den barnomsorg som de finner bäst för dem, i den situation som de lever i. Mamma och pappa skall ha möjlighet att vara hemma -- och välja vem som skall vara det -- hos sina barn när de är små. Samhället måste då stödja dem och ge ekonomiska möjligheter till detta. Nu vet vi att familjernas situationer och förutsättningar starkt varierar. Många lever långt från sina anhöriga. Det finns många ensamstående föräldrar, och som ensamstående förälder har man oftast inte naturliga kontakter med kärnfamiljer. Kontakter med andra vuxna sker då oftast genom den barnomsorg som barnet har. En bra barnomsorg är utomordentligt viktig, framför allt för barnen men naturligtvis också för föräldrarna. Barnomsorgen måste alltid, oavsett omsorgsform, vara utformad efter barnens behov. Kvaliteten i barnomsorgen får aldrig äventyras, och de vuxnas behov och det faktum att beslutsfattare i stat och kommun ibland drabbas av beslutsvånda får inte vara skäl till en dålig barnomsorg. Det pågår förändringar i många kommuner när det gäller bl.a. barnomsorgen. Detta har kommenterats under dagen. Kritiken har på sina håll varit stark mot att förändringarna går för fort. Det är självklart att barnomsorgen förändras, precis som allting annat i samhället förändras. Men i vissa fall skall förändringarna kanske ske successivt för att människor skall ges möjlighet och tid till att acceptera och sätta sig in i vad de nya förslagen, inom t.ex. barnomsorgen, innebär för just dem. Vi människor har ju en förmåga att sätta oss på bakhasorna när vi inte hänger med och inte förstår. Det är alltid svårt att bryta gamla traditioner, men i många fall är det nödvändigt. De förändringar som genomförs, genom att man t.ex. har barnomsorg i privat regi eller på entreprenad, gör att den traditionella kommunala barnomsorgen utsätts för en positiv konkurrens. Jag anser att det är bra att konkurrensutsätta barnomsorgen, eftersom det ger den valfrihet för familjerna som Centern eftersträvar. När det gäller kvalitet är det viktigt att komma ihåg att den inte bara kan mätas i pengar. Ett aldrig så nybyggt och välutrustat dagis kan i sig inte ersätta den trygghet som barnen får genom duktig och engagerad personal. Herr talman! I dagens samhälle finns det mycket större valfrihet inom barnomsorgen än för bara några år sedan. Centern anser att valfriheten är viktig och att valet av barnomsorg naturligtvis skall ligga hos föräldrarna. Vilka kan bättre än familjen avgöra vad som är bra för barnen? Tidigare fanns det en övertro på samhället. Det var samhället som visste bäst. Det byggdes daghem som skulle drivas i kommunal regi, och det fanns också familjedaghem med kommunalt anställda dagmammor. Det var denna valfrihet som jag själv hade när jag som nyskild började arbeta heltid. Jag valde familjedaghem till mitt barn, eftersom jag ansåg att det passade mig och min son bäst. Då jag arbetade heltid var det långa dagar för oss båda, minst tio elva timmar varje dag. Under en period försökte jag arbeta 75 % för att få möjlighet att tillbringa mer tid med min son. Det innebar naturligtvis en rejäl inkomstminskning -- åtminstone tyckte jag att den var stor. Men jag ansåg att jag kunde klara av det, eftersom jag trodde att jag skulle få ett större bostadsbidrag när inkomsten minskade. Det fick jag inte, eftersom inkomsten enligt kommunens normer inte minskade tillräckligt mycket. Jag klarade av detta i ungefär sex månader. Sedan var jag av ekonomiska skäl tvungen att gå upp till heltid igen. Tänk om det hade funnits ett vårdnadsbidrag på den tiden! Då hade jag och andra ensamstående föräldrar haft ett verkligt alternativ, att kunna förkorta vår arbetstid. Det har talats mycket om vårdnadsbidraget i dag. Någon har nämnt detta med förkortad arbetstid. Det tycker jag är väldigt viktigt, speciellt för oss som har varit ensamstående med barn. Det finns många skäl till att Centern så länge har drivit frågan om att införa ett vårdnadsbidrag. Den situation som jag har beskrivit är ett skäl. Centerpartiet anser att det statliga stödet till barnomsorgen successivt skall förändras, att det skall utformas som ett vårdnadsbidrag till föräldrarna och att det skall vara lika för alla barn. Det är föräldrarna som skall avgöra om vårdnadsbidraget skall användas till kommunalt daghem, till föräldra eller personalkooperativt daghem, till ideellt drivet daghem, till privat daghem, till dagbarnvårdare, till att minska sin arbetstid eller för att själva vara hemma med sina barn. De kan också välja andra former som passar just den egna familjen. Ett första steg mot valfriheten har tagits genom att det nu utgår statsbidrag till privata daghem på samma villkor som till kommunala. Det viktiga är att familjerna får välja den omsorg som de anser är bäst just för dem. Det har talats mycket om den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Den är ju ett välkänt och mycket tråkigt faktum. I detta sammanhang har man också inom familjepolitiken talat om barnbidraget, och det har kommit fram åsikter om att barnbidraget skall inkomstrelateras. Många tycker att det är stötande att även s.k. miljonärer får barnbidrag. De som i den kategorin i dag behöver barnbidraget som ett konsumtionsstöd är kanske inte så många. Om man skulle inkomstrelatera barnbidraget tror jag inte att statskassan skulle öka särskilt mycket. Det skulle också innebära att kostnaderna för administrationen ökade, och det är ju en kostnad som inte skulle komma barnfamiljerna till del. Barnbidraget infördes ju i slutet av 40-talet. Jag tror faktiskt att det var det året jag är född. Centerns princip att det skall vara lika för alla barn lades fast. Barnbidraget infördes ju som ett konsumtionsbidrag till skillnad från vårdnadsbidraget -- som jag ju hoppas skall införas. Det blir då ett omsorgsbidrag. Centern har inte ändrat inställning när det gäller att barnbidraget skall utgå lika till alla barn. Eftersom det är ett stöd för konsumtion till barnfamiljerna skall man inte förväxla det med samhällets stöd till omsorg om barnen. Familjepolitiken måste innehålla båda formerna av stöd. Det har talats mycket om kvalitet. Både Eva Zetterberg och Maj-Inger Klingvall har talat om det. Jag har litet svårt att förstå hur man skall kunna mäta kvaliteten. Kvalitet kan ju vara att man får sitta i någons knä och höra en saga. Det har ju ingenting att göra med att det finns välutrustade kök på dagis eller att det är si och så stort. Hur har ni tänkt att man skall kunna mäta kvaliteten? Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.
Herr talman! Jag skall bara kommentera några saker i det som Anna Corshammar-Bojerud sade. I början sade hon ''Kvaliteten i barnomsorgen får aldrig äventyras''. Det är ett direkt citat. Det var intressant, eftersom Anna Corshammar-Bojerud när hon avslutade sitt anförande frågade mig och en annan meddebattör hur man mäter kvalitet. Det trodde jag var väl känt, eftersom denna utsaga inledde anförandet. Jag skall försöka svara på frågan i alla fall. Frågan om kvalitet handlar mycket om relationen personal-barn. I all omsorg och pedagogisk verksamhet handlar det om möten mellan människor. Det handlar om att ha kompetens och vara kapabel att bedriva god pedagogisk verksamhet med barnen. Det handlar naturligtvis också om hur barngrupperna är sammansatta och tillgången till resurser. Kortfattat: Barn är i behov av särskilt stöd. Men trots utsagan om att kvaliteten i barnomsorgen aldrig får äventyras, vet man inte hur kvaliteten skall mätas. Men hur tänker Centerpartiet klara frågan om att säkra kvaliteten i barnomsorgen? Socialstyrelsens rapport visar att många kommuner har problem att upprätthålla den kvalitetsnivå som funnits tidigare. Vad jag förstår ser Anna Corshammar-Bojerud det som positivt att barnomsorgen förändras och att gamla traditioner bryts. Jag skulle vilja be om ett förtydligande. Jag förstod inte riktigt vad som avsågs med att bryta gamla traditioner. Jag förstod att det handlade om att utsätta barnomsorgen för konkurrens, och det i sig skall ge ökad valfrihet för föräldrar. Jag har förstått på de senaste rapporterna att intresset för att lägga ut barnomsorgen på entreprenad inte har varit stort. Det handlar om att den kommunala barnomsorgen i sig har med hjälp av de besparingar som har genomförts i kommunerna blivit alltmer effektiv. De senaste siffrorna visar att platskostnaden har minskat från 82 000 kr till 69 000 kr. Då finns det inte så mycket pengar att hämta i fråga om att utsätta barnomsorgen för konkurrens. Jag ber att få återkomma med en kommentar om vårdnadsbidraget.
Herr talman! Jag frågade om Socialdemokraternas inställning till kvalitet, eftersom jag inte fick det klargjort för mig i Maj Inger Klingvalls anförande. Kvalitet för mig är inte själva utformningen av byggnaden, dvs. dagiset. Kvalitet för mig är precis vad Maj-Inger Klingvall säger, nämligen förhållandet personalbarn. Det gäller naturligtvis också sammansättningen i barngrupperna, vilket inte behöver innebära att det alltid skall vara en liten barngrupp för att det skall vara fråga om bra kvalitet. Kvalitet för mig är relationen mellan människorna. Jag sade i mitt anförande att jag anser att det är bra att utsätta barnomsorgen för konkurrens. Det har bl.a. inneburit att den kommunala barnomsorgen har visat sig vara minst lika konkurrenskraftig. Det kan vara positivt. Jag misstänker att intresset för entreprenadverksamhet är olika i olika kommuner. Det finns så mycket annat. Vi har tittat på ett exempel med kooperation i Jämtland. Där handlar det mest om äldreomsorg. Där utförs något som jag tycker är alldeles utomordentligt bra. Jag hade önskat att jag i min roll som förälder had haft en valmöjlighet. Men jag fick inte det.
Herr talman! Jag tycker att det är intressant att vi tydligen är överens om vad som är kvalitet och även när det gäller exemplet vi har sett i Jämtland. Men min tveksamhet kvarstår till att relatera valfrihet så mycket till vilken ägarform en verksamhet har. Det handlar mycket om vad som är speciellt för verksamheten. I ett kooperativ handlar det om människors engagemang i något som de har skapat själva och betyder mycket för dem. Det har ett stort egenvärde. Jag fick inget svar på hur Centerpartiet tänker klara frågan om kvalitet i barnomsorgen och att den aldrig får äventyras. Jag skulle gärna vilja veta hur det skall gå till. Vidare några ord om vårdnadsbidraget, som Anna Corshammar-Bojerud tog upp i sitt inledningsanförande. Ett vårdnadsbidrag kan användas till att förkorta arbetstiden. Jag vet inte vad det är för förslag och vilken finansieringsform som Anna Corshammar-Bojerud talar om. Det som har varit aktuellt i de förslag som tidigare har presenterats av de borgerliga partierna har handlat om att använda pengar som tidigare gick i statsbidrag till barnomsorgen. Då skulle barnomsorgspengen, vårdnadsbidraget, eller vad det nu kallas, användas till att fylla upp avgiften. Man kan knappast använda pengar två gånger, dvs. både till att förkorta arbetstiden och till att betala en fördyrad barnomsorgsavgift. Det verkar något förbryllande. Men det är möjligt att Anna Corshammar-Bojerud har ett svar på hur ett sådant vårdnadsbidrag skall finansieras. Jag vill återigen hävda min oerhörda tveksamhet. Jag tycker att det är märkligt att detta förslag framförs åter och återigen i den ekonomiska situation vi har i dag.
Herr talman! Det är möjligt att föräldrarna inte just för tillfället, som Maj-Inger Klingvall säger, bryr sig om ägarformen. Det beror kanske på att de har blivit vana vid att det inte finns så många ägarformer. Nu när de olika ägarformerna kommer fram kanske också efterfrågan blir större. Vidare har vi frågan om vårdnadsbidraget. Vi har tidigare i dag hört att frågan bereds och att det kommer att läggas fram förslag. Om jag hade haft en färdig ekonomisk lösning, hade jag naturligtvis lagt fram den. Det hade kanske skett för länge sedan. Jag är övertygad om att de som arbetar med denna fråga kommer att klara även detta. Jag är alltså övertygad om att man kommer att klara den ekonomiska lösningen av vårdnadsbidraget, precis så som det måste ske med andra beslut som fattas. Det är bra att Socialdemokraterna bekymrar sig om detta. Vi skall göra vad vi kan för att lösa problemet. Min förhoppning är att vårdnadsbidraget skall införas helst inom denna mandatperiod. Men det kan bli svårt om vi inte kan lösa andra ekonomiska problem.

Herr talman! Jag har vid flera tillfällen talat här i kammaren om hälso och sjukvården. Ibland har man sagt att jag är en enfrågepolitiker. Jag skall därför i dag tala om socialpolitiken i stort, och naturligtvis skall jag även försöka beröra vården. Vi har i Sverige under de senaste decennierna genomgått en social revolution. Den har egentligen pågått över hela den industrialiserade världen, men Sverige torde vara internationellt ledande när det gäller en föredömligt snabb anpassning av samhället till de nya krav som den revolutionerande förändringen av den sociala strukturen har medfört. Det första är att barn lämnar föräldrahemmet tidigt. Vi vill att barn skall kunna frigöra sig från sina föräldrar, och vi vill att föräldrar skall kunna frigöra sig från sina barn. Samhället har också vidtagit åtgärder för att underlätta den utvecklingen. Det har skett inom bostadsförsörjningen och med hjälp av statligt garanterade studielån. De som vill studera behöver inte bli ekonomiskt beroende av sina föräldrar eller av ett borgenslån. Jag genomgick min utbildning innan de statligt garanterade lånen infördes, och jag fick på kvällarna på restauranger diska mig genom mina medicinska studier. Det är inte många som vill göra det. Vi ville ha den utvecklingen, men den har också medfört sociala konsekvenser. Barn flyttar inte tillbaka till sina föräldrar när föräldrarna blir gamla. Flergenerationsfamiljen har försvunnit, och när vi blir gamla och inte längre kan klara oss själva, blir vi hänvisade till samhällets omsorger. För att möta den utvecklingen har vi snabbt byggt ut äldreomsorgen. Vi har, jämfört med andra länder, en utomordentligt fint fungerande äldreomsorg. Frågan är om vi lyckas upprätthålla den goda äldreomsorgen när antalet gamla ökar och samhällets ekonomi försämras. Det andra viktiga inslaget i den sociala omvälvningen är att kvinnor har gått ut i förvärvsarbete. Den processen har utan minsta tvivel gått snabbare och också längre i Sverige än i något annat land. I Sverige har 93 % av kvinnorna mellan 30 och 50 år gått ut i förvärvsarbete. I andra länder arbetar kanske hälften av kvinnorna, medan hälften är hemma och tar hand om sina barn, om tillfälligt och långvarigt sjuka och om sina gamla. Vi ville att kvinnor skulle gå ut i förvärvsarbete. Ingenting har enligt min uppfattning bidragit så mycket till jämställdhet mellan könen som att kvinnorna har en egen inkomst. Kvinnor i förvärvsarbete bidrar till välfärden, men även detta har ställt nya krav på samhället, och vi har också sannolikt bättre än något annat land byggt upp olika former för barnomsorgen, främst den kommunala. Vi skall inte glömma att även det faktum att kvinnor arbetar leder till att ännu fler av oss blir hänvisade till samhällets omsorger när vi blir gamla. I ett samhälle som snabbt måste anpassa sig till så genomgripande förändringar är det vanligt och kanske helt naturligt att pendeln slår över. Det var angeläget att vi så snabbt som möjligt byggde upp den kommunala barnomsorgen. För många, jag skulle tro för det stora flertalet, är också den kommunala barnomsorgen den bästa lösningen. För många barn är den gemenskap som finns i den kommunala barnomsorgen den bästa formen att tidigt att lära sig leva i ett mångfasetterat samhälle. Personalen i den kommunala barnomsorgen är i Sverige så gott som genomgående välutbildad och har en stark motivation. Dock finns det barn som skulle behöva ha någon av sina föräldrar, pappa eller mamma, hemma längre än andra. Det finns föräldrar som är medvetna om detta och vill stanna hemma med sina barn under en längre period. De ser den formen av barnomsorg som den bästa för just deras barn. Oberoende av hur många dessa föräldrar är, tycker jag att det är djupt tragiskt att även de, av ekonomiska skäl, tvingas ut i förvärvsarbete. För vissa barn och föräldrar är det lämpligast att barnen tas om hand i hemmet. Det är beklagligt att den formen av barnomsorg ekonomiskt sett är så diskriminerad. Jag menar att införandet av även ett blygsamt vårdnadsbidrag -- eller vad vi skall kalla den åtgärd som innebär att de barn som behöver ha någon av sina föräldrar hemma skall ha möjlighet till det under en längre tid -- skulle vara ett första steg mot att ge föräldrarna en större valfrihet än vad vissa känner att de har i dag. Hänsyn måste enligt min mening tas till dessa familjers behov, oberoende av om de är många eller få. Vi som har talat för detta här i dag är inte ensamma. Lindbeckkommissionen har framhållit det orättvisa i att diskriminera föräldrar som tar hand om sina egna barn. SNS konjunkturråd var kritiskt till att vård av barn i det egna hemmet missgynnas. En nyligen gjord opinionsundersökning, bl.a. i Upplands Bro, visade att icke få föräldrar till barn i åldrarna ett-- tre år skulle önska ett vårdnadsbidrag i stället för att förvärvsarbeta. Det har också visat sig att det mycket mycket stora flertalet av de som har barn som är äldre än tre år föredrar kommunal barnomsorg. Enligt en SIFO-undersökning som publicerades i Expressen i oktober 1992 önskar nästan två trejdedelar av kvinnorna i åldersgruppen 18--29 år att ett vårdnadsbidrag skall införas i Sverige. Anledningen är inte att så många skulle föredra den formen av barnomsorg utan att de, som också Barbro Westerholm har påpekat, anser att detta är en rättvisefråga. Jag tycker slutligen att det är olyckligt att det i det kärva ekonomiska klimatet börjar skymta fram tendenser till att barn ställs mot gamla och gamla mot barn. Det är beklagligt men kanske oundvikligt att dessa grupper ställs mot varandra när besparingar diskuteras i våra kommuner. Samtidigt anser jag att dessa svåra prioriteringsfrågor bör lösas nära människorna och med hänsyn tagen till de lokala förhållandena och inte avgöras av oss i riksdagen. Vi bör inte -- allra minst genom lagstiftning -- ge signaler till kommunerna om att de skall prioritera en grupp framför en annan. Jag känner starkt för många svaga och utsatta grupper. Samtidigt tvekar jag inför att genom lagstiftning inskränka den ökade frihet som kommunerna nyligen har fått att utan statlig inblandning använda de medel som staten kan ställa till deras förfogande. Vi har mycket duktiga kommunalpolitiker. De är minst lika skickade som vi i riksdagen att göra prioriteringar. De befinner sig dessutom närmare människornas vardagliga liv. Om vi nu diskuterar en lag om rätten till kommunal barnomsorg, bör vi också på samma villkor ta upp en i lagen garanterad äldreomsorg, annars innebär det en prioritering av en grupp framför en annan. Av samma skäl: Om vi har en ungdomsminister bör vi också, åtminstone på sikt, få ett statsråd som, även formellt, har ett ansvar som äldreminister. Om vi har en barnombudsman, bör vi på sikt även få en ombudsman för äldre. Jag vet att gamla kan vara lika utsatta och lika försvarslösa som barn. Det är viktigt att vi har en trygg uppväxt, det är viktigt att vi lever ett bra liv som vuxna, men det är också viktigt hur vi dör. Bo Holmberg, sjukvårdsministern och flera andra har tidigare under dagens debatt talat om vården av döende. Jag vill påminna om att socialutskottet i ett annat betänkande helt nyligen uttalade starkt stöd för de förslag som Sverige, tillsammans med EG, har utarbetat angående åtgärder för att förbättra den palliativa vården i livets slutskede.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 Jag vill dock samtidigt vädja till regeringen och till mina kolleger i riksdagen att vara försiktiga med lagstiftning som prioriterar en grupp starkt utsatta framför en annan. Jag vill också vädja om att vi snarast inte bara i ord utan även i handling börjar minska dagens diskriminering av omhändertagande i hemmet av barn i fall då den formen av barnomsorg lämpar sig bäst för en förälder, pappa eller mamma, men framför allt för barnet.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer. Nu har vi hört samtliga regeringsrepresentanter i denna debatt. Jag kan konstatera att min inledning stämde, där jag avslutade med att det finns stora skiljelinjer. I ena hörnet står kds och i andra hörnet Folkpartiet. Sedan jag fått avlyssna Jerzy Einhorns inlägg i denna debatt kan jag konstatera att det omdömet står sig. Jag reagerade väldigt starkt på ett par av Jerzy Einhorns uttalanden. Han sade att resultatet av att vi har en väldigt hög kvinnlig förvärvsfrekvens i vårt land, som gett kvinnor ett egenvärde och ett jämställt liv som är mycket unikt om man jämför med de flesta europeiska länder, har blivit att när man blir gammal och sjuk är man mer beroende av samhällets omsorger. Detta tycker jag är ett mycket märkligt konstaterande. Det visar, tycker jag, att alla de fantastiska vårdinsatser som kvinnor gör inom äldrevården och inom sjukvården skulle vara på något sätt mindre värda än om de görs obetalt i det egna hemmet. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen, att kvinnor har gått ut på arbetsmarknaden, har handlat om att kvinnor i vårt land får betalt för arbetsuppgifter som man i Europa fortfarande i väldigt stor utsträckning gör gratis hemma utan det sociala skyddsnät som vi i dag i Sverige haft möjlighet att ge de allra flesta kvinnor. Vi skall komma ihåg att det bara är 7 % av småbarnsmammorna i Sverige som är hemmafruar. Sedan sade Jerzy Einhorn att ekonomiska skäl har tvingat kvinnor i Sverige ut i förvärvsarbete. Det är också ett oerhört märkligt uttalande. I dag ger vi både flickor och pojkar i vårt land en bra grundutbildning och en vidareutbildning. Man kan skapa sig en plats i livet och på arbetsmarknaden. Det betyder väldigt mycket för individernas utveckling. Det är detta som förklarar den höga förvärvsfrekvens vi har i vårt land. Jerzy Einhorns hela inlägg andas en återgång till en tillvaro som vi hade i landet för 30 eller 40 år sedan.